Fru talman! Jag konstaterar att Alice Åström försöker smita lite grann från ämnet och ta upp det här som hon har debatterat med i stort sett samtliga mina kolleger. Alice Åström får faktiskt nöja sig med det svaret. Här och nu, Alice Åström, debatterar vi dem som trots nästan 50 års socialdemokratiskt styre i det här landet, med aktivt eller passivt stöd från vänsterpartister och kommunister, har hamnat utanför i samhället. Den här välfärdspolitiken har säkert varit bra, men den har inte gjort att antalet personer som har hamnat i svårigheter och blivit kriminella har minskat. Jag vill inte heller påstå att antalet har ökat. Men vi har i dag de facto inte detta lyckliga samhälle som Alice Åström tror att man kan få genom förebyggande insatser. Jag tror också att det kan bli bättre, men det handlar om dem som redan har misslyckats, som i dag sitter på anstalt. Alice Åström, Miljöpartiet och socialdemokraterna sitter och konstaterar att det blir sämre år efter år. Folk sitter kvar längre på häktena i år än vad de gjorde förra året. De brotts och missbruksrelaterade programmen, som jag utgår från att både Alice Åström och jag tror på, minskar. Vill Alice Åström offra dem som i dag, på grund av eller trots välfärdssamhället, har hamnat vid sidan av? Anser Alice Åström att det är en förlorad generation och att vi inte ska satsa på den?
Fru talman! Om jag hade ansett att det vore en förlorad generation som vi inte skulle satsa på hade jag inte heller stått bakom en budgetproposition som ändå innebär att anslaget till kriminalvården ökar och där man också pekar ut de områdena där man behöver satsa. Eftersom Jeppe Johnsson sitter i Kriminalvårdsstyrelsen tillsammans med mig känner han också till en hel del av de nedskärningar som har planerats inom kriminalvården. Man ska minska på administrationen. Man ska förändra. Man har inte har lyckats fullt ut. Man har inte fått ut just de besparingar som man hade förväntat sig utan de kommer att utfalla i ett senare skede. Men just de bitarna tycks ju Jeppe Johnsson inte vilja se. Jag är helt övertygad om att hade inte den välfärdspolitik funnits som ändå har bedrivits under alla dessa år, om det i stället hade varit moderat politik som styrt, hade vi behövt ha åtskilliga fler anstalter. Jag tror nämligen på välfärdssystemets möjlighet att faktiskt vara brottsförebyggande. Detta innebär dock inte att vi har lyckats på alla områden. Det finns fortfarande mycket som behöver utvecklas och göras. Det finns fortfarande många grupper som inte får den hjälp och det stöd man behöver. Så har det varit under alla år. Man har inte lyckats fullt ut. Sedan måste jag bara göra en kommentar. Moderaterna säger att polisen inte lyckas utreda några brott, inte kan utföra sitt arbete, inte kommer på utryckningar och inte lyckas åtala brottslingar över huvud taget. Samtidigt har vi en situation där våra häkten och anstalter är fulla med människor som polisen och åklagarväsendet faktiskt tydligen lyckats hantera. Helt misslyckat kan hela rättsväsendet alltså inte vara.
Fru talman! Det kanske är er smala lycka, Alice Åström, att polis och åklagare inte lyckas så bra som vi alla skulle önska. Om alla brott hade klarats upp hade fängelserna varit betydligt mer överfyllda. Jag tror trots allt att det hade gagnat den lilla människan som blir bestulen, som får inbrott i sin bil, som får inbrott i sitt hem, som blir våldtagen eller, för att ta ett brott som jag vet engagerar Alice Åström, som utsätts för brott med nazistiska förtecken. Om alla dessa brott hade klarats upp hade vi säkert haft fler i fängelse. Jag tycker ändå att Alice talar lite grann hypotetiskt. Nu har vi den utveckling vi har haft. Vi har den välfärdsutveckling som väl de flesta av oss tycker har gått i rätt riktning, även om vi har delade åsikter om väldigt mycket. Men trots allt hamnar några i missbruk och fängelse. Jag tittade tidigare i dag på antalet § 34-placeringar, som också har minskat, vilket också majoriteten konstaterar. Tror inte Alice Åström att det nästan skulle vara en investering - Vänsterpartiet har ju börjat prata i sådana kapitalistiska termer, fast nu gäller det ju människor och inte pengar - att de människor som behövde fick genomgå dessa brottsprogram? Skulle det inte löna sig sedan i samhället, framför allt i minskat mänskligt lidande för både den enskilde och eventuella kommande brottsoffer?

Fru talman! Jag ska hålla mitt första anförande på ett ämne som kanske inte är det allra mest opportuna. Jag ska tala en del om kriminalvårdspolitik. Jag ska rikta det här talet till en av mina bekanta. Det är enkelt med enkla svar - gärna i politiken, men ofta överallt i livet. Att dra gränser mellan människor, mellan oss och de andra - ingenting är enklare. Överallt i världen ser vi de här gränsdragningarna - etniska, religiösa, politiska. Gränser utgör enkla svar på svårlösta frågor. Men visst är vi annorlunda. Vi i Sverige har väl av tradition inte skapat gränser mellan människor. Vi har väl ett annat arbetssätt. Sverige har en lång tradition av en human syn på vad påföljd för ett brott ska vara. Det är inte för inte som vi i dag bl.a. diskuterar kriminalvård. Viljan att se den dömde som någonting annat än en för alltid förhärdad brottsling har hållits levande genom stora delar av 1900-talet. Vi har t.ex. försökt se de sociala faktorer som ibland ligger bakom brottslighet. Vi har på senare tid också börjat snudda vid andra faktorer, en del som ligger väldigt nära det rent medicinska området och som också kan ha avgörande betydelse för om en människa blir brottsling eller inte. Jag har en god vän. Hon har en son med en sjukdom med ett av dessa konstiga namn som man som politiker har blivit tvungen att lära sig de sista åren - DAMP, ADHD, MBD; det finns hur många som helst. Men den här pojken har Aspergers syndrom. Barn med Asperger har ofta en intelligens som är jämbördig med eller bättre än Medelsvenssons. De blir ofta otroligt kunniga inom ett väldigt smalt område. En del forskare funderar t.ex. på om Mozart med sitt fantastiska musiköra kan ha varit ett barn som växte upp med Asperger. Men dessa barn har ett problem. De har svårt att sammanknyta människor känslomässigt. Om man inte upptäcker Asperger i barndomen blir de här barnen ofta de som förstör klasser, de som busar, de som inte lär sig, de som är udda. Och vart leder det? En ofullständig skolgång, dåliga kunskaper på många områden, att bli utpekade som udda och kanske utstötta - allt leder till att barn med Asperger i alltför många fall växer upp till ett liv med missbruk och brottslighet. Vad är det då som gör att vissa människor får Asperger - arv, social bakgrund, skador vid födseln? Ett annat namn på Asperger är högfungerande autism. Det kanske kan ge ytterligare bakgrund till problemet men ändå inte förklara allt. Ändå måste vi inse: Det skulle lika gärna ha kunnat vara jag, vi, våra barn eller barnbarn som drabbats. Gränsen mellan brottslingen och oss andra är inte helt enkel att dra. Fru talman! Det är i det här perspektivet som jag menar att man måste se kriminalvård, oavsett om den pågår i Sverige eller någon annanstans i världen där man kanske har enklare att dra sådana här gränser. Väldigt få om ens några människor föds till brottslighet. Belysningen på de rehabiliterande åtgärderna inom kriminalvården får aldrig döljas bakom krav bara på hårda tag, bara på effektiva straff eller bara på oskadliggörande av brottslingarna. Ändå finns det en del oroväckande tendenser i samhället att detta nu håller på att bli fallet. Vill man lita till opinionsinstituten finns det tyvärr alltför många människor i Sverige i dag som vill återinföra dödsstraff. Alltför många ser de enkla, hårda lösningarna som svaret på hur samhället ska kunna lösa brottsproblematiken. Då kan det vara enkelt också för oss som politiker att haka på, att välja att säga rätt ord för dessa människors öron. Men vart kommer det att leda? Jag är jurist. Jag har suttit ting och tagit min jur. kand. En av de diskussioner som alltid pågick när jag läste juridik var diskussionen om det som på juridiska kallas individualprevention och allmänprevention. Ska straffets huvudsakliga uppgift vara att föra den enskilda brottslingen tillbaka på den smala vägen, eller ska straffet i huvudsak vara avskräckande? Svaret är inte enkelt. Ändå går det att påstå att man ingenstans i världen har lyckats komma till rätta med brottslighet bara genom hårda straffsatser. Uppenbarligen krävs det mer. Folkpartiets representant i utskottet, som liksom jag har en väldigt kort bana i Sveriges riksdag, har haft att ta ställning dels för den kommittémotion som bl.a. Siw Persson och Johan Pehrsson gemensamt inlämnat, dels till en del andra förslag vilka väckts av andra motionärer. Jag menar att det bland dessa finns ett antal yrkanden som visar hur kriminalvården borde kunna bli både mer effektiv i sitt återanpassande av dömda, även dessa människor som har olyckan att födas med ett mer eller mindre osynligt handikapp, och mer tydlig i sin allmänpreventiva, avskräckande roll. För det första borde det vara naturligt att ingen som döms till fängelse ska behöva riskera att bli missbrukare eller återfalla i missbruk inne på en anstalt. Snarare borde det vara en självklarhet att fängelserna alltmer aktivt arbetar för drogfria miljöer. Så sker också, men i vilken takt? Målet måste alltid vara att samtliga anstalter ska vara drogfria. Så länge detta mål inte nås måste i vart fall garantier finnas att minst en anläggning inom var och en av de f.d. kriminalvårdsregionerna blir drogfri. För det andra måste det finnas meningsfull verksamhet inne på anstalterna. Folkpartiet har här valt att speciellt fokusera på kvinnorna. Kvinnorna utgör fortfarande, och det är väl tur, en väldigt liten minoritet av dem som döms till fängelse. Deras problem kan därför riskera att hamna utanför när prioriteringar görs. Men detta vore mycket olyckligt. För det tredje måste även fängelsedömda kunna känna trygghet inne på anstalterna. Vi har i dag drabbats av en ny typ av brottslighet, en som i sin förlängning hotar hela vårt samhällsbygge. Det finns grupper som vill ställa sig utanför samhället, utanför lagen. De försöker även bedriva sin verksamhet innanför anstalternas väggar. Det får aldrig vara så att de, genom hot eller andra åtgärder, kan påverka andra dömdas möjligheter att återanpassas. För det fjärde och sista, men kanske också det viktigaste, måste mer vikt läggas vid hur återanpassningen av den dömde ska ske. Professionell handledning och utbildning bör inte bara förekomma inne på respektive fängelseanstalt. Minst lika viktigt är att varje fängelsedömd får en reell chans att återgå till ett normalt liv när straffet är avslutat. Kriminalvårdens samarbete med andra offentliga aktörer inom det sociala området och inom arbetsmarknadsområdet och boendet måste förstärkas. För människor med inte bara social problematik bakom sig krävs både kunskap och erfarenhet för att upptäcka eventuella bokstavshandikapp och för att därefter ge dem en möjlighet att kunna återanpassa sig till den ofta skrämmande världen utanför. För människor som gång efter annan åker fast i upprepad brottslighet kanske det inte är hårdare straff, utan effektivare återanpassning som är behovet. Fru talman! Kriminalvården måste alltid utgå från att också de dömda är människor, med samma värde och samma rättigheter att skapa sig meningsfulla liv som vi andra. Påföljden efter ett brott får aldrig enbart bli de enkla kraven på straff, på att visa andra hur illa det går om man inte sköter sig, på den mänskliga, men ofta oönskade, viljan om hämnd. Vi har ett ansvar att skapa möjligheter för de dömda att lämna brottsligheten bakom sig. Än är vi inte tillräckligt skickliga på detta område. Samtidigt måste vi också acceptera att alla lösningar inte måste kräva ständigt utökade budgetramar. Ledning av anstalter och viljan att prioritera olika områden måste genomsyra alla offentliga verksamheter. Med hänvisning till det anförda vill jag med detta något förkortade inlägg instämma i det Folkpartiets representant i justitieutskottet, Christer Nylander, yrkat vid behandlingen av de i dag förevarande ärendena.

Fru talman! Jag vill bara ta några sekunder av kammarens tid i anspråk och säga att jag uppskattade detta inlägg av Staffan Werme väldigt mycket. Jag tycker att det står i mycket skarp kontrast till det vi ofta möter i debatten: ensidiga krav på fler poliser, ensidiga krav på hårdare straff. Lycka till med den diskussionen i fortsättningen!

Fru talman! Den svenska välfärdsmodellen vilar på grunden att alla medborgare omfattas av den generella välfärden, en välfärd som alla får del av efter behov och inte efter plånbokens tjocklek. Med välfärd menar vi främst bra vård, skola och omsorg, ett rikt föreningsliv och trygghet, trygghet att kunna röra sig fritt i samhället, att inte behöva känna oro för att utsättas för brott och våld. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Traditionellt har kriminalpolitiken förknippats med hur straffsystemet ser ut och annat som staten gör när det gäller brottsligheten, dvs. i huvudsak insatser från polis, åklagarväsende, domstolar och kriminalvård. Mot bakgrund av vad vi nu vet om brottslighetens utveckling och orsaker är det enligt min mening självklart att dagens kriminalpolitik måste ha en betydligt bredare ansats. En modern kriminalpolitik ska bygga på en helhetssyn på brottsligheten. Det betyder att den första kriminalvårdspolitiska ansatsen är att arbeta för att brott ska förebyggas. Det finns all anledning att betona: De reformer som den samlade budgeten innehåller på olika välfärdsområden är insatser som i grunden är brottsförebyggande. På så sätt påverkas också kriminalvården positivt när tiderna är goda, arbetslösheten sjunker och välfärden kan utvecklas. Därtill är ju budgetförslagets satsningar i det samlade rättssystemet viktiga för att på olika sätt förbättra förutsättningarna för att kriminalvården ska kunna uppfylla de satta målen. "Släpp fångarne loss, det är vår! Var mänska i sin själ vill väl, när grön Naturen står!" Hasse & Tages film Släpp fångarne loss - det är vår! från 1975 hade en i grunden klok och fin tanke. Eller som Tage Danielsson beskrev sin tanke med filmen med egna ord: "Det anses väldigt opassande att låsa in ett barn som stulit pappas plånbok. Lika förlegat är det att låsa in brottslingar. För det är helt vansinnigt och absurt att tänka sig att nån ska kunna bli 'bättre' eller anpassad till samhället genom att låsas in." Vi är många som i grunden och i hjärtat känner som Tage. Samtidigt är det inom kriminalvården och rättsväsendet i stort som vi tvingas konfronteras med verkligheten. Det är inte alltid det går bra för människor i livet. Trots vår avsky mot brott så sker detta. Trots att vi vet att ett fängelsestraff ofta blir ett tillfälligt avbrott i en kriminell bana är vi politiskt överens om betydelsen av att samhället reagerar mot kriminella handlingar med bl.a. fängelsestraffet, trots att vi nog alla vill se människan som en i grunden god varelse. Just den positiva människosynen måste bära upp också rättsväsendet och kriminalvårdens insatser. Kampen mot brottsligheten ska bygga på en helhetssyn och utgå från principen om alla människors lika värde och respekt för den enskildes integritet och värdighet. Rättsväsendets reformering och de ökade satsningar som nu görs är viktiga inslag för att öka människors trygghet. Samtidigt är det nödvändigt att vi också angriper orsakerna till brott. Vi är övertygade om att en politik som leder till välfärd åt alla är den viktigaste grunden när det gäller att minska brottsligheten. Vi vet att brottsligheten kan stävjas när välfärden kommer alla till del, när arbetslösheten bekämpas och när familjerna kan känna en ekonomisk trygghet. Vi vet att vi förebygger brott när skolan fungerar bra, när barnen får en god grund för livet i förskolan och när barn och ungdomar kan få del av ett rikt föreningsliv. Det är grundförutsättningar för det goda trygga samhället. Därför är det med glädje vi ser att budgeten också innehåller resursförstärkningar på välfärdspolitikens områden. När det gäller att komma till rätta med brottslighet och att bekämpa brott behövs mer än poliser och stränga straff. Det krävs ett samhälle för alla, med en politik som minskar avstånden mellan människor. Skolpolitiken, familjepolitiken och socialpolitiken är viktiga pusselbitar i det kriminalpolitiska arbetet. Det är faktiskt viktigare än straffsystemets utformning. Som flera debattörer redan sagt görs nu en stor satsning på hela rättsväsendet. Vi står inför ett beslut om den största satsningen på rättsväsendet någonsin. Det är mycket glädjande, det är nödvändigt och det är angeläget efter de år vi alla har genomlidit av en kärv ekonomisk verklighet. 2001. Prioriterade uppgifter är att förstärka frigivningsförberedelserna, att bekämpa narkotikamissbruket och att förebygga återfall i brott och även att utveckla alternativen till fängelser. Fru talman! Kriminalvården har på många sätt utvecklats positivt de senaste åren. Gemenskap i häkten har införts och vårdarrollen har förändrats genom kontaktmannaskapet. Säkerheten inom anstalter och häkten har förbättrats bl.a. genom den s.k. sektoriseringen. Programverksamheten har utvecklats och stödavdelningar och sexualbrottsavdelningar har införts. Samtidigt har besparings och rationaliseringskrav medfört omfattande organisationsförändringar. Detta har ställt stora krav på dem som arbetar på våra fängelser. Nya påföljder och möjligheter att verkställa korta fängelsestraff genom intensivövervakning med elektronisk kontroll har fått till följd att antalet korttidsdömda har minskat samtidigt som antalet intagna med långa strafftider har ökat. Kriminalvården står nu inför ett fortsatt rationaliseringsarbete. Det handlar om att undanröja hinder för en effektiv verksamhet och fortsätta att utveckla verksamheten mot de mål som ställts upp. I det sammanhanget är det särskilt viktigt med kompetent och engagerad personal. En central uppgift för kriminalvården är därför att svara för att personalen har den kompetens som krävs. Jag besökte för en vecka sedan landets kanske mest kända fängelse, nämligen Kumlaanstalten. Kanske har Kumla, som många anstalter, präglats av den mörka bilden - upplopp, våld, hot och stora narkotikaproblem. Men mitt besök på Kumla blev en positiv överraskning. Där har man trots resursbrist lyckats. I ett TT-meddelande benämns anstalten nu av Sekos ombudsman Roal Nilssen som något av en mönsteranstalt. De har gjort detta genom att respektera de intagna. har utan tvivel varit framgångsrikt. Narkotikan inne på anstalten har bekämpats effektivt. Man har avskaffat kontanter och i stället infört en form av kontantkort. Man har också höjt kontrollen av fångarna, bl.a. Men samtidigt har man på Kumla valt att satsa framåtsyftande i en positiv riktning. Det har varit ett arbete som visar att det inte i huvudsak är fler eller hårdare batonger som är grunden till en förbättrad situation på våra fängelser. Möjligheterna att ta emot besök har ökat. En speciell lägenhet har byggts inne i fängelset där fångarna och deras familjer kan umgås fritt. En annan lägenhet i själva Kumla erbjuder billigt boende för långväga besökare. I en TT-intervju säger anstaltschefen Gert Arne Sköld: "Vi tror på förtroenden. Visserligen kollar vi besökarna mycket noga, men är å andra sidan generösa med att tillåta besöken." När det gäller att förbereda för ett liv efter ett fängelsestraff är det också viktigt att beakta att det finns grupper, t.ex. kvinnor, unga och olika etniska minoriteter, som har särskilda behov. Programverksamheten är ett viktigt medel för att intagna ska få stöd och behandling för bl.a. drogmissbruk och psykiska störningar. Här handlar det om att utveckla de metoder som är mest effektiva. En kriminalvård som är inriktad på att förebygga återfall i brott förutsätter bra och effektiva frigivningsförberedelser. Det är särskilt viktigt för långtidsdömda. Insatserna ska både ta fasta på träning och förberedelse för ett socialt liv på det personliga planet och social och ekonomisk etablering i samhället. För att frigivningsförberedelserna ska bli effektiva krävs också att intagna under slutet av fängelsetiden får vistas i öppnare former och att samarbetet mellan kriminalvården och andra myndigheter utvecklas. Fru talman! De senaste årens förändringar i påföljdssystemet har gett kriminalvården nya viktiga uppgifter. För att frivårdspåföljderna ska upplevas som trovärdiga alternativ till fängelse krävs att de får ett tydligt och konsekvent innehåll. Det kommer även i fortsättningen att vara en prioriterad uppgift för frivården. Även satsningarna på att förbättra intensivövervakningen ska fortsätta. Narkotikamissbruk är ett gissel var än det förekommer. På våra fängelser är det alltför vanligt. Det kan absolut inte tolereras. Både för de intagnas skull och för klimatet på fängelser och häkten ska missbruk bekämpas. Narkotikamissbruk är också en stark orsak till att det förekommer våld mellan intagna. Insatserna mot narkotikamissbruket har därför stor betydelse både för att anpassa de intagna till ett liv utan kriminalitet och för de anställda. Fru talman! Innan jag slutar vill jag skicka med några personliga ord. Det handlar om hur vi ser på de människor som avtjänar straff. För att undvika missförstånd vill jag deklarera det som är självklart för mig: De som har begått brott ska få straff av samhället. Men kanske skulle vi lyckas bättre med rehabilitering av kriminella om vi klarade av att se på dem med mer humanism. När mina barn ryser över brottslingar de ser på TV brukar jag säga till dem: Kom ihåg att även den mest förhärdade kriminelle har varit barn.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
Fru talman! Det finns mycket jag skulle vilja kommentera, men jag ska ta några saker här. Yilmaz Kerimo säger att när välfärden kommer alla till del kan brottsligheten stävjas. Om jag tolkar det lite elakt är det ett gigantiskt underkännande av nära 50 års styre i Sverige. Välfärden har tydligen inte kommit alla till del. Yilmaz Kerimo säger också att den generella välfärden är bra. Han säger att välfärd är att inte behöva känna oro för brott och våld. Det är också ett underkännande. Alltfler människor känner oro för våld och brott. Som något positivt tar Yilmaz Kerimo fram att gemenskap i häkten har införts. Det hade varit bra om det var så gott och väl. I Karlskrona och Trelleborg har man investerat i lokaler, men man har tyvärr inte råd att använda lokalerna. Yilmaz Kerimo har också varit ute tillsammans med Roal Nilssen från facket Seko. Det är jättebra. Jag tycker att Yilmaz Kerimo ska lyssna lite mer på Roal Nilssen. I alla de Sekonytt som jag får via mejl framgår det att Seko går i frontlinjen för en bättre kriminalvård. Yilmaz Kerimo ska ta till sig av meddelandena från Seko. De vittnar lite grann om sanningen. Yrkesinspektionen har slagit ned på ensamarbete som förekommer på våra fängelser. Det är inte acceptabelt att schemalägga ensamarbete. Under punkten Krav på åtgärder skriver Yrkesinspektionen att arbetet ska organiseras så att schemalagt ensamarbete inte förekommer på anstaltens vårdavdelningar under de tider då de intagna inte är inlåsta. Så är verkligheten. Om Yilmaz Kerimo inte tror på mig och moderaterna är jag övertygad om att han tror på Seko. Gör någonting åt problemen.
Fru talman! Jeppe Johnsson är i dag expert på pessimism. Hans inlägg var också pessimistiskt. Jag kände inte igen honom. Sedan visade Jeppe Johnsson på alla de åtgärder som har vidtagits. Rättsväsendet får 270 miljoner kronor, och han säger att det är absolut ingenting. Men i er budget föreslår ni bara 69 miljoner mer. Förra året var det 200 miljoner mer. Vi tycker att kriminalvården är en del av välfärden. Därför måste orsakerna till brott angripas, inte något annat. Det räcker inte med hårdare straff och fler poliser. Visst behövs det poliser, men orsakerna är viktigast. Det är dem vi ska angripa, Jeppe Johnsson.
Fru talman! Om Yilmaz Kerimo hade lyssnat på mitt anförande hade han hört att jag talade om de siffror som också Yilmaz Kerimo känner till eftersom han sitter i kriminalvårdens styrelse. Det är inga 270 miljoner. När man har dragit av de pengar som måste dras av är det fråga om 125. 69 plus 125 är i alla fall I en av dagens tidningar kan man läsa följande: "Ett jobb på Österåkeranstalten är förenat med livsfara. I eftermiddags kom chockrapporten det osäkra fängelset som möjliggjorde gisslandramat i november. Läget är mycket värre än vi befarat. Personalens hälsa är i fara, säger en skakad Roal Nilssen, ombudsman. - Ingen av de fem personer som var i tjänst på avdelningen under gisslandramat är utbildad kriminalvårdare. Ingen av dem har deltagit i någon form av säkerhetsövning. Den låga bemanningen var inget undantag." Yilmaz Kerimo! Det är inte så lätt att vara optimistisk om man har öppna ögon och ser verkligheten. Det här är en gratistidning, Yilmaz. Jag tror i och för sig inte att vare sig Yilmaz eller jag har svårt att sova efter en så här lång debatt, men Yilmaz får gärna ta tidningen med sig som nattlektyr innan han somnar i kväll. Då kan han kanske ge en mera nyanserad bild. Det räcker inte att var positiv. Verkligheten är tyvärr inte alltid så positiv som vi skulle önska.
Fru talman! Återigen har vi fått ett bevis på Jeppe Johnssons pessimism. Det är klart att det inte är bra överallt, Jeppe Johnsson, och visst skulle vi behöva mycket mera pengar. Men i det här ekonomiska läget ger vi för första gången kriminalvården 270 miljoner. Man får se lite positivt på detta. Arbetet med att rationalisera arbetet har redan påbörjats. Administrationen får bli mindre, och det görs satsningar. Det är alltid så att man inte talar om det som är bra. Man brukar i stället prata om det som är dåligt, för det har ett nyhetsvärde. Vi ser mycket positivt på att vi för första gången får 270 miljoner kronor till kriminalvården och ser fram emot att programverksamheten ska utvecklas. Kriminalvården ska bli mycket bättre och effektivare än tidigare.
Därmed är detta replikskifte avslutat. Innan vi fortsätter med talarlistan vill jag informera om att den av de återstående talarna begärda tiden nu uppgår till 70 minuter, dvs. nästan exakt den tid som återstår tills vi avslutar sammanträdet kl. 23.00. I den mån ledamöterna här liksom de övriga ledamöterna i allmänhet är angelägna om att genomföra voteringen i morgon och även för att ge tid för vissa repliker här kan det kanske finnas anledning att, i den mån det är möjligt, korta ned anförandena något.
Fru talman! Det ska vara tryggt att vara laglydig, och det ska vara otryggt att begå brott. Trygghet och rättvisa hör till de viktigaste värdena i ett demokratiskt samhälle. Om rättvisan blir försenad, är det ingen rättvisa. Sedan länge har brottslingens rättssäkerhet betonats, medan brottsoffrens rättsskydd med kraft lyftes fram då Brottsoffermyndigheten och Brottsofferfonden inrättades för att tillförsäkra den enskilde rättstrygghet och rättssäkerhet och därmed även förbättra brottsoffrens rättigheter och främja brottsoffrens behov och intressen. Vi måste reagera och visa på vems sida vi står. Fru talman! Brottsligheten har krupit in i vars och ens vardag. 8 av 10 tonåringar är i dag rädda för att utsättas för misshandel och stölder. Deras oro är knappast överdriven. De känner sin verklighet, och många av dem kommer också att utsättas för brott. Ja, jag vill inte tro att vem som helst kan bli nedslagen eller drabbas av annat våld, men tyvärr kan det vara så i dag. "Så länge ungdomar kan var anonyma kör de på!" säger Per-Ante Wickberg, som arbetat som ungdomspolis i Nordstan i Göteborg. Av Brottsförebyggande rådets rapport om ungdomsrån framgår att hälften inte ens anmäler att de utsatts för rån, för "man får räkna med att bli rånad" och de "skulle ändå inte få något straff". 7 % av pojkarna bär vapen för att minska risken att bli utsatta för rån. Vad skulle inte kunna hända med dessa vapen? Vi måste förebygga att brott över huvud taget begås. Brottsoffret kan oavsett ålder och kön hamna i en djup kris, som det tar lång tid att bearbeta. Med det förebyggande arbetet kan vi undvika att brott begås och därmed allt det lidande som ett brottsoffer får utstå. Fru talman! Våra gamla har rätt till ett liv i trygghet. Men se hur det gick för 89-åriga Ruth! Hon rånades, slogs medvetslös och fick svåra skador. Med sitt enastående humör är hon glad att hon inte blev ihjälslagen, men är hon så trygg att hon vågar gå ut igen? Våra ungdomar har också rätt till ett liv i trygghet. En väg att motverka våld och droger är att det finns fler vuxna runt våra barn och ungdomar - vuxna som ser dem och får dem att känna sig värdefulla. Vuxna är även poliser i uniform, som genom sin närvaro och tillgänglighet skapar den trygghetskänsla som vi faktiskt börjar tappa. Den trygga staden börjar med barn och ungdomar. För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs att olika aktörer arbetar sida vid sida och att åtgärder sätts in på olika plan, dvs. att samarbetet pågår över alla gränser för att minska brottsligheten och otryggheten. Fru talman! Ungdomar begår brott medan vuxna går förbi. De vuxna vänder bort sina huvuden, ser det inte eller förstår det inte, och många föräldrar har dessutom inte ork eller tid att vara bra förebilder. Staden tillhör även de vuxna på kvällar och nätter, men många vågar inte ens gå ut. Det spelar egentligen ingen roll om otryggheten är befogad eller inte. Även rädslan måste det rådas bot på. Människors oro måste vi ta på största allvar. Fru talman! I Sollentuna har närpolisen i samarbete med skolan bedrivit ett projekt riktat mot ungdomsrån. Polisen gjorde spaningsrundor på de platser där de visste att många brott begåtts och kunde vid sina rundor både förebygga brott och dessutom snabbt ingripa. Även utredningen utfördes effektivt. De misstänkta lagfördes därefter inom några veckor. Brottsoffren och deras familjer fick information och stöd genom hela rättsprocessen. På grund av denna insats blir påfrestningen för det drabbade brottsoffret inte så stor. Så här borde rättskedjan fungera. Personrånen i Sollentuna har naturligtvis minskat. Inom kriminalvården borde det finnas möjlighet att förebygga återfall i brott, men av den återfallsstatistik som finns framgår att mycket mer behöver göras. Men liksom hos polisen har resurser saknats. En modern och effektiv kriminalvård måste innebära att den dömde inte ska ha begått fler brott eller att den dömde inte ska rymma och begå nya brott under permissioner eller under den tid som straffet avtjänas. En förbättrad och utvecklad kriminalvård minskar även brottsoffrens lidande. Rättsväsendet och dess myndigheter kommer in först när brott begåtts. Det är självklart mycket viktigt att brott utreds snabbt och effektivt, att brottslingen lagförs och att brottsoffret får upprättelse. Visserligen utför de frivilliga krafterna inom brottsofferjourerna liksom kvinnojourerna, Rädda Barnen och Röda korset ett värdefullt arbete med att stötta de människor som utsatts för brott, men i en del kommuner har jourerna inte ens resurser att ha någon som svarar i telefonen. Brottsoffren är styvmoderligt behandlade, men samhället har ett ansvar för att ge brottsoffren det stöd och den hjälp de behöver. Fru talman! Vi moderater anser liksom övriga borgerliga partier i reservation 34 att den intagne ska ta sitt ansvar och vara med om att finansiera Brottsofferfonden, såsom var fallet när fonden inrättades, och hävdar därför att det 20-procentiga avdraget på de intagnas ersättning åter ska införas. Det är dessutom viktigt att avdraget skrivs in på den intagnes "lönebesked", så att den intagne regelbundet påminns om att han eller hon betalar till ett brottsoffer. De medel som inbetalas går till Brottsofferfonden, och medlen ska som tanken var vid inrättandet av fonden gå till brottsofferrelaterat arbete. För att ytterligare stärka brottsofferfonden bör förbudet att utmäta den intagnes ersättning tas bort. Vi moderater anser att det strider mot den allmänna rättskänslan att de som döms till fängelse, dvs. grövre brottslingar, kan komma att slippa betala avgift till Brottsofferfonden. Det står i betänkandet att det kan upplevas som stötande, men det är ju stötande. Fru talman! Anneli Ljungberg fick i början av oktober Brottsoffermyndighetens utmärkelse. Priset fick hon genom att hon i sitt tal vid Malexanderrättegången lyfte fram brottsoffrets situation. Jag säger: Heder åt en så modig kvinna, även om jag önskat att hedern hade funnits hos andra, så att inte poliserna mördats. Med hjärta och hjärna måste brottsoffret sättas i fokus och brottsoffrets ställning stärkas. Men, fru talman, var är den utlovade brottsofferhandboken, och var är den utlovade brottsofferpropositionen, som den förra justitieministern i ett tal den 12 september lovade skulle komma i höst? I ett annat tal preciserades nedkomsten till november. Nu är det december. Brottsofferhandboken har dragits tillbaka, och propositionen har ännu inte lagts fram. När tas steget från ord till handling? De framsteg som gjorts för att förbättra brottsoffrens ställning har krävt många debatter, men när ska skylten "utredning pågår" tas ned vad gäller betänkandet Brottsoffer - Vad har gjorts och vad bör göras? Brottsoffer som får ett bra bemötande och som känner sig trygga har större möjligheter att lämna utförliga vittnesmål. Bemötandet av brottsoffer och vittnen har visat på brister. Ett bra bemötande vinner alla på. I dag är det frågan om man vågar vittna. Det borde vara en självklarhet att ett vittne tryggt ska våga vittna. Det borde även vara en självklarhet för brottsoffrets skull. De långa handläggningstiderna på Brottsoffermyndigheten eller i övrigt i rättskedjan måste minska. Brottsoffren drabbas då de får vänta för länge. Målet för handläggningstiderna har inte hållits. Även här måste det ske en förändring för brottsoffrens skull. Vi moderater kommer att noggrant följa Brottsoffermyndighetens agerande så att åtgärder sätts in. Myndigheten vet ju vad orsakerna till den stora fördröjningen är. Fru talman! Vi kan inte få ett tryggt samhälle om vi inte bygger det tryggt från grunden. Den tidigare brottsdebuten oroar och det är risk att fler unga utvecklas till kroniska brottslingar. Det är av allra största vikt och mer än dags att ge familjen, som är samhällets bästa brottsförebyggande resurs, allt det stöd som behövs. Att barn och ungdomar får handlingsmönster och uppfostras till ansvarstagande för både sig själva och sina medmänniskor skulle vara av allra största vikt när det gäller att förebygga brott. Vi föräldrar har ett personligt ansvar som aldrig kan tas ifrån oss, men i bekymmersamma lägen behöver vi stöd. Efter familjen har skolan ett stort ansvar när det gäller att ge unga människor de normer som behövs för att inte brott ska begås. Det är naturligtvis viktigt att skolan visar på de konsekvenser och påföljder som våld eller annan kriminalitet medför men även att ta upp frågor om etik och moral. Det om något är väl brottsförebyggande. Att vårdnadshavarna är och blir väl informerade är både en nödvändighet och en rättighet. I vissa lägen är det särskilt viktigt att samarbetet mellan föräldrar, skola, sociala myndigheter och polis kan fungera, men då måste de hinder som finns i sekretessbestämmelserna ses över. Det praktiska samarbetet måste också förbättras. Genom att se över nuvarande lagstiftning och tydliggöra och stärka föräldrars och andra vårdnadshavares ansvar som goda fostrare, normöverförare och brottsförebyggare kan en bättre brottsförebyggande strategi utarbetas, vilket även framgår av de borgerliga reservationerna Fru talman! Det meningslösa våldet drabbar allt yngre. Barns och ungdomars speciella behov måste lyftas fram. Alltfler grupper följer sina egna rättsregler. I dessa oftast kriminella grupper är det brott mot deras normer att berätta vad man vet för polisen. De ungas brottslighet måste ges mer uppmärksamhet. För att få ett tryggare samhälle måste tidiga åtgärder sättas in. Att få vara trygg är en mänsklig rättighet. Det som krävs för att ondska ska triumfera är att goda människor inte gör någonting. Så vi måste handla medan tid är. Fru talman! Vad som nu anförts framgår även av de motioner och reservationer som vi moderater står bakom, men för tids vinnande ansluter jag mig till

Fru talman! I ett något beskuret anförande ska jag uppehålla mig vid det brottsförebyggande arbetet och Vi kristdemokrater menar att det nu är hög tid att det brottsförebyggande arbetet intensifieras. Det visar rapporter från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Minderårigas brottslighet har ökat kraftigt under 90-talet. Den har delvis ändrat karaktär och fått nya inslag som personrån. Enligt BRÅ har antalet brott som efter brottsanmälan klarats upp genom nedläggning på grund av att den skäligen misstänkte är under 15 år successivt ökat under 1990-talet. År 1990 var antalet drygt 10 500. År 1998 hade antalet stigit till 13 240. Det är en ökning med 25 %. För innevarande år har det ej gått att få fram statistik från BRÅ ännu. BRÅ har däremot i rapporten Ungdomar som rånar ungdomar visat att det polisanmäldes lika många ungdomsrån i Stockholm och Malmö under det första halvåret 1999 som under hela 1998. För bara några decennier sedan hände det praktiskt taget aldrig att barn under 15 år rånade. Men det har blivit allt vanligare under senare år. Den nämnda BRÅ-rapporten visar att mer än var fjärde person av de ungdomar som under 1999 i Stockholm och Malmö ägnade sig åt rån var barn under 15 år. Att minderårigas brottslighet delvis ändrat karaktär är ett allvarligt observandum, särskilt mot bakgrund av en annan rapport från BRÅ, Strategiska brott. Den visar bl.a. på vilka debutbrott som indikerar hög risk för fortsatt brottskarriär, s.k. strategiska brott. Hit hör bl.a. rån och stöld. Rapporten bygger på alla de personer födda år 1960 som lagförts någon gång under perioden 1975-1997. Risken för att de som i sin debut lagförs för rån ska bli kroniska brottslingar är 19 %. Däremot är risken bara 4 % för att en person som lagförs för snatteri första gången ska utveckla en karriär som kronisk brottsling. Med det menar BRÅ en person som fått minst nio lagföringar på sig. Vi måste få bukt med minderåriga barns ökande och delvis karaktärsförändrade brottslighet. Annars är risken stor att alltfler barn kommer att bli kroniska brottslingar. Det är av yttersta vikt att så tidigt som möjligt komma till rätta med denna brottslighet. Ju tidigare verkningsfulla ingripanden kan ske i barnets begynnande brottskarriär, desto större är möjligheten till social anpassning hos den unge till ett liv utan brottslighet. Detta uttryckte förra justitieministern Laila Freivalds mycket tydligt när hon i Dagens Nyheter den 24 maj i år sade följande: "Diskussionen handlar för mycket om vad vi ska göra med 17 åringarna, men de är sällan förstagångsförbrytare. Diskussionen borde i stället handla om 11-15 åringarna, vad görs för dem?" Det är bara att beklaga att förra justitieministern inte hade svar på den frågan då. Har möjligen nuvarande justitieministern ett svar? Det vore inte orimligt, eftersom det är han, i egenskap av minister, som kan sätta agendan. Det är naturligtvis föräldrarna, vårdnadshavarna, som ska vaka över att deras barn ej hamnar på brottets bana. När det inte fungerar måste emellertid samhället gripa in. Regeringen bör därför omgående kraftfullt ta tag i problemen med minderåriga barns ökande brottslighet och föreslå åtgärder för att komma till rätta med densamma. Så något om Brottsoffermyndigheten. Brottsoffermyndighetens verksamhet handlar kanske inte om så många miljoner. Men det är likväl pengar som kan lindra mycket lidande. Brottsoffermyndighetens övergripande mål och uppgifter är att tillförsäkra den enskilde rättstrygghet och rättssäkerhet, att främja brottsoffrens rättigheter, att bevaka deras behov och intressen samt att verka för att den som är berättigad till brottsskadeersättning får sådan. 1999 anges bl.a. att minst 70 % av brottsskadeärendena ska handläggas inom tre månader med bibehållen kvalitet. För tredje året i följd har nu Brottsoffermyndigheten emellertid misslyckats med att nå det målet, trots årligen återkommande försäkringar om att de bakomliggande orsakerna har identifierats och åtgärder har vidtagits. Förra året var den aktuella siffran endast 41 %. Ramhöjningarna har under senare år varit otillräckliga, vilket varit till men för brottsoffren. Det är bekymmersamt att den myndighet som har i uppgift att "garantera det enskilda brottsoffrets rätt till ersättning och behov av trygghet och stöd" inte får tillräckliga resurser för att bedriva sin verksamhet. Under senare år har hög personalomsättning angetts som en orsak till bristande måluppfyllelse. När jag lite grann har fördjupat mig i de problemen finner jag att den relativt höga personalomsättningen ej kan vara någon överraskning för vare sig brottsoffermyndighet eller regering. Den höga personalomsättningen är något som myndigheten har att leva med, vilket regeringen måste inse, och därför är det inget fullgott skäl till att uppsatta mål ej nås. Från Brottsoffermyndigheten har jag fått veta att myndigheten har ett stort antal jurister anställda, vanligen yngre och nyexaminerade. Den kan sägas fungera som ett utbildningsorgan när det gäller skadeståndsrätt, särskilt vid personskada. En handläggare vid myndigheten lär hantera ca 1 000 sådana ärenden på ett år. Som jämförelse kan nämnas att en domare i en någotsånär stor tingsrätt möter denna typ av ärenden ca 50 gånger på ett år. Den specialistkunskap som handläggarna vid myndigheten på så sätt snabbt skaffar sig gör dem mycket intressanta för t.ex. försäkringsbolag. Den höga personalomsättningen beror alltså på att många nyexaminerade efter en tids anställning värvas till privata försäkringsbolag samt att många övergår till anställningar för tingsmeritering, fiskalstjänstgöring eller andra anställningar inom den statliga förvaltningen. År 1998 antogs den höga personalomsättningen på 33 % vara anledning till att uppsatta mål ej nåddes samtidigt som bakomliggande orsaker uppgavs vara identifierade och åtgärder skulle ha vidtagits. Men efter att personalomsättningen varit nere på 29 % år 1999 har den i år stigit till 34 %. Mot bakgrund av nämnda förhållanden och de senaste årens siffror verkar det rimligt att räkna med att Brottsoffermyndigheten har att leva med en personalomsättning runt 30 %. Det kan alltså ej vara ett stående skäl till ständiga misslyckanden att nå regeringens fastställda verksamhetsmål. För att nå upp till dessa måste myndigheten anställa mer folk. År 1998 förfogade myndigheten över 26 årsarbetskrafter, vilka utökades till 30 förra året. I år är summan 31. Det är högst troligt att man skulle komma närmare målens uppfyllelse med 31 årsarbetare om personalomsättningen varit mycket låg. Men då verkligheten ej är och förmodligen ej heller kommer att bli sådan måste rådande förhållanden accepteras och mer personal anställas. I betänkandet kan man läsa att utskottsmajoriteten ser med tillfredsställelse på att antalet brottsskadeärenden som avgjorts år 1999 ökat och att ärendebalansen minskat. Minskningen på 4 % är inte speciellt stor. Året innan hade ärendebalansen ökat med 21 %. Då hade i gengäld summan för utbetalda brottsskadeersättningar minskat med 12 miljoner eller 20 % på grund av att utredningsarbetet vad gäller den skadelidandes försäkringsförhållanden och den skadeståndsskyldiges betalningsförmåga fördjupats. För att leva upp till regeringens direktiv och minska ärendebalansen lyckades man år 1999 åstadkomma den blygsamma minskningen på 4 % till priset av att man fick överge det fördjupade utredningsarbetet, vilket är en anledning till att utbetalda brottsskadeersättningar ökade med 35 % eller 17 miljoner kronor. Regeringen menar att den huvudsakliga förklaringen till denna ökning beror på det ökade antalet brottsskadeärenden. Denna ökning på 14 % kan ej ha överraskat regeringen, eftersom Brottsoffermyndigheten ett år tidigare meddelat regeringen att man kunde räkna med en ökning på 15 %. I år räknar myndigheten med att den utbetalda brottsskadeersättningen kommer att fortsätta att öka, och nu med 13 miljoner. Även om utskottsmajoriteten ser med tillfredsställelse på att ärendebalansen minskat, om än i ringa omfattning, säger man sig vara oroad över att verksamhetsmålet såvitt gäller handläggningstiderna inte heller har kunnat uppnås under år 1999. Den oron är lätt att avhjälpa. Se till att Brottsoffermyndigheten får ordentligt med resurser så att man kan anställa tillräckligt mer personal. Det duger inte längre att passivt se på när Brottsoffermyndigheten år efter år misslyckas med att nå uppsatta verksamhetsmål. Det är vad regeringen och utskottsmajoriteten gör när man gömmer sig bakom förklaringar som hög personalomsättning och ökad inströmning av ärenden. Det är förklaringar som ej kan godtas som anledning till myndighetens misslyckanden, eftersom dessa faktorer är kända sedan tidigare. Att inte ta Brottsoffermyndighetens problem på allvar när det gäller myndighetens förmåga att leva upp till verksamhetsmålen är detsamma som att visa nonchalans mot brottsoffren. Det sägs i betänkandet att enligt regeringen har åtgärder vidtagits för att förkorta handläggningstiderna. Vilka åtgärder är det? Den visan har vi nu hört några år. Jag hoppas att någon socialdemokratisk företrädare kan nämna något om dessa åtgärder. Det måste vara något alldeles speciellt, ty annars förvånar verkligen utskottsmajoriteten när den som nu sker slår fast att anledning saknas att göra ett särskilt uttalande om Brottsoffermyndighetens bristande verksamhet, trots att majoriteten är fullt medveten om bristerna som ligger i öppen dager. Vid sidan om lidande brottsoffers önskan om snabb handläggning är det samhällsekonomiskt fördelaktigt att Brottsoffermyndigheten ges tillräckliga resurser för sin verksamhet. Då kan myndigheten återuppta och fördjupa sitt utredningsarbete vilket medför att belastningen på anslaget för brottsskadeersättningar kan minska. Därför vill Kristdemokraterna öka på Brottsoffermyndighetens verksamhetsanslag med 3 miljoner kronor utöver de 2 miljoner som regeringen höjer ramen med. Vi anser att det är nödvändigt med en rejäl satsning för att myndigheten någon gång, trots en naturligt hög personalomsättning och ökad ärendeinströmning, ska kunna nå sina verksamhetsmål, vilket är av stor vikt för brottsoffren.

Fru talman! Även jag ska försöka att dra mitt strå till stacken och förkorta mitt anförande. Dessutom har Ingemar Vänerlöv i stort sett dragit verksamhetsrapporten för Brottsoffermyndigheten. Jag behöver därför inte heller ägna mig så mycket åt siffror. Jag kan ägna den talartid jag har åt Brottsoffermyndigheten och brottsoffrens problematik. Brottsoffren förde länge en anonym tillvaro i vårt samhälle. De har under senare år uppmärksammats i allt större utsträckning. Uppmärksamheten har fokuserats på brottsoffrens situation. Det tycker vi socialdemokrater är mycket glädjande. Brottsoffermyndigheten bildades för sex år sedan, och den bedriver en effektiv verksamhet. Vad som gäller för den och vad som står i budgetpropositionen läste Ingemar Vänerlöv också upp. Det hoppar jag därför över. Det gäller också vad som står i regleringsbrevet för år 1999. Det var de 70 % av ärendena som man skulle försöka handlägga inom tre månader. Som både Ingemar Vänerlöv och Anita Sidén har sagt har Brottsoffermyndigheten inte klarat det uppsatta målet. Det har trots allt sina förklaringar. I början av år 1999 fick man en väldigt stor ökning av antalet brottsskadeärenden. Det är inget glädjande. Jag kan säga Ingemar Vänerlöv att även för år 2000 har man stor ärendeökning på ca 10 %. Däremot har man klarat målet att minska ärendebalansen för år 1999, och så kommer att ske även för år 2000. Den utbetalda brottsskadeersättningen ökade. Det har sin förklaring i att antalet avgjorda ärenden ökade och till viss del också i att kränkningsersättningarna höjdes. Det tycker jag är glädjande för brottsoffren. Vi vet att Brottsofferfonden är uppbyggd av medel från dömda gärningsmän. Fondavgiften höjdes den 1 juli 1999 från 300 kr till 500 kr. Nästan 19 miljoner kom in under år 1999. Av dem har fonden delat ut 17 1⁄2 miljon till 149 olika projekt. Den viktimologiska forskningen, som det heter med ett fint ord, dvs. brottsofferforskningen, fick de mesta pengarna. Men en mängd ideella organisationer fick dela på drygt hälften för olika utbildnings och informationsinsatser. Till löpande verksamhet beviljades endast bidrag till Brottsofferjourernas Riksförbund. När det gäller de viktiga utbildnings och informationsinsatserna vill jag nämna några områden. Nämndemännens Riksorganisation har t.ex. genomfört en utbildning för nämndemän i brottsofferfrågor. Vid en del av våra domstolar har vi vittnesstöd, ofta på ideell basis. Vid de utvärderingar som har gjorts har det visat sig att verksamheten där är mycket uppskattad. Därför har Brottsoffermyndigheten i ett projekt utbildat juridikstuderande i Umeå och Uppsala för att verka som vittnesstöd. Det är nog väldigt viktigt för en juridikstuderande att få veta hur ett brottsoffer känner det och har det och vad man upplever. Ett annat projekt är förlagt till Örebro. Där ska man ha särskild stödverksamhet för personer med utländsk härkomst. I de direktiv som Brottsofferfonden hade stod att man skulle ha projekt inriktade mot våld mot kvinnor. Summan uppgick till nästan 5 miljoner. Jag vill också nämna en organisation som heter Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. Den har fått medel för att upprätta ett kontaktnät av resurspersoner i varje län. Dessa resurspersoner har själva utsatts på det sättet att de har drabbats av en nära anhörigs död. Riksåklagaren våren 1999 en utbildning för åklagare, vilket innebär att i princip varje åklagare i landet har fått en dags fortbildning i främst skadeståndsrätt, men också i angelägna bemötandefrågor. När lagen om särskilda företrädare för barn trädde i kraft gav regeringen Brottsoffermyndigheten i uppdrag att arrangera utbildning för de jurister som skulle komma att förordnas. Man har haft sex kurser. Alla har blivit fulltecknade. Man planerade tre från början, men det blev alltså sex. Där har deltagarna fått möta kvalificerade föreläsare som belyst brottsofferproblematiken och barnperspektivet. Fru talman! Jag har gjort denna långa uppräkning för att visa på det breda spektrum av aktiviteter som Brottsofferfondens medel går till. Brottsofferfondens verksamhet har utvärderats. Det har resulterat i en rapport som heter Fem år med Brottsofferfonden. I denna rapport konstaterar utredarna att fonden har haft stor betydelse för ideella organisationer och bidragit till att föra in ett brottsofferperspektiv i olika verksamheter. I utvärderingen sägs också att förändringar i fondens organisation kommer att bli nödvändiga eftersom antalet ansökningar ständigt växer. Anita Sidén frågade: När ska man ta ned skylten med "utredning pågår"? Det gällde Brottsofferutredningen, som har lagt fram sitt betänkande för ett bra tag sedan - det håller jag med Anita Sidén om. Men man jobbar med detta på departementet, och enligt de uppgifter jag har fått i dag därifrån kommer förslag efter årsskiftet. Med den propositionen hoppas vi att det kommer ytterligare goda förslag till fromma för brottsoffren. När det gäller just den här delen finns det en reservation - reservation 34. I den vill alla de borgerliga partierna att det ska tas 20 % på lönen, de intagnas ersättning, till Brottsofferfonden. Jag yrkar avslag på reservationen, eftersom vi så sent som för drygt ett år sedan höjde uttaget till Brottsofferfonden från 300 kr till 500 kr.

Fru talman! Jag har några inledande ord om debatten som den har varit hittills under eftermiddagen och under den sena kvällen. Jag kan inte låta bli att fundera över vilket tonläge det har varit i debatten. Det har varit mycket högt uppskruvat, framför allt från moderater och kristdemokrater. Det har nästan varit på gränsen till falsett, med utspel och brevskrivande och med tonerna här uppe. Det var några timmar sedan, men vi minns det ju. Och detta i ett läge när vi socialdemokrater anslår mer pengar, och ökar anslaget till rättsväsendet mer än vad någon annan regering har gjort tidigare! Man undrar i sitt stilla sinne: Om det nu är så att moderaterna skriker så här mycket när vi skjuter till över fyra miljarder mer över en treårsperiod - vad skulle de då ha sagt om vi hade gjort neddragningar? Det är lustigt. När neddragningar i rättsväsendet gjordes sist - när statsmakterna drog in en halv miljard från rättsväsendet - så satt moderater i riksdagsgruppen och alla moderater i polismyndigheterna ute i landet tysta som små möss. Då sade de inte ett ljud. Då gormade inte Anders G Högmark om skuldsättning. Då var det inte några moderatpolitiker som skrev protestbrev ute från landet. Men då hette förstås justitieministern Gun Hellsvik. Då var det en borgerlig regering. Året var 1993. Så kan det förändras. Jag tror att den här reaktionen mot budgetförslaget i grunden ska ses som ett första tecken på att moderaterna helt och hållet håller på att tappa greppet om kriminalpolitiken. Saker och ting stämmer liksom inte i världsbilden längre. Plötsligt är det socialdemokratin som tar initiativet. Det gäller inte bara områden som traditionellt sett har varit våra, dvs. det brottsförebyggande arbetet och kriminalvården. Det gäller också polisen, domstolarna, brottsofferfrågorna och straffrätten - över hela fältet. Värst är nog det här med polisen för moderaterna. Plötsligt är det socialdemokratin som ökar intagningen till Polishögskolan, som driver fram en särskild utbildning så att personal inom försvaret ska kunna bli poliser, som öppnar en ny polisutbildning i Umeå och som är i full färd med att planera för ytterligare en. Plötsligt upptäcker högern att man har polisen emot sig i en del av de frågor som har diskuterats. Vi minns datoriseringen av kriminalunderrättelseregistret som vi fattade beslut om för några år sedan. Det gäller också frågan om buggning, som ju är aktuell nu. I går hälsade jag på polisen i Landskrona och fick ytterligare ett exempel. En av de saker som man tog upp där var öppethållandet av krogarna sent på kvällarna, nätterna och morgnarna. Man varnade mycket starkt för att hålla krogarna öppna till klockan fem på morgnarna. Man sade att det skulle bli mycket svårare att fortsätta att arbeta då, och att våldet förmodligen skulle öka. Vi vet att moderaterna på många håll nästan driver detta som en fråga om mänskliga rättigheter. Det ska vara en mänsklig rättighet att kunna handla sprit på krogen när solen går upp. Detta är alltså frågor där polisen och Moderaterna numera håller sig på helt olika linjer. Jag tror att det som har skett är att man håller på att förlora initiativet. När argumenten då tryter och man pressas tillbaka så höjer man rösten. Det är det som vi har hört i eftermiddag och kväll - den höjda röstens argumentationsteknik. Fru talman! Som jag sade tidigare så har vi socialdemokrater i utskottet ägnat ganska stor uppmärksamhet och ganska mycket tid under det här året åt en mängd besök i Rätts-Sverige. Vi tog de stora polismyndigheterna i våras. Vi prioriterade kriminalvården i höstas. För egen del har jag också ägnat en del tid åt besök hemma i Skåne, i Rosengård i Malmö, i Lund, i Jag kan ta några av de erfarenheterna som utgångspunkt för några anmärkningar kring en sak som har blivit alltmer uppmärksammad under den senaste tiden, nämligen frågan om ungdomar och brott. Vi har tidigare i dag diskuterat mobbning. Man kan säga att detta är ett angränsande område. Det är ofta samma sociala fenomen som är i rörelse när ungdomar hetsar varandra att begå brott och när de hetsar varandra i gruppen för att trakassera andra kamrater. Vi vet från forskningen att det är ganska vanligt att ungdomar begår brott. Det kan rentav vara så att den mest brottsaktiva åldern i livet är 15 år. Går vi till polisens misstankeregister så ser vi att andelen personer som varit misstänkta för brott ökar ju längre ned i åldrarna man kommer mot 15-årsgränsen. Sedan visar annan forskning att detta avtar igen vid lägre ålder. Vi ska minnas att de flesta brott som begås i de här åldrarna inte är särskilt allvarliga. Att palla äpplen är t.ex. ett brott i lagens mening. Men på sista tiden har vi fått alltfler signaler om att utvecklingen är på väg i en otäck riktning på en del håll. Detta har tagits upp tidigare i debatten. Jag tänker närmast på några av de här enstaka uppmärksammande våldsbrotten som vi har sett, men jag tänker också på ökningen av personrån bland unga i ett par städer. Där har det rört sig om 14-16-åringar som har rånat sina kamrater bl.a. på mobiltelefoner. När det blir sådana brott är det inga pojkstreck längre - då är det en mycket obehaglig utveckling som måste brytas med snabba, bestämda åtgärder från samhällets sida. Anita Sidén talade om en undersökning från Göteborg, tror jag att det var, om hur ungdomar såg på sin tillvaro och sitt läge där. Det finns också mycket annat skrivet och gjort om olika undersökningar. BRÅ kom i augusti med en rapport som behandlade stöld, våld och droger bland pojkar och flickor som går i nian, och som alltså är i 15-årsåldern. Det var en sammanställning av en enkätundersökning bland 6 000 elever. Man har gjort liknande undersökningar 1995 och 1997, men det här var alltså 1999. Det finns alltså ett jämförelsematerial över tid. Den bild som jag nämnde tidigare, nämligen att det är ganska vanligt att man begår brott i de här åldrarna och att det till övervägande del är ganska lindriga brott, bekräftas av den här undersökningen. Det har radats upp många siffror i kväll, men jag kan nämna några. 60 % av pojkarna och 50 % av flickorna uppgav att de hade begått någon stöld under det senaste året. Vi ska återigen komma ihåg att palla äpplen är en stöld i lagens mening. När det gäller våld säger 15 % av pojkarna och 5 % av flickorna att de utövat våld mot någon det senaste året. 40 % av pojkarna och 30 % av flickorna har varit med om någon form av skadegörelse. Detta låter ju som ganska höga siffror. Men det finns ytterligare en intressant notering som jag tycker att man ska göra när det gäller utvecklingen. Man kan konstatera att den bild som många vuxna har, nämligen att ungdomar har blivit alltmer brottsbenägna på senare tid, inte får stöd. Det är snarare tvärtom. I jämförelse med 1995 och 1997 är bilden 1999 snarare den att brottsligheten bland unga har minskat något. Det gäller framför allt skadegörelse, dvs. vandalisering och klotter. Det är alltså färre ungdomar i dag som uppger att de har varit med om det. Samma sak gäller stölder, både stölder från skolan och snatterier i butik. När det gäller våldsfrågan, dvs. hur många som har utövat våld mot någon annan, ligger resultaten ganska stabilt. Nu skulle man ju kunna säga att det enda som har hänt är att ungarna helt enkelt ljuger mer nu om vad de har hittat på än vad de gjorde för fem år sedan. Detta är ju enkäter där man uppger vad man har varit med om och vad man har gjort själv. Men den här bilden, att stölderna och skadegörelsen minskar, underbyggs faktiskt också av att anmälningsstatistiken under senare delen av 90-talet ser likadan ut. Det är en nedåtgående trend för stölder och skadegörelse. Det underbygger alltså själva bilden. Det vanligaste brottet som 15-åringar har blivit utsatta för är cykelstöld. I anslutning till diskussionen i förmiddags kan man nämna att mobbning förefaller vara ett allvarligare problem bland flickor än bland pojkar. Nästan dubbelt så många flickor, 4 %, uppgav att de ofta mobbades. För pojkar var det 2 %. Fru talman! Vi socialdemokrater återkommer ofta till att kriminalpolitiken ska grundas på forskning och fakta och inte på lösa antaganden och fördomar. Det finns inget område där det är så viktigt som när det gäller ungdomar. Samhället kan göra mycket gott när det gäller ungdomar och brott, men man kan också ställa till mycket elände om man tar till fel åtgärder. Man måste veta vad man gör innan man gör det. Jag nämnde att det är ganska vanligt att ungdomar begår brott, och det är rätt. Men det är en mycket liten del av ungdomarna som står för en stor del av brottsligheten. I den undersökning som jag talar om visar det sig att 5 % av ungdomarna stod för 50 % av alla brotten. Det är mot dessa 5 % av ungdomarna som vi måste sätta in samhällsinsatser snabbast och tydligast. Det är en liten grupp som är mycket aktiv. Ungdomarna i den gruppen riskerar att hamna i yrkeskriminalitet. Då är frågan vad man ska göra. En slutsats som man kan dra är att föräldrarna har en väldigt stor betydelse när man ser till den här gruppen som är väldigt brottsbelastad. Den slutsatsen drar också Brottsförebyggande rådet i sin utvärdering. Det är så. Det gäller inte minst hur de själva uppfattar förhållandet mellan föräldrar och barn. Det är bl.a. mot den bakgrunden som BRÅ i sitt ekonomiska stöd till lokalt brottsförebyggande arbete prioriterat stöd till projekt som prövar olika former av program som involverar föräldrarna. Man kan också tydligt se att brott bland ungdomar är en klassfråga. Ungdomar som kommer från familjer som har det sämre ställt utsätts för större risk att hamna snett i livet. Här ligger en del av den här konstruerade konflikten som vi har talat om tidigare, dvs. samhällsinsatser kontra insatser mot familjen. Vi socialdemokrater har ett väldigt klart svar på hur vi ser på det. Vi ser nämligen ingen konflikt. I den bästa av världar tar alla föräldrar alltid hand om sina barn på bästa sätt, men så fungerar det ju inte alltid. En del vuxna förmår inte göra det, och en del struntar i det. Så ser det dessvärre ut. Vi är mycket tydliga i detta. Vi säger att där familjen är svag måste samhället vara starkt. Så enkelt är det. Där har vi ju den generella välfärdspolitiken i botten. Det är en politik som syftar till att försöka hålla samman Sverige. Den som verkar för ökade klyftor i Sverige verkar därmed också för ökad brottslighet. Den generella välfärdspolitiken finns i skolan, barnomsorgen och socialtjänsten. Men den finns också i ideella organisationer som inom idrotten och musiken. Man kanske särskilt ska lyfta fram dessa två, idrotten och musiken, som ju har hjälpt så många ungdomar att hamna rätt igen i olika sammanhang. Till dem som sitter runtom i Sverige och försöker jaga pengar till skattesänkningar vill jag säga: Rör inte idrotten! Rör inte musiken! Rör inte fritidsgårdarna! För även om ni skulle kunna sänka skatten med några ören för de pengar som ni kan ta från t.ex. idrotten, kommer ni att få betala igen detta mångdubbelt senare. Jag vill säga en sak till. Rör inte socialtjänsten! Skär inte ned på socialtjänsten! Sälj inte ut socialtjänsten! Använd i stället socialtjänsten som ett medel för att nå de ungdomar som är på väg utför. Nu ser vi att de sociala budgetarna lättar något på många håll eftersom socialbidragsutbetalningarna minskar. Då kanske man kan få pengar över i de sociala budgetarna i kommunerna som kan användas något mer offensivt än tidigare. Fru talman! Av tidsskäl och annat har jag valt att begränsa mig till just ungdomsfrågorna. Jag kan kanske återkomma senare i någon replik till de ytterligare ämnen som jag skulle tala om.

Fru talman! Om det inte hade varit så att Morgan Johansson for med osanning hade jag inte begärt replik. Men när Morgan Johansson i sin inledning talar om att vi moderater skulle vara upprörda över de satsningar som nu sker, vill jag påpeka några saker. Vi moderater välkomnar den nya polisutbildningen i Umeå. Vi beklagar att Socialdemokraterna inte kom i gång med detta tidigare. Det har faktiskt varit fullt möjligt. Vi moderater har i flera år lagt fram förslag i riksdagen om polisutbildning även på andra orter, men då har man sagt nej till det. Därför är vi glada att det äntligen kommer polisutbildning även på annan ort. Sedan talar Morgan Johansson om den största satsningen på rättsväsendet någonsin. Detta är självfallet bättre än ingenting. Men när Morgan Johansson sedan kopplar det till det han påstår vara moderata besparingar på polisen, vill jag påminna om att de besparingar som ägde rum under början av 90-talet var ett resultat av att effekterna av 80-talets kasinoekonomi måste redas upp. Socialdemokraterna har all heder av att de var beredda att ställa upp för att lösa problemen. Då hade Socialdemokraterna ett krav på omgående besparingar på 500 miljoner på polisen. Detta stoppade vi moderater. Under våra regeringsår genomfördes en besparing på ungefär 150 miljoner. När Socialdemokraterna tog makten visade det sig att man inte nöjde sig med en besparing på 500 miljoner, utan besparingen blev 1,2 miljarder. Det är inte konstigt att man nu måste genomföra den största satsningen efter att man genomfört den största besparingen i historien.
Fru talman! Gun Hellsvik måste nog bestämma sig för vilken sits hon ska ha. Antingen är det så att hon har sparat på rättsväsendet, eller också har hon inte gjort det. Antingen är det så att de besparingar som gjordes var rätt till följd av att statsfinanserna höll på att kollapsa, eller också var besparingarna fel. Här kom plötsligt ett erkännande från den moderata sidan om att det var rätt att vidta åtgärder under 90 talet över hela den statliga sektorn. Det enda jag egentligen kräver är att Gun Hellsvik och Moderaterna står för det de har gjort på samma sätt som vi står för det vi har gjort. Vi står för de neddragningar som vi var tvingade att göra över hela det politiska fältet. Då kan väl faktiskt Moderaterna också orka stå för det de gjorde. Sedan kan vi tillsammans glädjas över att vi nu, när vi har pengar i plånboken, kan göra denna väldiga stora satsning. Det är den största satsningen som vi har kunnat räkna in hittills. Så var inte tonen tidigare i dag, utan tvärtom fick vi nästan skäll för vår budget. Tänk om Gun Hellsvik i början av debatten hade kostat på sig att säga att det var bra att vi nu lägger in en hel miljard i rättsväsendet men att det kanske skulle behövas ytterligare något mer. Då hade nog tonen i kammaren blivit lite bättre under eftermiddagen.
Fru talman! Jag blir upprörd när Morgan Johansson antyder att jag och Moderaterna inte står för det vi gör. Men jag ska inte kommentera det vidare. Det var så - Morgan Johansson kan gå tillbaka i protokollen och titta - att under de borgerliga regeringsåren genomfördes en besparing på 150 miljoner kronor. Det står vi för, även om vi egentligen inte ville göra det. Vi ställde oss bakom det, men det blev 150 miljoner, inte mer. Om Morgan Johansson sedan fortsätter och tittar på de kommande protokollen efter regeringsskiftet 1994 kommer han att se att Socialdemokraterna fortsatte med besparingar och inte ens nöjde sig med det man ursprungligen krävt men som vi vägrade att genomföra, nämligen de 500 miljonerna, utan det gick upp till 1,2 miljarder. Vi moderater har konsekvent röstat emot de här neddragningarna. Vi har yrkat på ökade anslag. Jag sade alldeles nyss - men tydligen lyssnar Morgan Johansson med färgade trumhinnor - att det är bra att det kommer ett ökat anslag nu, men det är inte tillräckligt. Jag sade att det är bättre än ingenting. De stora besparingarna och de nu otillräckliga påslagen gör att vi fortsätter att skjuta problemen framför oss. Problemen ökar, eftersom stora delar av rättsväsendet även nästa år kommer att tvingas överskrida sin budget och öka sin anslagskredit och sina skulder. Förr eller senare måste detta betalas.
Fru talman! Jag kan bara tillägga att jag aldrig tidigare har hört Gun Hellsvik så tydligt ta ansvar för besparingarna i rättsväsendet som hon nu gjorde. Det var bra att hon gjorde det. Det innebär att vi från och med nu kommer att kunna hänvisa till det och säga att det var inte bara fråga om att vi socialdemokrater var tvungna att göra saker under 90-talet, utan att också Moderaterna gav sig på rättsväsendet och skar ned. Det är utmärkt. Man kanske kan säga att det förbättrar sakläget när vi diskuterar. Vi kan vara eniga om att i ett läge när staten lånar till var tredje anställd och till var tredje polis måste saker göras. Det var det vi gjorde. När vi tog över lånade vi i runda slängar 6 000 kr i sekunden, och det är klart att vi var tvungna att stoppa det. Rättsväsendet fick skjuta till pengar till det, och många andra områden fick skjuta till pengar till det. Nu har vi lite pengar över, och nu gör vi nya satsningar. Rättsväsendet kommer ut med en miljard mer nästa år än vad det hade tidigare. Det är en ganska bra budget. Jag tar Gun Hellsvik på orden när hon säger att medlen är välkomna.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i Jag ska försöka korta ned mitt tal. Jag vill börja med att berätta om kvinnornas utsatthet i välfärdssamhället. Det har tidigare sagts här, och jag vill än en gång upprepa att ca 20 000 kvinnor varje år anmäler att de blivit misshandlade, men endast var femte anmälan leder till åtal. I de familjer där våldet förekommer förvandlas kvinnors och barns trygghet till en tillvaro fylld av skräck och begränsade möjligheter att leva ett normalt liv. Detta är helt oacceptabelt för oss i Centerpartiet. Dessa kvinnor som är utsatta för våld måste tas på större allvar och få den hjälp som de behöver när de har kommit så långt att de vågar anmäla gärningsmannen. Tyvärr brister det fortfarande i rutinerna och i samarbetet mellan polis, åklagare och socialtjänst. Det måste exempelvis bli möjligt att tidigt ta beslut om förundersökning, att pröva möjligheten till ökad lagföring och att oftare häkta gärningsmannen samt skärpa straffsatserna. Mer kunskap måste även tillföras de olika förvaltningar som tar emot en kvinna som utsätts för misshandel och sexuella övergrepp. I det här arbetet har Rikskvinnocentrum i Uppsala varit av mycket stor betydelse. Då det gäller Rättsmedicinalstyrelsen finns det i dag inga helt klara regler för hur rättsintyg ska avfattas. I Socialstyrelsens författningssamling finns generella föreskrifter för hälso och sjukvården. Vidare finns allmänna råd från Socialstyrelsen angående Rättsintyg vid utredning av vålds och sexualbrott. De rättsmedicinska klinikerna lämnar även en del rekommendationer. När en kvinna uppsöker akuten och det finns misstanke om misshandel är det väldigt viktigt att den rättsmedicinska undersökningen görs på ett bra och tydligt sätt och att rättsintygen därmed är av så god kvalitet att de kan utgöra det underlag som behövs i en rättslig prövning vid kvinnofridsbrott. Även här har det varit fall där bristfälliga intyg har uppvisats, och därmed har bevisbördan försvårats. Andra åtgärder för att skydda hotade kvinnor är trygghetspaketen, som innehåller larmtelefoner och även kan kompletteras med hundpatruller och skyddade adresser. Allt detta är ändå inte tillräckligt för en del kvinnor, som fortsätter att leva under hot och som även måste ta hjälp av polisskydd morgon och kväll för att kunna förflytta sig från bostaden till arbetet och hem igen. Det är naturligtvis ohållbart i längden. I stället måste fokus flyttas över till gärningsmannen i syfte att begränsa hans rörlighet. Det är inte offren som ska straffas för att de blir utsatta för hot och misshandel. Ett sätt att skydda den hotade kvinnan är att gärningsmannen med besöksförbud kan förses med elektronisk fotboja. Den åtgärden underlättar för polisen att få bättre kontroll över gärningsmannen, samtidigt som det medför större möjligheter för den hotade kvinnan att röra sig något så när ute i samhället. Jag vill även ta upp kvinnojourerna. De gör en enormt stor insats genom den fristad de erbjuder tusentals hotade kvinnor och barn som befinner sig i ett akut läge. Denna verksamhet, som bygger på ideellt arbete och engagerat systerskap samt är fristående från myndigheter och där ingen registrering förekommer, räddar många liv. Alla som arbetar med kvinnor som utsatts för våld borde inse att kvinnojourerna är en resurs och ta vara på deras kunskaper, som räddaren i nöden. På alla sätt bör vi gemensamt agera för att utredningstiderna inom de olika myndigheterna kortas ned. I de fall där mamman utsätts för systematisk misshandel måste barnets situation uppmärksammas i högre grad. Den automatiska vårdnaden om det gemensamma barnet bör under svåra förhållanden upphöra. Barn oavsett ålder mår mycket dåligt när den ena föräldern misshandlar den andra. Kan inte båda föräldrarna ge barnet trygghet måste den som står för våldet ta konsekvenserna av sitt agerande. 1990, uttrycker ett tydligt barnperspektiv där barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Varje händelse som kan benämnas familjevåld där barn förekommer bör därmed leda till kraftfulla åtgärder. Som en åtgärd ska åklagaren kunna fatta ett interimistiskt beslut som innebär att offret - oftast kvinnan - får bo kvar i hemmet medan brottet utreds. Åklagarens beslut ska även innefatta besöksförbud under utredning, vilket ger den utsatta parten rätt att t.ex. byta lås i ytterdörren till den gemensamma bostaden utan att offret riskerar åtal för egenmäktigt förfarande. Handläggningstiderna vid barnmisshandel är i dag alldeles för långa och måste kortas ned. Fem månader är helt oacceptabelt. Samtidigt kan vi i statistiken se att misshandeln av barn har mer än fyrdubblats sedan början av 80-talet. Sedan vill jag ta upp lite grann angående det sexualiserade våldet. Vi lever i ett mycket sexifierat samhälle. Handeln med kvinnor för sexuellt utnyttjande har ökat. De sexuella övergreppen mot barn ökar i hela världen. Kvinnohandeln, s.k. trafficking, har vuxit explosionsartat de senaste åren. Ca 500 000 kvinnor beräknas omfattas enbart i Västeuropa. Med falska löften om arbete i väst luras de över och tvingas sedan att tillhandahålla sexuella tjänster under slavliknande förhållanden. Sverige måste i alla sammanhang, såväl nationellt som internationellt, verka för att stoppa denna slavhandel med kvinnor och barn. Vi ska gärna ha frihandel över gränserna, men absolut inte med kvinnor och barn. Här behövs ett fördjupat och effektivt samarbete mellan polis och tullmyndigheter över gränserna. Skolan bör spela en aktiv roll i kampen mot det ökade språkvåldet, som är en inkörsport till en snedvriden kvinno och manssyn. För några år sedan startade vi Centerkvinnor en kampanj mot språkvåldet i skolan. Den idén har övertagits av andra och blivit etablerad, och det känns bra. Det viktiga är att vi får till stånd en dialog mellan tjejer och killar och synliggör deras olika beteenden för att öka förståelsen dem emellan. En bra skola handlar inte bara om behöriga lärare, bra lokaler och böcker. Alla elever har också rätt till en skoltid utan mobbning och sexuella trakasserier. Under många år har brottsoffrets ställning varit mycket svag. Chockerande rapporter i medierna om hur brottsoffren har hanterats får mig som beslutsfattare att skämmas. Ett land med en lagstiftning som gör att offret får betala pengar till gärningsmannen har tappat bort rättesnöret. För mig är det offret som skadats som ska ha ersättning och inte gärningsmannen. Därför väntar vi med otålighet på den proposition som ska föreslå bättre stöd för och bemötande av brottsoffren hos både polis och åklagare och inom sjukvården. Jag vill avsluta med att ge ett svar till en socialdemokratisk representant. Jag tror att hon heter Ann Marie Fagerström. Hon frågade tidigare hur Centern ska finansiera sitt förslag att inte lägga ned tingsrätterna. På den frågan kan jag svara att vi har protesterat mot handläggningen, dvs. att regeringen ska avgöra frågan om avveckling av tingsrätterna. Det är det vi protesterar mot - att vi inte får vara med och besluta utan att det är en regeringsfråga. Som förslaget är framställt kan vi i riksdagen nämligen inte påverka detta. Av den anledningen finns det heller inga pengar i budgeten för att finansiera det.
Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt att säga någonting om de saker som Viviann Gerdin tog upp. Den ena frågan handlade om elbojan. Vi vet att den tekniska utredningen är gjord när det gäller just det förslag som Viviann tar upp, men den juridiska översynen är kvar. Den ingår i översynspaketet. Man tittar förutom på frågan om elboja på möjligheterna att utvidga besöksförbudet till att gälla större områden än vad det gör i dag. Vi ser över straffskalorna, och vi tittar också på frågan om hur man ska kunna avvisa en aggressiv man från hans och kvinnans gemensamma bostad. Den utredningen kommer att vara färdig i maj. Sedan ska vi se hur det klarar sig över midsommar, och sedan blir det förslag vad det gäller detta.
Fru talman! Jag vet att man tittar på frågan. Det har vi också hört tidigare. Vi har haft ert motionsförslag i drygt ett år. Vi återkommer till det. Vi tycker att denna utökning verkar vara en bra lösning, så det är bra om man har för avsikt att göra så. Man använder i dag elektronisk fotboja när man prövar om någon kan lämna ett fängelse. Om en man har misshandlat sin kvinna och är dömd för det tycker vi att man bör kunna använda elektronisk fotboja också i det sammanhanget, eftersom det fungerar i andra sammanhang.
Fru talman! Problemet är att vi har haft trassel med regeringsformen. Det finns en paragraf - 2 kap. 8 § - som säger att man ska få lov att röra sig fritt inom riket. Vi vill inte gärna lägga fram förslag om försökslagstiftning som kan strida mot regeringsformen. Vi får se om man kan komma fram ändå vid sidan om detta och lösa den frågan. Vi hoppas att utredningen ska bli färdig i vår.
Fru talman! Det tycker jag låter bra. Vi inväntar med spänning det förslag som ni kommer fram till. Vi kommer att fortsätta att driva denna fråga; det är helt klart. Vi avvaktar, så får vi se hur förslaget blir.

Fru talman! Även jag ska försöka att korta ned anförandet lite grann. Detta är den tredje debatt som jag som riksdagsledamot har nöjet att avnjuta, fast det många gånger kan kännas lite plågsamt att så många timmar lyssna på repriser. En sak som har förvånat mig under dessa år är att det som beskrivs är så storstadsorienterat. Det är precis som om allting fungerar exakt likadant i hela landet. Jag är en av de få i utskottet som kommer från Norrland. Jag kommer ifrån ett län som tappar väldigt mycket befolkning. Vi har under 90-talet tappat över 11 000 innevånare i mitt län, och det är naturligtvis väldigt beklagligt. Vi gör allt vi kan för att försöka vända denna trend, men hittills har vi inte haft speciellt stor framgång. Jag är också förvånad över att den bild som målas upp av polisens arbete, av kriminalvårdens arbete och av alla som över huvud taget arbetar inom rättsväsendet är så negativ. Det är bara problem man tar upp. Det är trots allt så att det utförs väldigt mycket fint arbete av våra anställda runtom i landet. Jag tror att det skulle vara glädjande för dem att någon gång också få ett erkännande för det fina arbete som de utför. Jag tycker också att vi som riksdagsledamöter har ett ansvar, därför att de signaler som vi sänder ut måste naturligtvis också uppfattas ute bland våra anställda. Att alltid få höra negativa saker kan inte vara speciellt stimulerande när det gäller det arbete man utför. Som jag sade kommer jag från ett län som tappar väldigt mycket befolkning. Just nu har Domstolsverket presenterat en utredning som handlar om Ångermanlands landskap, där man överväger att förändra tingsrätternas organisation. Jag måste spontant säga så här: Hur ont det än gör att konstatera att vi kanske kommer att få någon tingsrätt nedlagd måste vi se verkligheten som den är. Man kan inte bedriva en verksamhet på orter där man tappar befolkning, inte har tillräckligt många mål som underlag, osv. Dessutom har domstolen en enda domare anställd. Även vi som bor i glesbygd och i avfolkningsorter har ju rätt att kräva av Svea rike att bli behandlade på ett någorlunda rättssäkert sätt. Med det, fru talman, vill jag säga att jag känner att jag mår lite illa över att Centern och kd så ansvarslöst har reserverat sig och sagt att inga förändringar alls ska göras av tingsrätterna. Det tycker jag inte är att ta ansvar. Vi har en verklighet som vi måste rätta oss efter. Vi har också ett ekonomiskt ansvar för verksamheten. Med det, fru talman, vill jag tacka för mig och önska talmannen och kammarens personal en välbehövlig vila. Tack för ordet!
Fru talman! Till Göran Norlander vill jag svara att vi är här för att diskutera och debattera det som vi inte finner att vi är nöjda med. Man ger väl alldeles fel bild om man bara står och talar om det som är bra och utelämnar det som det finns brister i. Verkligheten är ju väldigt tuff för många människor. Det tror jag också att Göran Norlander håller med mig om. Vi kan se att polisen inte hinner med och att det är långa handläggningstider inom hela domstolsväsendet och även inom polisen. I glesbygden finns det ju ett särskilt problem. Jag har i många år bott i en verklig glesbygd uppe i norra Värmland. Där hade vi inte tillgång till polis över huvud taget. Där har faktiskt människorna slutat att ringa polisen. Så i statistiken över brott kan man se att antalet brott har sjunkit. Jag återkommer än en gång till tingsrättsorganisationen. Vi skriver i vår motion att vi vill ta ansvar. Vi vill vara med i den här organisationen, men vad vi protesterar mot är ju att regeringen ska besluta över det här och att det inte är en riksdagsfråga. Man får ju skilja på det här. Vi protesterar mot hur man handlägger den här frågan. Vi blir betecknade som ansvariga, men i den här frågan har vi inget inflytande alls.
Fru talman! Domstolarna och vem som beslutar över dem har ju debatterats här vid ett flertal tillfällen tidigare i kväll. Men Vivann Gerdin har totalt missuppfattat mig eller lyssnat väldigt dåligt på vad jag sade. Det är precis de signaler som Viviann Gerdin just nu sände ut här som jag tycker är felaktiga. Att komma och påstå att det inte är någon mening att ringa till polisen för att det inte finns några poliser som kommer tycker jag är fel signal. Vi vet att det finns brister på många orter men att bara ta fram den negativa bilden är fel. Det finns trots allt över 16 000 polismän som gör ett väldigt fint arbete i vårt land.
Fru talman! Göran Norlander! Då vill jag lite närmare beskriva hur det förhåller sig. Norra Värmlands polisdistrikt sträcker sig över ungefär 40 % av hela Värmlands län. Och till närmaste polis från norra delen är det ungefär 15 mil. Dessutom finns det inte så många poliser att tillgå i det området - det har varit vakanta tjänster. Om ett brott sker mitt i natten och den polis som finns tillgänglig är upptagen kommer det alltså ingen polis. Och när det har varit så några gånger reagerar människorna uppe i norra Klarälvdalen med att tycka att det inte är någon idé att ringa. Jag har själv inte varit utsatt för brott. Jag tillhör lyckligtvis inte den skaran, men andra upplever det så här och förmedlar det till mig. Och jag måste ju lyssna på vad de säger. Jag försöker också framföra det och göra någonting åt det.
Fru talman! Jag kan inte uttala mig om det där speciella exemplet från Värmland. Men jag kan ju då berätta en solskenshistoria. För ungefär en månad sedan besökte jag polismyndigheten i Kramfors kommun. Där fick jag ett exempel som talar om motsatsen. Kramfors och Sollefteå kommuner har inte haft en polispatrull nattetid tidigare. Genom att de båda närpolisområdena samarbetar har man i dag två patruller som hjälps åt i de två kommunerna. Det tycker jag också är en bild som är värd att visa här. Sedan ska vi inte förneka att det finns problem. Med detta önskar jag än en gång talmannen och personalen god natt.

Fru talman! Låt mig med glädje konstatera att näringsministern besöker våra överläggningar. Jag hoppas att vi ska få en givande diskussion i dessa viktiga frågor. Fru talman! Moderna, pålitliga och effektiva kommunikationer är en livsnödvändighet för svenskt näringsliv och svenska transporter. Gods måste snabbt kunna fraktas mellan sina bestämmelseorter såväl inom Sverige som till mottagare i annat land. Vårt exportberoende är stort, och kravet på just-intime-transporter ökar. Bra och trafiksäkra kommunikationer är ett måste för att snabbt och effektivt kunna förflytta sig till och från våra arbetsplatser. Säkra och miljömässigt acceptabla resor krävs också för ett möjliggörande av att bekvämt kunna använda ledig tid för rekreation. Transportnäringen har utvecklats till att vara en nyckelsektor för fortsatt välståndsbyggande. Alla näringens grenar måste, för att utvecklingen inte ska avstanna, få de resurser som krävs för underhåll och nybyggnation. I senare års regeringsdeklarationer har uttalats att det finns behov av satsningar, och sådana har också ställts i utsikt. Men som utskottet i betänkandet konstaterar kommer vi inte att nå upp till målsättningarna på ett flertal av målområdena. Beträffande underhållet på befintligt vägnät säger utskottet att det inte har kunnat hållas på en acceptabel nivå, och på trafiksäkerhetsområdet kan en klar försämring dessutom konstateras. De stolta parollerna om en nollvision, som alla partier står bakom, har nu i utskottstexten reducerats till ett konstaterande om läget i Sverige: "I stället för att närma oss, fjärmar vi oss från ett förverkligande av nollvisionen". Den socialdemokratiska regeringen och dess stödpartier måste här hållas ansvariga för utvecklingen. Det hjälper inte på detta område, lika lite som på andra delar av budgetområdet, att försöka prata fram förändringar. För att uppnå sådana krävs nytänkande och nya resurser. Båda dessa ingredienser saknas dessvärre både i regeringens budgetskrivningar och i betänkandet. Den blygsamma uppräkning av anslaget till vägar som föreslås i budgetpropositionen ska räcka till att både klara de extrakostnader som uppstått vid sommarens översvämningar i mellersta Norrland och samtidigt täcka räntor och amorteringar till lån som upptagits för tidigareläggning av vägprojekt, huvudsakligen i Stockholmsområdet. 500 miljoners ökning är lika mycket pengar som vi moderater i ett snålt budgetläge förra året ville öka väganslaget med. Min motdebattör Hans Stenberg kallade det då otillräckligt och ifrågasatte om det ens skulle täcka kostnaderna för överflyttning av gods från väg till järnväg. Har Hans Stenberg möjligen bytt uppfattning? Är samma summa mer värd när den anslås av socialdemokrater än om den föreslås av oss moderater? Jag kanske kan få ett svar på det senare i debatten. De nu aktuella översvämningarna i Värmland har inte kunnat förutses av regeringen i budgetpropositionen. Låt mig bara skicka med en förhoppning om att de kostnader för återställande av skador på vägar och järnvägar som tyvärr blir följden av dessa översvämningar inte ska inrymmas i befintligt anslag. För att klara återställandet i detta område kommer säkert ett särskilt anslag att behöva tillgripas. Fru talman! Regeringens budgetförslag för utgiftsområde 22 omfattar samtliga kommunikationsslag. Låt mig inledningsvis bara övergripande kommentera något ytterligare av de övriga politikområdena. Avsiktligt utelämnar jag järnvägs och sjöfartsfrågorna, eftersom de kommer att debatteras i följande debattomgångar. På flygsidan går utvecklingen mycket snabbt, och såväl ökande godsmängder som ökat antal passagerare transporteras i dag med flyget. Till viss del är denna positiva utveckling att hänföra till rådande högkonjunktur, men även över en längre tidsperiod kan vi konstatera att alltfler väljer flyget som sitt transportalternativ. Detta har inneburit att några av våra stora flygplatser har fått en beläggning som inneburit att man bokstavligen slagit i taket. Diskussionen om nya flygplatser har därför startat, och pågående utbyggnad av tredje banan på Arlanda visar sig redan vara en otillräcklig satsning. Luftfartsverkets planer på en ny flygplats, lokaliserad till södra Stockholm, avvisas av oss moderater. Den framtida satsningen i denna region ska enligt vårt förslag ske genom att ytterligare förstärka Arlanda som nationellt nav. En sådan lösning ger underlag för Arlanda att få en ökad andel direktflyg med internationella linjer och ökar även antalet interkontinentala direktavgångar. Samtidigt ska enligt vår mening Bromma behållas som ett komplement till storflygplatsen och förutom att ha privatflyg även fortsatt kunna erbjuda såväl nationella som internationella avgångar. Fru talman! Luftfartsverkets dubbla roll som tillsynsmyndighet för luftfarten och samtidigt ägare och operatör för flygplatser innebär enligt vår mening risker både för objektiviteten och effektiviteten. Tillsammans med Kristdemokraterna och Folkpartiet har vi i reservation 23 utvecklat vår syn på detta. Men den lösning av frågan som vi där antyder kommer Luftfartsverkets roll att renodlas till att vara en helt opartisk myndighet. I reservation 27 i detta betänkande tar vi moderater på nytt upp frågan om att se över det statliga ägandet av flygplatser. I likhet med vad som sker med alltfler internationella flygplatser menar vi att en privatisering av såväl Arlanda, Landvetter som Sturup skulle frigöra kapital för staten, förenkla och renodla Luftfartsverkets roll och samtidigt lösgöra medel som med fördel kan användas till att bl.a. rusta upp kvaliteten på vägar och järnvägar. Fru talman! Upplägget för kammardebatten var att detta avsnitt huvudsakligen skulle handla om vägfrågor, och låt mig därför återvända dit. Regeringen har, som redan nämnts, i sin budgetproposition för utgiftsområde 22 långt ifrån lyckats leva upp till den ambitionsnivå som såväl statsministern som övriga statsråd gärna i olika sammanhang har talat sig varma för. Det är inte bara vi moderater som är kritiska, utan en samlad oppositionen pekar samstämmigt på behovet av ökat ekonomiskt utrymme för såväl underhåll som nybyggnation. Även ett stort antal s-ledamöter delar vår uppfattning. I ett betydande antal motioner, som jag har här, har socialdemokrater över hela landet påpekat behovet av satsningar. Jag vågar påstå att om alla de projekt och åtgärder som listats i dessa motioner skulle förverkligas så krävs en mångdubblad satsning på infrastrukturen i Sverige. I ett 25-tal motioner, i några fall underskrivna av ett stort antal länsbänksledamöter, föreslås upprustning och nybyggnationer av alla slags vägar och järnvägar. Viktiga länsvägar behöver enligt smotionärerna förstärkas, breddas och ges nya sträckningar. Snart sagt alla Europa och riksvägar ska enligt motionärerna få en höjd status. I flera fall ska de upphöjas till motorvägar eller motortrafikleder. Omröstningen här i kammaren kommer att avgöra huruvida viljan till förändringar beträffande anslaget till vägar som alla dessa motionärer gjort sig till tolkar för är avsedd för hemmabruk eller kommer till uttryck när vi kommer fram till omröstningen angående den slutliga anslagsnivån. Hoppas kan ju även jag göra. I ett antal motioner framförs förslag om att trafiksäkerheten måste höjas. Inte minst gäller detta storstäderna med Stockholm i täten, som måste få ökade anslag till att förbättra infrastrukturen. Argumenten är både många och välgrundade. Det är lätt för mig och oss att instämma i motionärernas förslag och synpunkter. Utskottets majoritet har emellertid inte lyssnat på dessa argument, utan helt kallsinnigt bortsett från de krav och förslag på lösningar som dess partivänner tillhandahållit. Samma majoritet har också avstått från att ta ställning till de nya finansieringsmodeller som också omnämns i några av motionerna. Fru talman! Det skulle vara enkelt för mig att här citera några eller alla dessa motioner för att använda dem som argument för våra förslag. I många fall är det samma vägar och samma problem som beskrivs, och samma synsätt på att bra kommunikationer behövs för att Sverige ska utvecklas i positiv riktning. Jag nöjer mig med en förhoppning om att det samlade massiva tryck som dessa motioner gemensamt ger uttryck för ska nå fram till Rosenbad och Näringsdepartementet. Av den talarlista som nu föreligger framgår inte om motionärerna avser att yrka bifall till sina motioner. Enklaste vägen är kanske att de ansluter sig till någon av de reservationer som faktiskt redan finns. Fru talman! Den moderata trafikpolitiken har vi presenterat i våra motioner, både som parti och kommittémotioner. Vårt intresse för dessa viktiga frågor grundar sig på vad jag inledningsvis nämnde om behovet av goda och effektiva kommunikationer. Sverige har ett avståndshandikapp gentemot våra konkurrentländer ute i Europa som till de delar där det är möjligt måste elimineras. Den tunga lastbilstrafiken ökar, och alltfler privatpersoner har tillgång till bil och utnyttjar den till arbete och för rekreation. Trafikvolymerna på våra vägar ökar. Behovet av kraftfulla satsningar borde vara tydligt även för regeringen. Tillväxtregionerna och storstadsområdena tappar fart på grund av att vägnätets kapacitet är otillräcklig. Allra tydligast märks det här i Stockholm. Transportförmedlarna av gods till innerstaden i Stockholm tvingas nu att kompensera sig för den ökade tidsåtgång de har för att ta sig fram med varor i dessa områden genom att ta extra betalt för leveranser av gods. Den ökade kostnaden tas naturligtvis ut av konsumenten, som därigenom självfallet tappar en del av sin köpkraft. Privatpersoner som väljer att ta bilen till sin arbetsplats hamnar ofta i timslånga köer. Slöseri med arbetskraft och onödig belastning av miljön genom alltför mycket tomgångskörning är två tydliga resultat av uteblivna satsningar. Åtgärder för att lösa dessa problem har länge krävts. Regeringen svarar med att inte göra någonting alls. Råvarubaserad industri, främst i skogslänen och även i Dalsland, har länge krävt en upprustning och tjälsäkring av glesbygdens vägnät. Stora förluster drabbar dessa näringar på grund av att råvarutillgången inte fullt ut kan garanteras under delar av året. Utskottet skriver visserligen om att satsningar på dessa vägar ska prioriteras, men den medelstilldelning som föreslås är tyvärr alldeles otillräcklig. I den moderata budgetmotionen väljer vi till skillnad från näringsministern att låta krav på förbättringar på vägsidan följas av ökade anslag. För kommande budgetår vill vi höja anslaget till vägarna med 2 miljarder kronor utöver regeringens förslag. De följande två åren föreslår vi en höjning över regeringens ramar med 6 miljarder kronor vardera året. Perioden därefter kommer vi att ligga på minst denna nivå. Vi är beredda att inom de närmast kommande åren satsa sammanlagt 30 miljarder på ökade väganslag. För att klara genomförandet av ytterligare satsningar på infrastrukturens område föreslår vi dessutom att s.k. PPP-lösningar används för några lämpliga objekt. Marknadens operatörer har uttalat sitt intresse för att delta i sådana lösningar. Vägverket har till regeringen överlämnat en lista med förslag på sådana objekt som i första hand lämpar sig för denna metod. Som en del av finansieringen av dessa och andra objekt är vi beredda att också pröva frågan om direkt avgiftsfinansiering. Frågan om hur, var och när detta ska vara möjligt bör dock föregås av noggranna förberedelser. Det är vår förhoppning att listan på lämpliga PPP-projekt äntligen ska komma till användning. Näringsministerns löfte att denna fråga ska få ett svar och en eventuell tillämpning hade om viljan funnits varit möjligt att infria för länge sedan. Kanske kan vi här i debatten i dag få ett tydligare svar om tidpunkten. Fru talman! I det särskilda yttrande som finns intaget i betänkandet motiverar vi användandet av våra budgetramar. Storstadssatsningar med tonvikt på Stockholm är som redan nämnts alldeles nödvändiga. Motorvägsnätet mellan våra största städer måste byggas ut och färdigställas. I de moderata reservationer som följer betänkandet utvecklar vi vår syn på hur vår vägpolitik kan genomföras. Hela landet måste kunna garanteras tillgång till vägar av den kvalitet som krävs för att näringslivet ska kunna utvecklas och för att människor ska våga satsa på en framtid utanför stadskärnorna. Vi vill göra Vägverkets organisation och verksamhet mer kostnadseffektiv, och föreslår att Vägverket Produktion bolagiseras för att senare genom utförsäljning kunna privatiseras. Enskilda vägar är samlingsbegreppet för det finmaskiga vägnät som till sin längd överstiger den sammanlagda längden av såväl det statliga som det kommunala vägnätet med det dubbla. Trots detta och trots den betydelse som dessa vägar har för människor ute i glesbygden är anslaget ännu inte uppe på den nivå som det hade före den neddragning som regeringen genomförde 1996. Vi lyfter i vår reservation nr 2 fram dessa frågor, och vill samtidigt peka på vikten av att särskilda medel för bärighetshöjande åtgärder fogas till detta anslag. Möjligheten för människor och företag att längs dessa vägar kunna bo kvar och hålla sin hembygd levande är avhängigt ett vägnät med rimlig åretruntstandard. Vägskyltningsfrågor har lockat motionärer från alla partier att ge förslag till ändringar. Ett nytt regelsystem är föremål för översyn. Vi vill tillsammans med Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet i vår gemensamma reservation, nr 4, i betänkandet lyfta fram behovet av att dessa frågor behandlas med stor skyndsamhet av regeringen. I nästföljande reservation, nr 5, pekar samma fyra partier på den orimlighet det innebär att Vägverket äger rätt att i skyltfrågor slutligen avgöra ett överklagande till länsstyrelsen över Vägverkets eget beslut. Någon ordning, fru talman, bör det vara även i denna typ av frågor. Vi moderater står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men jag nöjer mig för tids vinnande med att yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Vänsterpartiet står givetvis bakom alla de reservationer som vi har lämnat, men för tids vinnande nöjer vi oss med att yrka bifall till nr 10, 22 Vad finns det då för problem med vägtrafiken? Det finns många, men jag ska nöja mig med att ta upp tre; vägstandarden, trafikolyckorna och luftföroreningarna. De opinionsuttryck som når fram till riksdagens trafikutskott gäller i mycket stor utsträckning klagomål på vägstandarden. I årets budgetproposition noteras att andelen trafikanter som är nöjda med vägarna genomgående minskat sedan 1995 i de mätningar Vägverket gör. Klagomålen brukar åtföljas av krav på mer pengar till vägarna. Jämfört med annan skattefinansierad verksamhet såsom vård och undervisning är den politiska acceptansen gentemot kostnadsökningar inom vägsektorn förvånansvärt stor, särskilt mot bakgrund av följande konstaterande i årets budgetproposition. Jag citerar: "Tillståndet på de belagda vägarna är i stort sett oförändrat sedan 1994 med utgångspunkt från de metoder Vägverket använder för att mäta vägtillståndet." Beträffande underhåll och tjälsäkring är Vänsterpartiet överens med regeringen. Budgetanslaget för dessa utgifter på det regionala vägnätet ökar med 861 miljoner för utgiftsåret 2001. Det är således en ansenlig summa. Den totala årliga kostnaden för statlig drift och underhåll av vägnätet ligger mellan 5,5 och 6 miljarder kronor. En önskan om att ha ett acceptabelt underhåll är en av anledningarna till att Vänsterpartiet inte vill utvidga vägnätet ytterligare. Frågan är dock om höjda anslag är en ändamålsenlig metod för att få långsiktigt hållbara vägar om inget annat görs. Vänsterpartiet anser att en analys av problemets orsaker bör föregå förslaget till lösningar. En fråga som kan ställas är t.ex. vilken betydelse de ökade trafikvolymerna har för vägslitaget. Vägtrafiken har som helhet, trots höjda bränslepriser, expanderat med 3 % det senaste året. Den tunga trafikens ökning är markant. 5 % fler tunga fordon har rullat på de svenska vägarna det senaste året. En annan fråga är vilken betydelse för vägstandarden den tunga trafiken har i förhållande till personbilstrafiken. Utvecklingen mot tyngre trafik, högre axeltryck och bredare däck behöver analyseras i sammanhanget. I de flesta EU-länder får ett lastbilsekipage framföras med en högsta bruttovikt på 44 ton och en totallängd av maximalt 18 meter. I Sverige finns sedan meter. Denna förmån för lastbilstrafiken är en av de väsentligaste orsakerna till att volymen vägtransporterat gods expanderat samtidigt som godstrafiken på järnväg stagnerat. Omfattningen av den tunga trafiken utgör ett allvarligt hinder för att klara trafiksäkerhetsmålen. I 49 % av fordonskollisionerna med dödlig utgång är ett tungt fordon inblandat. De höga maxvikterna medför också ett ökat slitage på vägarna. En ökning från 60 till 70 ton nästan fördubblar slitaget på vägen. Hur stora fordon som tillåts påverkar även dimensioneringen av vägnätet genom att större och tyngre fordon kräver förstärkningar av broar, större svängradier i korsningar etc. Hela vägsystemet måste förstärkas och underhållskraven ökar. Jämförelser mellan personbilstrafik och lastbilstrafik är av intresse för att uppskatta det slitage och den vägdeformation respektive trafikslag ger upphov till. American Highway Association uppskattar att en lastbil på 38 ton motsvarar 9 600 personbilar därvidlag. En stor del av det svenska vägnätet består av grusvägar. Sverige drabbas av tjälskador som gör vägarna extra sårbara för tung trafik. Delar av vägnätet måste hållas avstängt under våren. Om invånare i glesbygd ska ha acceptabla vägar för de transporter som måste utföras med personbil är det med andra ord av vitalt intresse att minska såväl vikten på långtradarna som totalvolymen av tung trafik. Det enda undantag som rimligen kan övervägas är transporter av skogsråvara ut från skogen. Fru talman! Reservation 39 tar upp Gotlandstrafiken. Färjan är gotlänningarnas väg. Vänsterpartiet anser att det bör utredas om Vägverket kan få ansvar för att det finns en acceptabel färjetrafik hela året. Det är i längden orimligt att företag och invånare på Gotland varje år ska behöva oroa sig för om Rikstrafiken får de medel som behövs för att färjan ska gå även när turistsäsongen är över. Ovissheten kring kommunikationerna försvårar för investeringar, rekrytering till högskolan och framförhållning i övrigt. Fru talman! En enig riksdag har ställt sig bakom nollvisionen. Till nollvisionen har fogats ett etappmål på att maximalt 400 personer ska omkomma i trafiken år 2000. I stället för att närma sig målet ökar antalet dödsoffer i trafiken. Målet för år 2000 nås inte. VTI, Väg och transportforskningsinstitutet i Linköping, förutspår att detta år blir det värsta på 25 år om man ser på olycksutvecklingen i förhållande till beslutade mål. Är det då naturlag att folk ska behöva sätta livet till i trafiken? Nej, men liksom när det gäller vägstandarden måste orsakerna till problemen analyseras. Cirka hälften av dem som dör i en fordonsolycka saknar bilbälte. Höga hastigheter är en av de viktigaste anledningarna till att människor omkommer i trafiken. En stor del av de omkomna förarna i singelolyckor hade alkohol eller andra droger i blodet. Om olyckorna på vägarna ska bli färre och lindrigare krävs i första hand en ökad trafikövervakning, en modernisering av lagstiftningen och skärpta påföljder för trafikbrott. Säkrare kommunikationsmedel såsom järnväg och sjöfart borde i större utsträckning ombesörja transporten av gods och människor. Först då har nollvisionen en chans att bli något annat än en tom fras. Fru talman! I det här sammanhanget vill jag säga något om Öresundsbron. Sedan trafiken öppnades den 1 juli i år har det glädjande nog visat sig att många föredrar att åka kollektivt om det finns möjligheter till det. Bron är kraftigt överdimensionerad när det gäller vägtrafik. Den är byggd med en kapacitet på 50 000 fordon per dygn. I höst har 6 000 fordon per dygn varit en vanlig notering. Det är bra för miljön, men inte så bra för ekonomin för bron. Återigen höjs de röster som aktivt bidrog till att driva igenom beslutet om Öresundsbron. Denna gång för att sänka broavgiften och få fler bilar över bron. Minnet hos dessa aktörer är kort. De verkar ha glömt eller struntar helt enkelt i den debatt som föregick bron. Det var en av de största miljödebatterna i Sveriges historia. De verkar ha glömt att en förutsättning för beslutet om bron var att det skulle bli en järnvägssatsning och inte leda till en kraftig ökning av biltrafiken. Resultatet av miljöprövningen ledde till att broavtalet formulerades så att bron skulle främja järnvägen. "Tillkomsten av en fast förbindelse syftar till att främja en rationell och ändamålsenlig järnvägstrafik mellan länderna. Avgifterna skall utformas med beaktande av detta syfte." Så står det i avtalets artikel 16. För att bron ska bli den kollektivtrafikbro som den socialdemokratiska regeringen hävdade efter det att beslutet om bron fattades i Sveriges riksdag är en koppling mellan avgiften för en bilresa och biljettpriset på tåg mer logisk jämfört med den nuvarande kopplingen mellan broavgiften och färjepriset. Därför borde avtalet omförhandlas så att prisskillnaden mellan tåg och bil indexregleras. Utgångspunkten bör vara de prisrelationer som gällde när bron öppnades för trafik. Ett införlivande av de externa kostnaderna i priset för trafiken leder till att skillnaden mellan tåg och bil borde öka och inte minska. Fru talman! Inte heller när det gäller miljön klarar transportsystemet i Sverige att uppfylla de beslutade målsättningarna. I Miljömålskommittén konstaterades att trafiken är det största hindret för att miljömålen ska realiseras. Klimathotet är av en annan dignitet än de andra hoten. Om forskarnas hotbilder blir sanna äventyras vår fysiska överlevnad. Trafikens luftföroreningar är ett akut hälsohot. I den internationella tidskriften The Lancet fanns tidigare i höst en artikel med en sammanställning av sambandet mellan partiklar och förekomst av sjukdomar. Särskilt de ultrafina partiklarna samvarierar tydligt med en förhöjd frekvens av hjärt-kärlsjukdomar, nedsatt lungfunktion och cancer. Dessa partiklar härrör till stor del från dieselavgaser. 2010 ska den statliga och kommunala planeringen grundas på program och strategier för en utveckling av trafiksystemet som anger hur miljöanpassade och resurssnåla transportsätt ska stärkas och fossilbränsledrivna transporter minskas." Fru talman! Vägtrafiken i Sverige går till 99 % på fossila bränslen. Samma förhållande råder inom luftfarten. Eftersom dessa bränslen inte nybildas är situationen inte hållbar. Lufteffekterna av att förbränna fossila bränslen, klimathot, försurning, övergödning m.m., äventyrar i hög grad kommande generationers livsbetingelser. Om miljömålen ska klaras inom en generations tidsrymd måste investeringar som försvårar uppfyllandet av dessa mål upphöra. Reservation 22 säger därför nej till nya flygplatser. Luftfartens expansion är inte långsiktigt hållbar. Därför är det oklokt att investera för att öka kapaciteten för luftfarten. Det är hög tid att miljöanpassa trafiken. Ökningarna av vägoch flygtrafiken måste vändas till de volymminskningar som krävs för att utvecklingen ska vara miljöanpassad. modellen, public-private parnership, säger Vänsterpartiet nej till. Bakom täckmanteln privat döljs det faktum att statskassan får stå för hela kalaset även om räkningen kommer först senare. Det räcker med den skuld på 31 miljarder som redan finns för de infrastrukturinvesteringar som inte finansierats på vanligt sätt. Rapporten som nyligen kom från Riksdagens revisorer visar ju också tydligt att det samhällsekonomiska underlaget för dessa investeringar var mycket magert. Väginvesteringar bör dirigeras om till ändamål med större samhällsnytta. Motivet för detta är enkelt. Fler vägar underlättar för mer vägtrafik som i sin tur leder till en ökning av trafikens skadeverkningar på hälsa och miljö. Den trängsel som i dag finns i storstadsområden kan åtgärdas med effektivare och modernare metoder: införande av miljöstyrande vägavgifter på vägar och parkeringar. Storleken på avgiften kan sättas så att trafikströmmarna minskar. Intäkterna kan användas för att finansiera kollektivtrafikinvesteringar. Väl känt är att det i London i dag genomsnittligt tar längre tid att förflytta sig med bil jämfört med för 100 år sedan då man åkte med häst och vagn. Det är därför inte särskilt märkligt att ett avgiftssystem kommer att införas i den staden enligt beslut i höst. Slutligen skulle jag vilja säga att det gäller att tänka lite nytt. Hittills har man använt alla problem i trafiken som argument för att investera fysiskt, att vidga systemet med nya vägar, nya flygplatser. Jag skulle vilja göra en jämförelse med skolan. Det finns problem i dagens skola. Men det är rätt få politiker som förordar fler skolbyggnader som lösning på problemet. Likadant måste man tänkta när det gäller trafiken. Vi har problem med miljö, säkerhet, framkomlighet, vägstandard och trängsel. Då måste man tänka i form av andra lösningar där det handlar om innehållet i trafiken. Man kan inte fortsätta att lösa de här problemen i första hand med fysiska väginvesteringar. Trafiken måste anpassas till andra beslut som har fattats i denna kammare.
Fru talman! Karin Svensson Smith har i och för sig goda insikter om hur trafik och miljöskador kan påverkas genom vissa åtgärder. Men ett av problemen med den politik hon för är ju att ingen från partiet har varit beredd att skjuta till pengar till de åtgärder som verkligen behövs. Vi är ju ett glesbefolkat land, det känner säkert också Karin Svensson Smith till. Människor bor inte alltid längs med spåren, och det krävs, även om vi ska klara en överföring till järnvägstrafik, att de vägar som ska möjliggöra för människorna att ta sig till spåren förbättras. Hur tänker ni lösa det genom att inte anslå en enda krona mer till satsningar på vägnätet? Jag tycker att det är en förklaring som många människor måste få för att ni ska skapa trovärdighet när det gäller de påståenden ni lämnar ifrån er. nu ska vi inte föregripa järnvägsdebatten, den kommer i ett annat avsnitt - är i och för sig vällovligt. Det står alla partier bakom. Men i senaste numret av transporttidningen går SJ:s godschef ut och säger att man inte klarar mer gods och att man redan har en överbelastning på systemet. Det är också ett tecken på att åtgärder måste sättas in för att klara den biten. Han är inte särskilt optimistisk om möjligheten att via nya investeringar klara det. Slutligen till något av en paradox som återkommer i Vänsterpartiets resonemang - frågan om 18 meters fordon i stället för de 25,5 meter som i dag är tillåtna. Hur många fler bilar, Karin Svensson Smith, kommer det att finnas på vägarna med ert förslag? Jag tror att det finns en uträkning av det, och jag hoppas att ni själva har tagit till er den. Hur många fler bilar kommer det att medföra i det svenska vägsystemet?
Fru talman! Det verkar som om Lars Björkman inte lyssnar tillräckligt uppmärksamt. Jag sade att regeringen i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tillfört det regionala vägnätet 861 miljoner extra för 2001. Det handlar om tjälsäkring och underhåll. Vi har alltså tillfört mer pengar. Vi ser tyvärr framför oss att mer pengar av den totala utgiftsramen för utgiftsområde 22 kommer att behövas för att underhålla vägnätet. Man kan ju bara gissa vad Vägverket kommer att behöva för att åtgärda det som har hänt i Värmland. Vi har tillfört mer pengar, och om det har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet varit överens. Ingen skillnad mellan oss råder i det fallet. Vi är mycket väl medvetna om att många människor är helt beroende av personbilen för sina dagliga transporter. För människor i glesbygd är detta en nödvändighet. Därför vill vi värna vägarnas standard genom att begränsa de tunga transporterna som är den främsta orsaken till att standarden inte kan upprätthållas. Det är just för framkomligheten för persontrafiken i glesbygd som vi engagerar oss i det här med maxvikt på långtradare. USA är knappast känt för sina höga bränslepriser eller för sin insikt om klimathotet. Men där går över hälften av all godstrafik på järnväg. Det beror just på att man där har en mycket lägre maxvikt på lastbilarna. Det är inte så att det skulle bli fler lastbilar på vägarna. Det handlar om att järnvägen skulle kunna återta den position den tidigare hade när det gäller att transportera tungt gods.
Fru talman! Jag konstaterar att de 800 miljoner som Karin Svensson Smith tillsammans med de övriga partierna är beredd att skjuta till när det gäller vägar är mycket väl intecknade. En stor del av dem ska gå till förbättringar när det gäller de skador som de svåra översvämningarna i mellersta Norrland orsakade. Sannolikt är vi nere någonstans kring en halv miljard. Det är en summa som i och för sig kan låta betydande när man väger samman de ambitioner ni tidigare har presenterat men som - vilket utskottet också konstaterar - är klart otillräcklig i förhållande till de krav som finns för att underhålla vägnätet på ett sådant sätt att det kan behålla sin beräknade standard. Jag vill nog att Karin Svensson Smith lite utförligare presenterar hur man tänker tillgodose de här kraven. Det räcker inte med att säga att man är beredd att anslå mer pengar. Tillfället är nu när vi har en budgetdebatt. Det är nu vi diskuterar hur mycket pengar vi vill anslå. Jag kan bara konstatera att den summa ni ställer er bakom är klart otillräcklig. Det har även utskottet gjort sig till talesman för. Sedan till lastbilstrafiken igen. Det är inte på vägnätet i glesbygden som trafiken är så tät att vi har problem med lastbilar. Där är det kvaliteten på vägarna som är otillräcklig. Jag har i mitt anförande tagit upp behovet av att både glesbygdsnätet och det enskilda vägnätet får resurser för en upprustning. Karin Svensson Smith, det blir ungefär 50 % ökad lastbilstrafik om ert förslag genomförs, vilket, om uttrycket tillåts, Gud förbjude. Det är inte möjligt att klara en sådan åtgärd. Det är dessutom förvånansvärt att Vänsterpartiet gör en jämförelse mellan USA och Sverige. Men jag tycker att det är bra. USA har ett bra godstransportsystem som i och för sig går relativt långsamt fram. Det tuffar över kontinenten på privatägda spår. Det kanske är en av orsakerna till att man är effektiv i den här branschen.
Fru talman! Återigen fel, Lars Björkman. 200 miljoner avsattes för de översvämningsdrabbade områdena. Det är utöver de 861 miljoner som är avsedda för det regionala vägnätets förbättring, så där var det fel. Tyvärr inser jag att det kommer att behövas ännu mer pengar för det här. Det är en av anledningarna till att vi vill behålla beslutsutrymmet för kommande medlemmar i trafikutskottet. Därför säger vi nej till att man ökar låneskulden. Vi tycker att kommande beslutsfattare måste få vara flexibla och flytta från investeringar till underhåll. När det gäller kvaliteten på vägarna är det vitalt med de tunga fordonen. Ett tungt fordon kan på ett år förstöra den vägbeläggning som behövs som Vägverket lägger på. Det kan inte personbilar som normalt finns i glesbygden åstadkomma. Det är just de tunga fordonen som gör spår i vägarna och gör att vägkroppen demoleras. Därför är vi så aktiva i detta. Om inte Lars Björkman uppskattar liknelsen med USA kan vi i det här sammanhanget tala för att Vänsterpartiet kräver en EU-harmonisering av reglerna när det gäller lastbilstrafiken. EU-harmonisering är vi ju inte särskilt glada över i övrigt. Men här tycker vi att det vore lämpligt om Sverige anpassade sig till de normer som gäller i resten av Europa, dvs. max 38

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 4. Det är glädjande att näringsministern är här. Vi hälsar honom välkommen. Det är roligt att debattera ett så här viktigt ämne med näringsministern här. I denna inledande del av debatten ska vi debattera vägar och vägtrafik och i synnerhet finansieringen och budgeten. Innan jag fördjupar mig i vad vi kristdemokrater är oeniga med regeringspartierna om, vill jag lyfta fram vad alla partier utan undantag eller reservationer har skrivit om väghållningsanslaget på s. 33 och 34 i betänkandet. Alla är överens om att Kristdemokraternas budgetalternativ för väghållningsanslaget är det mest ambitiösa av alla partiernas alternativ med 3 miljarder kronor utöver regeringens förslag för nästa år. Vidare skriver ett enigt utskott: "För det första instämmer utskottet i den bedömning oppositionspartierna i sina motioner gör av den rådande vägstandarden . underhållet av vägnätet" har inte "kunnat hållas på en acceptabel nivå. Detta har medfört att vägstandarden på många håll i landet försämrats. I vissa fall har nedslitningen gått så långt att vanliga underhållsåtgärder inte längre räcker utan ett återställande kräver mer omfattande och betydligt kostsammare rekonstruktionsinsatser." "Enligt Vägverkets senaste prognos beräknas antalet dödade i trafiken i år komma att ligga runt 600 . istället för att närma oss fjärmar vi oss från ett förverkligande av nollvisionen." "Självfallet vore det önskvärt att vägsektorn för upprätthållande av en god vägstandard kunde tillföras ännu större resurser än dem regeringen nu föreslår." Detta har alla partier, även socialdemokrater, vänster och miljöpartister, skrivit utan att reservera sig. Alla delar kristdemokraternas bedömning av vägstandarden, anser att vägnätet inte håller en acceptabel nivå, att återställandet av vägarna kommer att bli betydligt mer kostsamt, att vi fjärmar oss från nollvisionen och att det behöver tillföras mer resurser till vägarna än vad näringsministern och regeringen gör. Då uppstår ju frågan: Varför gör ni inget? Hur kan man dela oppositionspartiernas analys, skriva under på behovet av resurser och sedan avvisa våra budgetalternativ med ett beklagande? Det hade varit roligare och bättre om vi hade kunnat rädda fler människoliv, få bättre transporter och bättre infrastruktur. Speciellt anmärkningsvärt är Karin Svensson Smiths citat från repliken precis innan detta anförande, nämligen att hon tyvärr inser att det kommer att behövas mer pengar till detta. Vad syftar hon på att hon "tyvärr" inser? Är det att hon helst inte vill inse men gör det med beklagande, eller beklagar hon att det behövs mer pengar eller beklagar hon att hon inga pengar har och kanske t.o.m. aktivt har stoppat att det finns mer pengar i de förhandlingar som har föregått propositionen? Vi kanske får svar på det senare i debatten. Såväl regeringens proposition som utskottets betänkande återkommer på flera ställen till att anslagen inte räcker till för att uppfylla befintliga investeringsplaner hos Vägverket. Detta är mycket olyckligt. Att minska investeringarna i infrastrukturen straffar sig i längden. Regeringens uppfattning är ändå att de fastställda infrastrukturplanerna ska kunna genomföras med viss tidsförskjutning och annan prioritering. Ett konkret exempel - som vi kristdemokrater gång efter annan lyfter fram - är hur illa hanteringen av E 4 utanför Markaryd har skötts och som vi återigen vill uppmärksamma i trafikdebatten. Efter en långdragen planeringsprocess med Vägverket, kommunen och flera hundra mark och fastighetsägare inblandade, flyttade regeringen plötsligt projektmedlen till en annan plats. Vägverket som planerat att bygga bort en farlig sträcka stod plötsligt utan medel, och ombyggnaden har nu fördröjts återigen väsentligt. Om inte Vägverket kan påbörja projekteringen måste de, enligt uppgifter vi har inhämtat, börja om hela miljöprövningsprocessen. Berörda människors förtroende för statsmakten och myndigheterna har inte ökat, tvärtom minskat, efter en sådan händelse. Regeringen borde nu se till att Markarydsombyggnaden kommer i gång med hög prioritet. Ett sätt att få en stabil ekonomisk grund för infrastrukturinvesteringar tror vi kristdemokrater är alternativa finansieringssätt av typen PPP, publicprivate partnership. I budgetpropositionen skrev regeringen att regeringen ansåg det mycket angeläget att man skyndsamt prövade möjligheterna till alternativ finansiering av infrastrukturprojekt och avsåg att studera för och nackdelar med alternativ finansiering av vissa infrastrukturprojekt. Det var för ett år sedan. Av detta har inget blivit i årets budgetproposition heller. Riksdagen beslutade också att godkänna regeringens förslag att pröva fyra olika PPP-projekt. Vi begärde att tio projekt skulle startas, och vi gav också exempel på projekt som vi ansåg lämpliga: De som jag nu nämnt är redan föreslagna av regeringen. Dessutom finns följande projekt: - Det finns flera olika projekt för E 22 Norrköping Vi vet också att trafiksituationen i Stockholm behöver åtgärdas med en förbifart väster samt med utökad spårkapacitet vid Riddarholmen. Trots riksdagsbeslut och trots regeringens ambitioner att pröva fler PPP-projekt så går det alldeles för långsamt. Är det Vänsterpartiet som har blockerat processen? Om och om igen har vårt krav på handling klingat ohört. När ska näringsministern gå från ord till handling? Inte bara PPP-projekten visar Björn Rosengrens oförmåga att gå från ord till handling, utan också den aviserade infrastrukturpropositionen. I ett par års tid har Björn Rosengren pratat om att en infrastrukturproposition ska komma. Först aviserades den till den 17 mars i år, sedan nämndes datumet den 22 mars, sedan skulle propositionen komma till hösten. I början av september var budet att den kommer i vinter. Senaste beskedet är att den kommer i april 2001. Kan vi nu lita på att det inte blir fler fördröjningar? Kommer verkligen propositionen i april 2001? Kan näringsministern komma med en utfästelse i debatten, så att vi inte om igen får uppleva att den skjuts framåt och att den kommer ännu senare? Sedan har vi en säker trafik. Riksdagen har fattat beslut om nollvisionen. Alla partier står bakom den. Det innebär att målet är att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Som ett led i arbetet för nollvisionen har Vägverket utarbetat ett nationellt trafiksäkerhetsprogram, som sedan har antagits av regeringen, där konkreta och kvantitativa trafiksäkerhetsmål har ställts upp. Målet för innevarande år, år 2000, var högst 400 dödade och högst 3 700 svårt skadade i trafiken. Som nämnts har målet inte nåtts, och kommer inte att nås, utan 50 % fler kommer att ha dött när året är slut. Detta är ett oerhört tragiskt misslyckande för oss alla, i all synnerhet för det budgetalternativ som inte har kunnat tillföra mer pengar för att få en säkrare trafik. Det är resurser, vägunderhåll och säkrare vägar som behövs. Nu gäller det att återupprätta nollvisionen och formulera ett trafiksäkerhetsprogram med nytt och relevant innehåll.

Jag vill understryka att regeringen saknar en trovärdig alkoholpolitik. Vi kan nämna i sammanhanget att omkring 7 000 personer årligen dör i förtid på grund av de skador som alkoholen medför och att omkring 200 000 barn lever i familjer där en eller båda föräldrarna är alkoholberoende. Detta märks också inom trafikutskottets ansvarsområde där en av de viktigaste punkterna för ökad trafiksäkerhet är just nykterheten. Det är fruktansvärt att veta att var femte person som omkommer eller skadas allvarligt i trafiken gör det i alkoholrelaterade olyckor. Varje dygn kör omkring 14 000 bilförare i berusat tillstånd i trafiken. Vi vill ha ett obligatoriskt införande av alkolås för dem som dömts för rattonykterhet, och vi vill ha det infört nu. Tekniken finns. Möjligheterna finns att omedelbart sätta detta i verket. Jag skulle så småningom vilja höra näringsministern utveckla varför det ännu inte har kommit och när vi kan få det. För gruppen alkoholiserade förare är det nödvändigt med speciella behandlingsprogram och tvingande åtgärder, som t.ex. detta alkolås, för att hindra dem att köra onyktra. Tanken har länge diskuterats och utretts, och den har fått stöd av fler partier än Kristdemokraterna i riksdagsbehandlingen. Nu är tiden mogen att döma trafikonyktra förare att installera alkolås i sin bil om de önskar fortsätta. Av dem som kör rattfulla saknar dessutom 60 % körkort. Kunde vi komma åt dem så att de inte kunde starta sin bil skulle mycket vara vunnet. Det går; tekniken medger det i dag. Cirka hälften av alla berusade och drogpåverkade, dvs. 4 000 av varje kategori, kör bil varje dag, och årligen dödas ca 100 människor och skadas ca 2 500. Det bör kosta det svenska samhället minst 5 miljarder kronor. Kristdemokraterna anser att elektroniska körkort, som omöjliggör en obehörig användning av bil, bör införas för att finna effektiva medel att stoppa dessa individer som är bortom möjligheten att ta ansvar för sitt beteende. En annan trafiksäkerhetsfråga - det är dessutom en miljöfråga - gäller att få bort de gamla farliga och miljöovänliga äldre bilarna. Sverige har näst Grekland Europas äldsta bilpark, och trots nybilsförsäljningens uppgång kommer det att dröja många år, oavsett om det blir en lagstiftning om producentansvar eller ej, innan vi får bort de gamla osäkra och orenade bilarna från vägarna. Därför föreslår vi en kraftigt höjd skrotningspremie för bilar äldre än 1989 SOU 1997:126 - torde en kraftig höjning även under en begränsad period innebära att många gamla bilar med dåliga säkerhets och miljöegenskaper försvinner ur trafiken ganska snabbt. Vårt förslag är att höja skrotningspremien till 3 000 kr för bilar äldre än 1989 års modell under en period av fem år. För att inte hämma nybilsförsäljningen bör inte hela summan läggas på nybilspriset enligt dagens princip. Eftersom man begränsar perioden med höjd premie bör detta kunna vara möjligt. Karin Svensson Smith gjorde en liknelse och talade om att vi för säkerhetens skull vill ha fler och bättre utbyggda vägar. Hon liknade det vid skolan och menade att detta var orimligt. Inte bygger man större skolor därför att det är trångt. Karin Svensson Smith vill ju ha färre bilar på vägarna och färre lastbilar. Ska vi tolka det som att ni vill ha färre lärare och färre personbilar? Vill Karin Svensson Smith verkligen att det ska bli glesare såväl i klassrum och förskolor som på vägar? Är det färre människor i rörelse över huvud taget som det handlar om? Vi vill också påminna om att det inte är bilen som det är fel på när det handlar om utsläpp och avgaser. De finns redan i dag teknik för att se till att vi inte får dessa utsläpp som är betungande för miljön. Det är bränslet det är fel på. Det är fel att vi använder fossilt bränsle. I den utsträckning vi använder fossilt bränsle är det reningen det är fel på. En fråga som hör ihop med trafiksäkerhet och miljö och också med kulturella intressen och näringslivsintressen är vägskyltningen. Jag vill säga ett par ord om det. Regelsystemet är för stelt. Det tas inte tillräcklig hänsyn till lokala intressen. Överklagandeordningen är också otillfredsställande. Där anser vi att länsrätten borde vara sista instansen, och det är också på den punkten som vi reserverar oss, som jag nämnde i inledningen av mitt anförande. Avslutningsvis vill jag säga att det viktigaste är budgeten. Den går utanpå allting annat. Allt blir futtigt - även vägskyltningen - i kontrast till behovet av att bygga bort problemen och osäkerheten på vägarna. Vi kristdemokrater har avsatt 50 miljarder kronor de närmaste tre åren. Det är 9,5 miljarder kronor mer än regeringen. Trafikutskottets ledamöter är utan reservationer överens om att resurserna behövs. Nu går bollen över till Björn Rosengren och hans förhandlingar med stödpartierna. Delar näringsministern trafikutskottets bedömning? Behövs det mer resurser? Varför finns de inte?
Fru talman! Jag ska förklara det som Tuve Skånberg inte förstod när det gäller behovet av underhåll i framtiden. Jag säger att jag beklagar det och att jag inser att behovet av underhåll kommer att öka. Det beror på vad jag såg i Norrland i somras och i Värmland nu i höst. Det jag vet om klimatpolitik är att det tyvärr inte ser ut som om vi får några kraftfulla åtgärder på kort sikt. Intensiteten i dessa extrema väderfenomen tenderar att öka, även om det är svårbevisade effekter det handlar om. Då måste Vägverket givetvis ha kapacitet för att se till att vägnätet fungerar för människor i glesbygd. Därför kommer man att behöva mer pengar i framtiden. Just därför att vi vet om detta är vi mycket ovilliga att i dag dra på oss lån för väginvesteringar, eftersom vi sedan bara har att ta ställning till räntor och amorteringar. Då minskar friheten att ge Vägverket de resurser det behöver för att underhålla vägnätet och låta det få en acceptabel standard. Jag undrar om Tuve Skånberg inte anser att det är åtminstone en smula oetiskt att i dag dra på sig stora skulder som vi sedan lämpar över på kommande generationer. Stämmer det egentligen överens med den kristdemokratiska filosofin? Tuve Skånberg förstod inte heller min liknelse med skolorna. Det är klart att det behövs mer människor. Det jag ville ha sagt med min liknelse var att det handlar om mänskliga problem, och dem ska man lösa människor emellan och inte genom att skapa utrymme för större fysiska investeringar. Det är inte fler skolhus som behövs för att skolan ska bli bättre; det är fler människor i systemet. Det är inte fler vägar som behövs för att det ska bli säkrare på vägarna utan fler trafikpoliser och fler kameror för övervakning. Man ska lösa problemet på ett annat sätt än att med ett enkelt penndrag utöka antalet hus eller vägar i sammanhanget.
Fru talman! Karin Svensson Smith frågar om jag tycker att det är oetiskt att dra på sig skulder. Vänd på frågan! Är det inte oetiskt att låta barn transporteras i skolbussar på vägar som inte är tillräckligt säkra? Är det inte oetiskt att kunna frigöra resurser - vi har visat det i vårt budgetalternativ - och ändå inte göra det? Är det inte oetiskt att ha möjlighet att investera - det är inte att dra på oss skulder - i framtiden och rädda näringslivet, naturligtvis, men också vår egen privata möjlighet att transporteras säkert, tryggt och snabbt och framför allt människoliv och inte göra det? Hur kan Karin Svensson Smith tala om etik när det handlar om att investera för framtiden och för allas vår säkerhet och trygghet? Vad gäller liknelsen med skolorna vill jag säga så här: Nu sade Karin Svensson Smith att det var fler människor hon ville ha i systemet. Hela hennes budgetalternativ och det hon tog upp i sin plädering här i talarstolen skulle göra det svårare att transportera fler människor tryggt och säkert i trafiken och i samhället över huvud taget. Karin Svensson Smiths och hennes partis alternativ för trafiken är inte människovänligt.
Fru talman! Det hävdar jag att det i högsta grad är. Detta handlar om att frigöra pengar för vård och undervisning. Det har vi gjort delvis genom att vi har fått hålla tillbaka anslagen för väginvesteringar. Det är investeringar i människor. Det är investeringar i framtiden. Om man tänker lite grann och gör något slags omvärldsanalys av vad framtiden bär med sig är vi inom Vänsterpartiet övertygade om att man kommer fram till att det är bra mycket mer samhällsekonomi i investeringar i utbildning och miljö jämfört med om man vidgar systemet. Vi vet ändå att vi måste minska volymen. Tuve Skånberg har kanske inte pratat tillräckligt med kristdemokraternas representant i Miljömålskommittén. Hon skrev helt utan anmärkningar under det vi är överens om, dvs. att vi måste minska volymen vägtrafik. Det finns inte teknik för att rena bort koldioxidutsläppen. Katalysatorerna minskar vissa utsläpp, men de ökar andra. I vilket fall som helst tar trafiksystemen upp mycket plats i tätorterna som behövs för grönska, nya bostadshus osv. Trafiken måste minska, och då ska man inte investera mer i den. Det tycker inte vi är investeringar för framtiden. Och det är därför jag ifrågasätter etiken i att i dag ta upp skulder och skapa en gräddfil för infrastruktursystemet när vi i riksdagen har ansvar för människors välfärd och framtid. Vi tror att det finns bra mycket klokare investeringar än så.
Fru talman! När det gäller bränslet kan vi i dag producera förnyelsebart bränsle som inte belastar miljön. Det här är känd teknik, och det som Karin Svensson Smith gör sig till tolk för är inget annat än teknikfientlighet. Sedan gäller det utsläppen. Om vi i stället krokade arm för att snabbt få en övergång till ett säkert samhälle där det fanns plats för bilen skulle frågan om utsläppen och koldioxiden kunna lösas vad det gäller bilarna. Sedan är det ju fruktansvärt; jag hoppas att jag missförstår Karin Svensson Smith när hon säger: Vi i Vänsterpartiet har bidragit till att frigöra pengar till vården. Vi vet att 3 700 skadas svårt varje år i trafiken. Det Karin Svensson Smith säger till mig som replik är att man har frigjort mer pengar till vården. Jag väljer att inte utveckla den tanken längre.

Fru talman! Låt mig liksom Lars Björkman börja med att välkomna att näringsministern deltar i den här debatten i dag - här kommer han. Vi sätter värde på att han denna gång prioriterar att vara med när riksdagen diskuterar de här viktiga frågorna. Det är nu ett och ett halvt år sedan den här riksdagen slog fast målen för transportpolitiken i vårt land. Det var i maj 1998, och riksdagen beslutade på förslag av regeringen att målet för transportpolitiken ska vara att "säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet." Jag tycker att det finns starka skäl att under denna första del av vår debatt i dag erinra om vilka gemensamma mål som vi har för vårt arbete på trafikområdet. Det finns trots allt en ganska stor samsyn mellan partierna om de långsiktiga målen, precis som Tuve Skånberg var inne på tidigare. Vi har på flera områden olika meningar mellan partierna om på vilket sätt vi ska närma oss målen, och det är naturligtvis så att debatten här i dag i hög grad kommer att fokusera på det som vi inte är eniga om, liksom på hur väl vi tycker att regeringen sköter uppgiften att närma sig målen för transportpolitiken. I samband med målbeslutet i maj 1998 antogs också fem olika delmål, nämligen att transportpolitiken för det första ska bidra till ett tillgängligt transportsystem. För det andra ska den bidra till en hög transportkvalitet. För det tredje ska den bidra till en säker trafik med det långsiktiga målet att inga döda eller svårt skadade ska finnas i trafiken, alltså nollvisionen. För det fjärde ska den bidra till en god och hälsosam livsmiljö för alla. Och för det femte ska den bidra till en positiv regional utveckling. För att bedöma hur långt vi har kommit i arbetet mot våra mål kan det finnas skäl att med jämna mellanrum stämma av hur det står till och om vi är på rätt väg, om uttrycket tillåts. För att jag nu inte ska anklagas för att partipolitisera detta har jag gått till regeringens egen budgetproposition där man på s. 25 i tabell 4.2 ger en samlad bedömning av måluppfyllelsen för transportpolitiken. Dessvärre framgår det av denna redovisning att det på de områden där regeringen har preciserat etappmål för de fem olika delmålen inte ser så bra ut, för att uttrycka det väldigt försiktigt. På tre av fyra områden anger regeringen själv att vi inte uppfyller etappmålen. Det gäller områdena transportkvalitet, trafiksäkerhet och klimatpåverkan under miljömålet. Endast när det gäller hälsoeffekter inom ramen för miljömålet hävdar regeringen att etappmålet uppfylls med fattade beslut. Än värre är det att vi inte ens har en utveckling i riktning mot etappmålet när det gäller trafiksäkerhet, precis som flera redan har berört, och inte heller när det gäller klimatpåverkan, enligt regeringens samlade bedömning. I fråga om delmålet tillgänglighet skriver man att vi har fått längre bilrestider och ökade förseningar inom tåg och flyg. Med det menas, om jag läser rätt, en negativ utveckling, och likadant är det i fråga om den regionala utvecklingen. Målen för transportkvalitet uttryckta i form av krav på infrastrukturens standard bedöms enligt regeringen inte nås med de pengar som man anslår i gällande stomnäts och länsplaner för perioden 1998 2007. Och eftersläpningen i tilldelningen av medel i förhållande till dessa planer leder till att uppfyllelsen av målen blir än mer avlägsen. Målet blir än mer avlägset, skriver alltså regeringen, inte jag och inte Centerpartiet utan regeringen själv. Mot den här bakgrunden är det naturligtvis oerhört angeläget med infrastrukturpropositionen, och det är många med mig som har efterlyst den. När kommer den emotsedda infrastrukturpropositionen? Jag hoppas att Björn Rosengren i dag har med sig något besked om den saken. Jag kan inte begripa att regeringen ger så olika besked vid olika tidpunkter och kuperar svansen i omgångar. Det gör ju bara smärtan dubbel när man inte kan få ett långsiktigt och klart besked. Säg att den kommer i september 2001 om den kommer då i stället för att säga att den nog kommer till våren! Centerpartiet delar i allt väsentligt den bild av läget inom transportpolitiken som regeringen har gett. Det är bl.a. därför som vi har sett det som nödvändigt att tillföra 2,4 miljarder ytterligare till vägsektorn och 700 miljoner kronor till järnvägen. Därmed kommer vi faktiskt upp till samma nivå som kristdemokraterna, även om Tuve Skånberg försökte säga att de var bäst i klassen. Centern och kristdemokraterna tillför ungefär lika mycket pengar därför att vi prutar på andra sektorer inom ramen för det hela. Det är framför allt för att förbättra standarden på våra vägar och för att ge bättre förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av järnvägstrafiken som vi anslår detta. Men inte heller det här räcker för att ta igen det som de senaste åren har förlorats när det gäller försämrad vägstandard och avstannande investeringar på väg och järnvägsområdet. Från Centerpartiets sida är vi fast beslutna om att inte medverka till att förfallet på våra vägar får fortgå, utan vi vill nu gå till offensiv för att under inledningen av det nya millenniet ta igen det som har förlorats och vårda vägkapitalet, så att en god standard kan återskapas snarast möjligt. Får jag i det här sammanhanget ställa en fråga till moderaterna? Lars Björkman betonade väldigt starkt i sitt inlägg att det nu är dags att satsa mera på storstadsområdena. Storstäderna måste få mer pengar. Det är alldeles nödvändigt, säger Lars Björkman. Hur går det ihop med andra moderater som säger att det är för mycket pengar till storstadsområdena? Det läser man ju i enskilda motioner till denna riksdag. Vad är det som gäller, Lars Björkman? Är det mera pengar till storstäderna, eller är det det finmaskiga vägnätet som ska prioriteras? Hur har det kunnat gå så här illa med trafikpolitiken i stort? Riksdagen bestämde ju i mars 1997 om en långsiktig inriktning för investeringar i trafikens infrastruktur. Beslutet innebar att 190 miljarder skulle användas under tioårsperioden 1998-2007. Regeringen lovade i proposition 1997/98:62 angående infrastrukturen för kommunikationer att möta den redan för tre år sedan mycket allvarliga situationen genom att "tidigarelägga åtgärder i de nationella och regionala planerna så att eftersatt underhåll kan börja tas igen, rekonstruktionen av vägnätet kan forceras liksom satsningar på höjd bärighet." Det är nästan exakt samma ord som återfinns i årets budgetproposition. Men inte heller nu finns det anledning att tro på löftena eftersom man inte skickar med tillnärmelsevis så mycket pengar som behövs. Med en välvillig läsning av budgetpropositionen kan man få det till att regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tillför cirka en halv miljard till drift och underhåll och en hygglig extraslant till regionala investeringsplaner, men totalt sett är det alldeles otillräckligt för att man på allvar ska kunna börja ta igen de senaste årens försummelser. En försiktig uppskattning när det gäller de 190 miljarder som angavs i riksdagsbeslutet 1997 tyder på att åtminstone 5 miljarder kronor för lite pengar har anvisats under de första tre åren. Detta har slagit väldigt hårt mot länsplanerna runtom i landet. Följden har blivit en starkt förvärrad situation som bl.a. har lett till att vi i trafikutskottet den senaste tiden har fått ta emot ett stort antal uppvaktningar och brev som berättar om hur illa det står till med vägnätet runtom i landet. Det är som jag ser det en skam för Sverige att vi låter vägarna runtom i vårt land förfalla och brytas ned. Från alltfler håll har vi fått larmrapporter om att vägnätet bokstavligt talat håller på att falla samman. Under det senaste året har jag själv rest runt i landet och träffat väldigt många människor: företagsrepresentanter, kommunala företrädare och folk från Vägverket. Nästan överallt möts jag av samma bekymrade ansiktsuttryck. Man närmast vädjar till oss i trafikutskottet och mig som vice ordförande i utskottet att göra någonting åt situationen. Inte minst skogsnäringens situation är mycket allvarlig när vägstandarden gör att man inte kan få fram virke till industrin. Detta har accentuerats ytterligare av de stora mängder regn som kom i somras och som kommit igen nu i höst. På vissa håll i t.ex. Värmland är situationen akut. Men redan före regnandet kom en larmrapport från företrädare för de fem nordligaste länen, där vi kunde läsa hur det står till i norra Sverige. På 460 mil väg är underhållet så eftersatt att vägnätet riskerar att brytas ned. Forskningsinstitutet Skogforsk i Uppsala har konstaterat att skogsnäringen i vårt land riskerar att förlora 900 miljoner kronor per år om inte vägnätet förbättras. Vägverkets representanter anser sig på många håll bara klara drygt hälften av de behov av vägunderhåll som finns. Regeringen medger eftersläpningen men hoppas att man ska kunna ta igen det med en viss tidsförskjutning, som man uttrycker det. För vår del framstår denna eftersläpning som oacceptabel och mycket skadlig för vägkapitalet, främst i skogslänen. Den drabbar enskilda, små och stora företag, skogsnäringen, skolskjutsar och många andra. Vad säger Hans Stenberg som vägföreträdare i trafikutskottet när han möter sina kamrater hemma i Västernorrland? Vad säger Björn Rosengren när han är hemma i Norrbotten till alla de människor som ser det tilltagande förfallet? Som jag ser det är det samhällsekonomiskt vansinne att rulla framför oss ett allt större behov av drift, underhåll och reparationer. Det är lika illa som att i åratal missköta det löpande underhållet av hus och hem. Man kan tjäna en slant kortsiktigt men förlorar mångdubbelt på längre sikt. Centerpartiet arbetar för att hela Sverige ska ges goda möjligheter att leva och utvecklas. Det är därför vi, inte bara i retoriken utan också i praktiken, i våra budgetförslag avsätter mer pengar till vägar och vägunderhåll än vad regeringen och dess samarbetspartier gör. I vårt budgetalternativ för år 2001 anslår vi således 2,4 miljarder mer än regeringen och samarbetspartierna för att kunna ta ett rejält grepp och förbättra vägstandarden, höja bärigheten, tjälsäkra vägarna och rekonstruera vägkroppar som körts sönder. Det behövs också mer pengar för drift och underhåll, liksom för att påskynda bortbyggandet av de värsta flaskhalsarna på riksvägar och Europavägar. E 4 genom Uppland och södra Norrland är bara ett exempel på större vägar som behöver rustas. När nu riksdagen den 22 november fastställt den budget och de budgetramar som ska gälla för 2001 markerar vi våra förslag i det särskilda yttrande som finns på s. 165 i trafikutskottets betänkande. I ett antal reservationer har jag markerat Centerpartiets syn på en rad olika frågor som berörs i betänkandet. Låt mig under de sista minuterna, fru talman, kort kommentera några av de ämnen som berörs i dessa reservationer. Först vill jag säga några ord om Posten. För att människors vardag ska fungera väl är en god postservice av stor betydelse. Den senaste tidens turbulens kring postservicen i allmänhet och den framtida kassaservicen i synnerhet har skadat Postens anseende. När Posten nu är i färd med att sälja ut Postgirot och avveckla de flesta av de egna postkontoren är det ett oavvisligt centerkrav att medborgarna kan garanteras fullgod postservice med delvis nya lösningar. Den modell med post i butik som etablerats på många håll kan vara en godtagbar lösning, inte minst om öppettiderna blir längre. Sedan vill jag säga några ord om den digitala infrastrukturen och IT-frågorna, som också berörs i betänkandet. Centerpartiet har ju myntat begreppet digital allemansrätt. Med det menar vi att det är ett samhällsintresse och ett samhällsansvar att den digitala infrastrukturen byggs ut så att den kan nå ut till alla i vårt land, inte bara de större städer där många olika företag redan är i full färd med att bygga. Menar vi något med att skapa likvärdiga utvecklingsmöjligheter i hela vårt land är det avgörande viktigt att inte de mindre städerna, landsorten och skogslänen lämnas i sticket när det gäller den digitala infrastrukturen. Näringsminister Björn Rosengren har skruvat upp förväntningarna dramatiskt genom löften om att 97-98 % - näringsministern kan bekräfta att det är rätt uppfattat - av alla svenskar snart ska ha bredband i vardagsrummet. Desto större blir fallet när löftena nu kommer på skam och det framstår som uppenbart att stora delar av svenska folket lämnas utanför utvecklingen. Efter den rapport från Peter Roslund som kom i förra veckan är det nu uppenbart att det inte blir 97-98 % utan i bästa fall runt 80 % av befolkning och företag i landet som täcks in och kommer att få del av det vi kallar bredband. Vad säger näringsministern - om han lyssnar på mig ett ögonblick - till alla de människor och företag som nu inte täcks in av en digital allemansrätt utan i stället drabbas av den digitala segregationen? Vad säger näringsministern när vi inte närmar oss utan fjärmar oss från de transportpolitiska målen och människor, företag och kommuner tvingas leva vidare med alla dessa dåliga vägar? Vad säger näringsministern om den infrastrukturproposition som gång på gång utlovats men som nu inte tycks komma förrän i bästa fall hösten 2001? Det är positivt att näringsministern finns här i dag. Vi är många som väntar på besked och förklaringar på en rad olika områden. Fru talman! Självfallet står jag bakom alla de reservationer jag har skrivit under, men för tids vinnande yrkar jag här bifall bara till reservationerna 42, 18,

Fru talman! Jag avsåg från början inte att begära någon replik, men när Sven Bergström ställer en konkret fråga till mig måste jag naturligtvis både av artighet och för det politiska innehållets skull ge ett svar. Bergström säger sig vara förbryllad över dubbla budskap från den moderata gruppen. Det kan man säkert hitta i alla partigrupper. Det är ju viktigt att ha människor som självständigt och fritt tänker i sina egna banor. Det är dock ganska lätt för oss att reda ut och ge ett svar på den här frågan, eftersom vi har ett gott ekonomiskt utrymme i vårt budgetförslag. Vi kan naturligtvis inte klara alla åtaganden i hela landet; det klarar ingen på kort sikt. Men vi är bättre rustade än de allra flesta i det här sammanhanget genom att vi för vägar har avsatt 3 miljarder kronor extra, i första hand för att klara de största och viktigaste infrastruktursatsningar som behövs i respektive landsända. Att vi uttrycker en klar vilja att satsa på storstäderna baserar sig naturligtvis på att tillväxten är viktig för att vi ska klara en trygg utveckling i hela landet. Vi märker nu en avmattning i storstadsområdena. Detta understryks också i en rapport som lämnades för någon vecka sedan, där Merita Nordbanken säger att det inte minst i Stockholmsområdet sker en stagnation i tillväxten som bl.a. beror på att infrastrukturen är undermålig. Människor kan inte förflytta sig med den hastighet och den tidsfaktor som är det normala. Därför är det viktigt att satsa på storstäderna. Detta får dock inte på något sätt skymma vikten av att vi ska satsa på övriga landet samtidigt. Vi har utrymme för det.
Fru talman! Det är klart att det är vällovligt med ambitioner. Det har vi i alla partier. Men det är när de vällovliga ambitionerna övergår till att närmast bli hyckleri som jag reagerar. De är inte förenliga med att ha en partilinje som säger att vi konsekvent måste satsa mer pengar på storstadsområdena. Vi vet att det går rätt många miljarder när man ska bygga t.ex. Hallandsåsen ska vi nu satsa kanske ytterligare några miljarder på. Då går det inte ihop att samtidigt ute i bygderna och buskarna säga att det satsas för mycket pengar i storstäderna. Jag kan citera ur Rolf Gunnarssons motion: "Det måste hissas varningsflagg för att storstäderna får för stor del av väganslagen." Även om Moderaterna liksom Centerpartiet har mera pengar till det här området går det inte ihop att säga som Lars Björkman, att vi måste få mycket mer pengar till storstäderna, och samtidigt säga att det går för mycket pengar till storstäderna. De budskapen går faktiskt inte ihop. Det blir populism, röstfrieri och hyckleri.
Fru talman! Det är ett starkt språkbruk Sven Bergström använder när han försöker beskriva motpartens ansträngningar att klara de viktiga problem vi har att gemensamt lösa. När man talar om populism och tvetydighet, för att inte tala om att fria till grupper enbart därför att det är politisk gångbart, tycker jag kanske att digital allemansrätt kan klassas in i det begrepp som Sven Bergström gör sig till tolk för. Vem, Sven Bergström, ska betala alla de satsningar som ni vill ha? Vi tycker nog alla att de är viktiga, men finansieringsbiten har vi inte riktigt samma syn på. Där krävs det verkligen politiska satsningar om detta ska kunna uppnås. Om det sedan är ekonomiskt vettigt att satsa där, och hur snabbt vi ska klara den biten, har vi kanske också olika syn på. Låt mig också säga att vi på precis samma sätt som flertalet andra partier tillgriper PPP-lösningar för att fylla på med pengar i de mest akuta trafiksatsningar vi vill göra på infrastruktursidan. Inte ens det kommer att vara tillräckligt. Vi kommer även efter dessa satsningar att anse att det behövs nya satsningar. Men låt oss då titta närmare på vilka möjligheter det finns att klara den biten. Med våra modeller till lösningar tror jag att de flesta kommer att vara tillfredsställda, i varje fall i större utsträckning än vad som gäller i dag. Men om enskilda ledamöter har en annan värdering av hur man ska prioritera våra pengar har vi alla full respekt för det. Jag hälsar med tillfredsställelse att vi inte har någon konformism i partiet.
Fru talman! För oss i Centerpartiet är det en hederssak att tala samma språk i hela landet. Jag utgår från att alla partier vinnlägger sig om att ha en linje som åtminstone vi som riksdagsledamöter måste leva upp till på något sätt. Jag vet inte hur högt i tak det är i Moderata samlingspartiet. Vissa kritiker brukar tala om att taket har sänkts hos Moderaterna i andra debatter. Men när det går så långt så att Lars Björkman står i talarstolen och säger att mer pengar måste gå till storstäderna, samtidigt som ledamöter tillåts skriva motioner där det hissas varningsflagg för att storstäderna får för stor del av väganslagen är det för mig väldigt uppenbart att det är röstfiske och dubbla budskap. Då finns det anledning att påtala det. Jag tror inget parti har dristat sig till att ha så tydliga dubbla budskap som Moderaterna har. Det beklagar jag. Jag tycker att det är en hederssak, om vi vill återupprätta politikens anseende, att anstränga oss för att ha ett tydligt budskap och ett någorlunda likartat budskap när vi framträder som riksdagsledamöter.

Fru talman! Kommunikationer är något positivt. Människor önskar och har behov av att kunna nå andra och att umgås såväl fysiskt som på annat sätt. Utvecklingen har varit enorm. För 100 år sedan rörde vi oss några hundra meter per person och dag. I dag är den fysiska rörligheten i genomsnitt hundra gånger större, fyra eller fem mil per dag. Till det kommer att vi röstmässigt och synligt kan umgås med i praktiken hela världen i samma ögonblick som vi talar, ser eller hör, det må vara i det egna kvarteret eller på andra sidan jordklotet. Dagens ärende och årets huvudbetänkande för trafikutskottet är omfattande. Den ekonomiska ramen omfattar nästan 25 miljarder kronor för kommande budgetår och berör en rad verksamheter på väg och på spår, i luften och på sjön. Därtill kommer den allt viktigare nya tekniken på IT-området. De statliga tele och postverksamheterna har publika roller, och för medborgarna handlar det om såväl kollektiva insatser som möjligheter till enskild kommunikation. För Folkpartiets del har vi lagt tyngdpunkten på det stora behovet just nu, nämligen upprustningen av landets vägar, de vägar som har blivit eftersatta genom alltför kraftiga ekonomiska nedskärningar och brist på nystart av vägbyggen. Utifrån ett liberalt synsätt är infrastruktur och trafikpolitik viktiga delar i samhällets s.k. ryggrad och blodsystem. Att Sverige sedan mitten av 1800-talet har haft en positiv välfärdsutveckling kan till stor del kopplas till handel, kommunikation, industriella framsteg, m.m. Människors materiella välfärd har ökat och där har goda kommunikationer haft en avgörande roll. Arbetspendling har underlättats, och det har förbättrat förutsättningarna att bo där man vill och att ha sitt arbete någon annanstans. Trafikpolitiken har därmed en stor regionalpolitisk betydelse, en betydelse som Folkpartiet har uppmärksammat särskilt i sitt nya regionalpolitiska program Bo där du vill. Att få en upprustning av det befintliga vägnätet, men att också kunna få en del nya stråk ser vi som angeläget, och därför har vi kraftigt räknat upp väganslaget - något som för övrigt alla oppositionspartier har gjort - med i storleksordningen 2 à 3 miljarder kronor. Det innebär att oppositionen har en betydande offensiv i vägfrågorna. Där har regeringen inte kommit loss från sin hårda nedprutning som har pågått under flera år. Det intryck man får är att stödpartierna har getts utrymme i sin negativa hållning till vägbyggandet, framför allt i sitt motstånd mot människors behov av dagliga bilresor, trots vetskapen att den helt dominerande transportfunktionen sker via väg och oftast med egen bil. Det räcker att påminna om att persontransporterna till 80 % sker med egen bil, och när det gäller godstrafiken har - trots betydande ansträngningar att förespråka annat färdmedel - det inte gått att hejda expansionen på lastbilssidan. Statliga utredningsinstitutet SIKA gör bedömningen att godsökningen också i ett tioårsperspektiv framåt i realiteten nästan uteslutande kommer att hanteras via vägnätet. Man kan beklaga att järnvägen inte haft möjlighet att hävda sig i den konkurrensen. Men det går inte, som en del partier och politiker gör, att bortse från verkligheten och drömma sig bort i ett samhälle som inte existerar. Det är heller inte möjligt att påverka de mer eller mindre fantasifulla önskemål man har. Den utlovade infrastrukturpropositionen, som skulle kommit redan i mars, har nu hamnat i ett politiskt vakuum. Den var utlovad för ett år sedan, men hela frågan har skickats till en arbetsgrupp, ledd av vägminister Björn Rosengren, som har fått ett halvårs beting att åstadkomma någonting. Tala om långbänk! Utifrån den höga trafiktäthet som vi har, inte minst i södra och västra Sverige och runt våra storstäder, skulle en expansion av vägbyggandet vara mycket angelägen. Det finns en rad flaskhalsar i trafiksystemen och det bidrar också till en sämre trafiksäkerhet. Vi har i vårt förslag nämnt vissa sträckor som behöver bli huvudväg, men också motorvägsstandarden är angelägen ur både ekonomisk och rationell synpunkt. Även ur trafiksäkerhetssynpunkt borde några stråk uppmärksammas särskilt. Det är t.ex. den trafiktunga riksväg 45, där inlandsvägen bör få status av Europaväg. Vidare är det den trafiktäta väg 44, där särskilt avsnittet Trollhättan-Uddevalla är speciellt farligt, med svåra och ödesdigra olyckor, flera med dödlig utgång och ännu fler där människor har skadats svårt. När det gäller storstadslederna menar vi att det krävs en ny överenskommelse mellan staten och regionala och lokala aktörer. Därför är det oerhört centralt att den nya beredningen får "rätt" ledning. Folkpartiet har i sin budget en satsning på 4 miljarder över en tvåårsperiod, som tillsammans med ordinarie anslag till Vägverket och en satsning på PPP finansiering skulle kunna få fart på infrastrukturinvesteringar i såväl Stockholm som Göteborg. Det här står inte i något slags motsatsförhållande till att vi nu lyfter fram det enskilda vägnätet, som måste värnas, och dess stora betydelse för näringsliv och människors möjlighet till arbete, bosättning, friluftsliv, m.m. Därför har vi tydligt markerat satsningen på vägupprustning. Vår ökning av väganslaget med i storleksordningen 12-15 % mer än regeringen satsar markerar att vi finner detta så angeläget att vi har förordat de här extrapengarna. I flera år har Folkpartiet förordat en alternativ finansiering av infrastrukturprojekt, s.k. PPP. Vi hade så sent som förra året glädjen att notera att regeringen var på väg att följa oss i de tankegångarna. Man uttalade sig då mycket positivt för en sådan finansiering. Detta i avsikt att komma snabbare fram med angelägna vägprojekt. I årets budgetproposition nämns inte något positivt om alternativ finansiering, trots uttalanden som gjordes i den budgetproposition vi har för innevarande år. Och det finns anledning att resa frågan om det här är en sinnesförändring hos regeringen och socialdemokraterna eller om det enbart är hänsyn till stödpartierna, dvs. de som vill förhindra en god vägupprustning. Eller är det priset för att garantera en riksdagsmajoritet och därmed förhoppningen att regeringstaburetterna ska stå stadigare? Men frågan är så principiellt viktig att den kräver sitt svar här och nu. Ska en långsiktig upprustning av vägnätet ske, där självfallet stora nybyggnader måste ingå, kommer det inte att räcka med enbart de statsanslag vi förfogar över. Erfarenheterna från PPP-modellen - inte minst i Finland - är av den arten att vi i Sverige mera resolut skulle gå in för en sådan kompletterande ekonomisk ordning. Det handlar ju inte om några kortsiktiga utgifter, utan här är det fråga om investeringar i något som kommer att ha en lång livslängd. Vägarna skulle också färdigställas snabbare, vilket skulle vara gynnsamt för näringslivet och det allmänna kommunikationsväsendet - trafiksäkerheten inte att förglömma. Därför är debatten viktig och det skulle vara välgörande med besked från regeringspartiet om var man befinner sig i sin hållning till en satsning enligt denna Fru talman! Det finns två stora publika frågor i årets betänkande. Den ena är den som jag nyss har uppehållit mig vid, vägfrågorna. Den andra är den verksamhet som i princip har alla landets invånare som dagliga kunder. Då talar jag om Postens stationära kassaservice och lantbrevbäringen. Det råder i dag en oklarhet kring statliga Posten AB. Från praktiskt taget alla partier har det väckts ett stort antal motioner, där man ger uttryck för en stor oro för en försämrad kassaservice. Oklarhet råder också om Postens betalningsservice, detta efter att Posten för snart ett år sedan sålde postgirot till Svenska girot. Den affären avsågs att vara verkställd vid det årsskifte som kommer om bara ett par tre veckor. Konkurrensverket har fortfarande inte kunnat ge ett besked om Postens avyttring av postgirot. Den prövningen beräknas inte vara avslutad förrän in på nästa år. Därtill kommer att Posten har sagt upp sitt avtal med Nordbanken från den 1 april 2001 utan att det har klargjorts hur nödvändiga bankkontakter därefter ska lösas. Oklarheter råder också om statens framtida krav på Posten. Avtalet mellan staten och Posten löper för övrigt ut redan om drygt ett kvartal. Riksdagen har visserligen informerats om de krav som regeringen har ställt på Postens förändringsarbete. Någon information om kostnader och konsekvenser för den postala verksamheten och ekonomin har inte redovisats. Det råder dessutom en stor osäkerhet kring bl.a. definitionen av vissa centrala postpolitiska begrepp. Jag hade en stor interpellations debatt här med Björn Rosengren för snart två månader sedan. Han försäkrade då att inga postkontor ska stängas förrän ett bättre alternativ till dagens service är på plats och att det ska garanteras att Postens kontorsnät ska vara rikstäckande och innebära grundläggande kassaservice även i framtiden. Trots denna regeringsförsäkran kvarstår oklarheterna när det gäller såväl servicegrad som kostnad och möjligheten att förverkliga dagens nivå på det som man med god anständighet kan kalla för grundläggande kassaservice. Utskottsmajoriteten har nöjt sig med detta och sätter tydligen stor förhoppning till det som postministern säger vara förbättringar. Ingen kan i dag utläsa eller leda i bevis vad som händer. Det påstås att nya serviceställen ska klara allt detta. Men det finns ingen garanti för vad som händer om ett serviceställe förlagt till en budtik kanske råkar ut för ekonomiska svårigheter som innebär nedläggning av butiken. Därmed försvinner också ett sådant serviceställe. Jag träffade några lanthandlare här i förra veckan. De kom från Torsby och Möklinta. Ett par kvinnliga lanthandlare var från Åtvidaberg och en var från Nämndö i Stockholms skärgård. De påtalade entydigt med vad deras kolleger affärsmän i städerna har påtalat, nämligen den ökade rånrisken. Antalet rån kommer att explodera då dessa serviceställen kommer att ha mycket stora kassaflöden i butikerna som inte har det säkerhetssystem som postkontoren har. Det finns inte heller något uttalat om vad den kassaservice som erbjuds kommer att kosta. De som i dag tycker att det är hög avgift för en direktinbetalning i postkassa i dag - 20 kr - kommer ju närmast chockartat att konstatera att det är mer än det dubbla vid direktinbetalning i bank - för närvarande ofta ca 50 kr, eller som en kund uttryckte det: Den här gången var portot högre än fakturan. Nu invänder en del att postärenden i kassa kan skötas via den nya tekniken. Antalet transaktioner har ökat mycket med IT-förmedling samtidigt som direktinbetalning i postkassa har minskat under senare år. Det är en statistiskt sett korrekt iakttagelse, men ser vi till antalet människor som är berörda är det fortfarande en minoritet som sköter sin kassaservice över Internet. Men det är en stor majoritet av svenska folket - inte minst pensionärer - som använder sig av postens traditionella serviceutbud. De kan inte tänka sig att gå över till en annan hantering. Man har inga IT-verktyg eller också har man så få transaktioner att det inte är särskilt meningsfullt att låta sig betjänas av en ny och modern teknik. Fru talman! Jag tror att postledningen - och rentav också postministern - har låtit sig bländas av den nya teknikens möjligheter. Därmed inte sagt att den inte för många medborgare är användbar i det praktiska dagliga livet. De besked som har givits från postledning och ansvarigt departement har skiftat under året, och personalfrågorna har inte skötts på ett sätt som man har kunnat förvänta sig. Det är dock välgörande att regeringen lägger vikt vid lantbrevbäringens fortlevnad. Lantbrevbäringen är postens flaggskepp, och det är angeläget att denna goda service inte förfuskas. Nu har det kommit ett nödrop från Värmland, men det rör sig inte om översvämning den här gången. Folkbladet och Nya Wermlandstidningen kan inte delas ut på lördagar eftersom kostnaden är för hög. Västvärmland drabbas inte bara av översvämning, nu ser det också ut att bli nyhetstorka. Folkpartiet ser lantbrevbäringen som ett viktigt led i en god regional medborgerlig service, och vi vill värna om den - särskilt med tanke på hur staten under senare år har försummat att ge allmänheten i landsorten och i glesbygden det servicestöd som kan anses nödvändigt, för att inte säga anständigt, en försummelse som har bidragit till den allt starkare urbanisering som vi i dag upplever. Vi från Folkpartiet är glada över att Centerpartiet har ställt upp på att i särskild ordning yrka på stöd för att kassaservicen ska kunna upprätthållas. Vi hoppades att kristdemokraterna skulle vara med, men vi är kanske mest förvånade över att Vänsterpartiet - som talar om människors enskilda behov i sådana här frågor - inte har opponerat sig. Man nöjer sig med den förnöjsamhet som utskottsmajoriteten har. En rad socialdemokratiska motionärer har ju uttryckt sin oro. De ska bli intressant att se om de tar till orda här under dagen. En fråga måste ändå ställas till moderaterna som har föreslagit att statens kostnad för att upprätthålla lantbrevbärarservice helt skulle plockas bort. Jag tror att det krävs en förklaring av Lars Björkman om hur man har tänkt sig att lantbrevbärarservicen ska klaras om man inte vill tillskjuta det statliga kostnadsansvar som är rimligt. Att bara klippa bort ett statsstöd på nära en kvarts miljard kronor kan självfallet inte ske utan vådor. Jag förstår för övrigt inte moderaternas tal om att det är ett förtäckt statsbidrag. Det är viktigt att få en förklaring i denna debatt. Fru talman! När det gäller andra angelägna områden på kommunikationsområdet återkommer vi senare till dem. Det rör sig om så skilda verksamheter som luftfart, färjor, sjöfart, järnväg, Gotlandstrafik - för att nämna några tunga trafikområden. Utskottet uttalar några principiellt viktiga saker. Det sägs att en ökad klarhet vunnits om framtida ekonomiska förpliktelser. Men i samma andetag tas det berömmet tillbaka då utskottet beträffande upphandling av samhällsåtagande säger att det "inte är helt tydligt". Beskrivningen av i vilken utsträckning som statsbudgeten är intecknad för att betala räntor och amorteringar är "begränsat till närmaste budgetår". Särskilt krävs en ökad tydlighet om de långsiktiga utfästelserna om järnvägsnätet. Tar man i betraktande den försiktiga ton som regeringspartiet använder är kritiken i sak mycket stark. Kan det vara underlaget - eller brist på underlag - för t.ex. Botniabanan som faller utskottet i tankarna? Riksdagen måste framdeles vägra att ställa upp på så bedrövligt dåliga underlag som skedde beträffande den investeringen. Det nya budgetsystemet kan nog vara bra. När det gäller finansieringen av infrastrukturinvesteringar behöver det emellertid förbättras. Riksdagen har under senare år fattat beslut om flera stora och mycket dyra infrastrukturprojekt. Det gäller Botniabanan, Citytunneln och Södra länken i Stockholm. Samtliga dessa projekt lånefinansieras. De har därför inte omedelbart belastat statsbudgeten, men räntekostnader och amorteringar kommer senare. Regeringen har föreslagit riksdagen att dessa projekt ska genomföras och lånefinansieras. Riksdagen har sagt ja till detta. Man har egentligen inte sagt nej till någonting annat. En sådan situation är ohållbar. En av riksdagens viktigaste uppgifter är att väga angelägna samhällsbehov - t.ex. infrastrukturinvesteringar, pensioner och barnbidrag - mot varandra. Fru talman! Till sist: Jag vill påstå att det mest efterfrågade just nu beträffande infrasturktur är vägar och postservice. Detta är för medborgarna brännande frågor som detta betänkande behandlar. Det är dessutom vitala delar i en fungerande regionalpolitik, en politik som har fått stor support såväl i riksdagen som i den allmänna debatten. Då behövs det både handling och väl underbyggda, tydliga förslag. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr

Fru talman! Jag vet att Folkpartiet har det lite stressigt just nu. Därför har Elver Jonsson kanske inte haft tillfälle att ta del av rapporten från Riksdagens revisorer. Men jag vill erinra om en formulering där som jag tycker är intressant med tanke på vad Elver Jonsson sade tidigare: "PPP-lösningar innebär att framtida anslag intecknas för betalning av redan gjorda investeringar, vilket kan begränsa framtida riksdagars möjlighet att besluta om nyinvesteringar eller ändra inriktning eller omfattning på investeringarna. Dessutom finns det risk för att utgiftstaket förlorar sin roll i den mån det är ett uttryck för strävan att begränsa de stora utgifterna." Mot bakgrund av detta undrar jag om de borgerliga partierna inte har någon som helst ambition att återta regeringsmakten i det här landet. I så fall borde man vara lite intresserad av att inte underminera möjligheterna för kommande riksdagar att fatta beslut. Vi värnar genom regeringssamarbetet för långsiktigt hållbara statsfinanser, och då kanske man ska se till att använda sig av statsministerns devis, dvs. att den som är satt i skuld är icke fri. Elver Jonsson hänvisade till det finska exemplet. Det är mycket intressant därför att Skanska avkrävde ju den finska regeringen ett löfte om att inte fatta beslut som innebar en höjning av bränsleskatt eller som på annat sätt försvårade en ökning av vägtrafikvolymen. Det var ju en förutsättning för återbetalningen till Skanska för det vägprojekt som man finansierade med alternativ finansieringsmodell. Är det en modell som Elver Jonsson tycker är föredömlig, och hur ska den gå ihop med miljömålen? Den formulering som vi har kommit fram till i Miljömålskommittén föreslogs av Harald Nordlund, Elver Jonssons partikamrat, som hävdade att man måste minska trafiken om man ska klara miljömålen.
Fru talman! Karin Svensson Smith hänger sig i första hand åt att bekymra sig om den borgerliga regeringssamverkan. Hon kan väl ge lite exempel på hur det går till när man är med i en regeringssamverkan utan att sitta i en regering, så får vi se om vi kan ha användning av det. När det gäller att underminera framtidens statsbudgetar gav jag ju exempel på hur det kan ske också utan att man har en alternativfinansiering. Å andra sidan har vi redan gått in för det i vissa projekt - lånefinansiering och PPP-modellen till viss del. Det som jag kritiserade är att det är så diskret tyst om hur man vill ha det framöver med den alternativa finansieringen. Men eftersom Socialdemokraterna inte har gett besked om det i utskottsbetänkandet lär det väl inte sägas här från talarstolen. Ministern är ju här, även om han inte är det för ögonblicket, och kommer säkerligen att ta upp den frågan eftersom den är så starkt apostroferad här. Mer intressant var det som Karin Svensson Smith inte sade om min kritik av Vänsterpartiet, som lär ha lämnat postfrågorna helt åt den förnöjsamhet som Socialdemokraterna för närvarande håller sig med men som hela svenska toppfolket, för att inte tala om de postanställda, talar om just nu.
Fru talman! När det gäller Posten är vi inte särskilt förnöjsamma. Det tror jag inte att vi är inom något område över huvud taget. Vi vidhåller den postlag som finns nu, och den har inte ändrats. Tillgången till en effektiv postservice ska finnas över hela landet. Jag har inte här tid att närmare utveckla den tanken, utan hoppas att näringsministern använder sin tid till att förklara vad som menas med det här. Men jag vill försäkra Elver Jonsson om att vi har krav och tryck på oss att se till att postservicen inte försämras. När det gäller detta med alternativa finansieringar räcker de skulder som vi redan har. Vi tycker att det är mycket oansvarigt av någon med aspirationer på att ha makten i det här landet att utöka skuldbördan ytterligare. Det finns 31 miljarder intecknade som syns i redovisningarna. Men risken finns att även Öresundsbron, kanske Arlandabanan och ännu fler av de lånefinansierade projekten kommer att övervältras på statskassan och på det viset minska kommande riksdagars möjlighet att upprätthålla en hög kvalitet på vägnätet, särskilt i glesbygd. Bekymrar inte detta Folkpartiet och Elver Jonsson det minsta, ni som talar så varmt för vägarna? Jag hoppas också att Elver Jonsson får tillfälle att utveckla hur man ska göra om trafikutvecklingen står i konflikt med miljömålen. Är trafikutvecklingen då viktigare än klimatmålen? Är det Folkpartiets mening?
Fru talman! Miljömålen är mycket viktiga, och genomförandet av dem får ske på bred front och med uthållighet och långsiktighet. På den punkten är vi ändå överens, även om metoderna synes skilja sig. Jag tror samtidigt, som jag sade i mitt inlägg, att kommunikationerna är så oerhört viktiga om vi också ska ha en framtida välfärd. Det gäller handel, kommunikation, arbetsresor, och jag vill ofta tala om nyttoresor därför att inte minst barnfamiljerna är så helt beroende, också i städerna, av att ha tillgång till en personbil. Därför gäller det att inte spela ut det ena mot det andra. Men självfallet ska vi ha hårda krav på t.ex. avgasrening och annat som kan förbättra miljön. Sedan är det intressant att höra när Karin Svensson Smith frågar om det inte är nog med de skulder vi har och sedan jämför viktiga framtidsinvesteringar med kortsiktiga, för att inte säga slarviga, skulder. Det är två helt skilda saker att tala om. När det gäller framtida investeringar kan man med fördel låna upp. Det är det som vi har gjort till dels och som regeringen gör, och då har ju inte Karin Svensson Smith haft några invändningar. Men hon spjärnar emot när det gäller framtida väginvesteringar, för att inte tala om de brobyggen som vi ännu inte har beslutat om. Det skulle framför allt underlätta färjetrafiken. Det här är något som Folkpartiet har föreslagit, så visst går det att göra mycket genom trafikinvesteringar som också gynnar miljön.
Fru talman! När Elver Jonsson får prata postfrågor märks det tydligt att glansen i knapparna från postiljontiden har putsats upp och att han tycker att det här är viktigt och riktigt. Vi delar gärna både hans glädje över att värna om Posten och de målsättningar som han slåss för. Jag är enbart tacksam för att Elver Jonsson tar upp den här frågan, därför att det är en försåtlighet i argumenteringen som inte bara han använder, utan som flera använder sig av när man försöker misstänkliggöra våra ambitioner att klara en rikstäckande post och kassaservice. Vad vi har sagt, vilket faktiskt också är på väg att ske genom den åtgärd som Näringsdepartementet nu genomför gentemot Posten, är att vi vill ha en upphandling i konkurrens för att klara de här tjänsterna. Var detta slutar, Elver Jonsson, det vet ingen av oss. Men förhoppningen är fortfarande att vi ska få se lantbrevbärarna om inte traskande i snö och is, som det står i visan, så i alla fall med sina bilar kunna lotsa sig fram till de mest avlägsna postlådor på samma sätt som sker i dag. Det är ingen skillnad. Vad vi vill göra är att effektivisera och se till att det blir lösningar som är ekonomiskt försvarbara. Det är ett gemensamt mål vi slåss för.
Fru talman! När det gäller kravet på effektivisering inom Posten behöver man inte ens ha någon rock med putsade knappar för att kunna se att det har varit ett oerhört starkt tryck på den rationaliseringsiver som i sak är riktig. Men att klippa till med att hugga av ett statsbidrag som inte är någon förtäckt statssubvention, som Moderaterna skriver att det är, utan en ersättning för olönsam lantbrevbäring. Vi ser det som angeläget att behålla den. Man kan inte bara såga den. Precis som Lars Björkman uttryckte det vet vi inte riktigt var det slutar. Han nämnde ju t.o.m. Hjalmar Gullbergs gamla fina dikt om att gå i snö och is. Risken är att det kan bli snart förestående om moderatförslaget går igenom, så jag yrkar avslag på det just nu.
Fru talman! Elver Jonsson återvänder till misstänkliggörandet av vårt syfte med det här. Jag skulle vilja att Elver Jonsson använder de återstående två minuterna till att redovisa vilken kostnadsberäkning och vilka fakta han har bakom sig när han säger att det är ett statsbidrag som Posten behöver för att klara de här åtgärderna. Det finns nämligen ganska motstridiga uppfattningar och även uppgifter om hur kostnadsberäkningen sker. Med vårt förslag vill vi helt enkelt tvinga fram en faktaredovisning av kostnaderna för de olika tjänster som Posten tillhandahåller i den nya organisation som man nu är på väg att rigga upp. Vi har ingen som helst anledning att beröva människor deras möjligheter att utnyttja postal kassa och postservice i hela landet. Det är en viktig angelägenhet och någonting som vi slår vakt om i den s.k. nattväktarstaten. Det är en av de sista utgiftsposter som vi skulle kunna tänka oss att stryka. Detta står högt på listan. Jag tackar än en gång Elver Jonsson för att han gav mig tillfälle att utveckla de här tankarna.
Fru talman! Lars Björkman blir något gåtfull när han resonerar kring nattväktarstaten och säger att detta är det sista som vi vill mista, samtidigt som han säger: Bort med de pengar som vi betalade för det. Sedan frågar han vad det kostar. Men det vet vi ju inte riktigt, och det måste vi undersöka. À la bonne heure, jag försökte ju tala för behovet av en tydligare kostnadsredovisning. Hela utskottet har ju ställt sig bakom att vi kräver en sådan från näringsministern. Men att i avvaktan på det klippa av statsbidraget förefaller mig vara minst sagt äventyrligt. Eftersom vi nu talar om lantbrevbäring får jag väl säga att det kan ju bli så att medan gräset växer dör kon.

Fru talman! Trafikutskottets utgiftsområde 22 spänner över ett mycket stort politiskt fält, och kammarens regler innebär att vi måste begränsa tiden för debatten. Vi har därför valt att koncentrera oss på tre områden: vägar, järnvägar och sjöfart. Det innebär tyvärr att vi inte kan ägna särskilda debattrundor åt exempelvis flyg, post och IT-politik, vilket är väldigt viktiga sakområden. Jag vill för formens skull ändå säga att vi finner förslagen i betänkandet på de områdena väl avvägda och yrkar därför bifall till utskottets hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer. Fru talman! När man ska utforma en sammanhållen trafikpolitik är det många aspekter och ibland rent motstående intressen som man måste ta hänsyn till. Trafikpolitiken har till uppgift att främja tillväxt och ekonomisk utveckling samtidigt som man ska verka för en god miljö och färre dödade och svårt skadade i trafiken. Förbättrad framkomlighet och kortare transporttider bidrar till att öka tillväxt och välfärd samtidigt som den ökade trafikvolymen leder till ökade olycksrisker och ökad miljöförstöring. Det är ganska svåra avvägningar att göra när man ska fördela anslaget inom kommunikationsområdet. Det handlar ju faktiskt inte bara om var pengarna gör bäst nytta ur ett rent tillväxtperspektiv. Man måste också väga in miljö, regional balans och trafiksäkerhet när man fördelar resurserna. Samma svåra avvägning som vi har att göra inom utgiftsområdet finns naturligtvis också i fördelningen mellan utgiftsområdena i den totala statsbudgeten. Det är väl närmast självklart att vi som arbetar med trafikpolitik skulle önska oss mer resurser till området. Jag är också övertygad om att våra ramar kommer att kunna ökas i takt med att samhällsekonomin och landets ekonomi nu snabbt förbättras. För att den positiva ekonomiska utvecklingen i landet ska kunna fortsätta är det nödvändigt att under de närmaste åren satsa betydligt mer på infrastrukturen. Annars kan transportsystemet bli en propp i den ekonomiska utvecklingen. Däremot kan vi socialdemokrater inte tänka oss att skära ned kraftigt på det sociala området för att få ökade resurser till trafikområdet. Vi kan heller inte tänka oss en storskalig utförsäljning av statlig egendom för att kortsiktigt få loss pengar att satsa på infrastrukturen. Vi anser att man måste se det här långsiktigt. Man måste vara rädd om statens resurser. Framför allt får den sociala välfärden inte sättas åt sidan för att ge pengar till området. Där skiljer vi oss från de borgerliga partierna. Fru talman! Vägarna är utan tvekan den viktigaste beståndsdelen i en fungerande infrastruktur. Sverige har ett mycket stort vägnät i förhållande till vår relativt lilla befolkning. Den svåra ekonomiska situationen och budgetsaneringen under 90-talet har gjort att alltför lite resurser har satsats på att underhålla vägnätet. Den kraftigt ökade trafiken under senare år, i kombination med det extrema regnandet i år, gör att det nu finns utomordentligt stora behov av upprustning och investeringar i vägnätet. I årets budget ökar vi därför anslagen till drift och underhåll av det statliga vägnätet med 600 miljoner kronor. Vi ökar också anslaget till de regionala investeringsplanerna från 1,1 miljarder kronor till 2 miljarder kronor för att ge utrymme för att satsa på rekonstruktion, tjälsäkring och bärighet. Dessutom vill jag säga till Lars Björkman, som jag hörde hade missförstått det här tidigare, att det anslås 280 miljoner kronor extra, 80 miljoner under innevarande år och 200 miljoner under 2001, för att täcka kostnaderna för de översvämningsskador som uppstod i Mellannorrland i somras. Självklart måste det också till särskilda insatser för att klara de skador som uppstår i samband med den pågående översvämningen i Värmland och angränsande län. Hur kostsamma de åtgärderna blir får man återkomma till när man får en bättre överblick av skadeläget, och det får man knappast innan vattenmassorna sjunkit undan. Fru talman! Lars Björkman hävdar i debatten att Moderaternas politik skulle innebära att vi får en bättre vägstandard. Så kan det ju också verka vid hastigt påseende eftersom de faktiskt föreslår mer pengar till vägarna. Men samtidigt som man ökar väganslagen föreslår man en kraftig minskning av järnvägsanslagen. Vi socialdemokrater är redan tidigare bekymrade över att utbyggnaden av järnvägsnätet går alltför sakta för att vi på ett riktigt bra sätt ska kunna möta den ökande trafikvolymen både på godsoch passagerarsidan. Moderaternas trafikpolitik tvingar över ännu mer gods och persontrafik till vägarna vilket leder till större trängsel, sämre framkomlighet, ökat vägslitage och fler trafikolyckor. Moderaterna vill också finansiera vägsatsningarna genom att dra in anslaget till Posten för att upprätthålla en rikstäckande betalnings och kassaservice. Bland förslagen finns också att dra in stödet till de kommunala flygplatserna. De två förslagen tycker jag visar med all tydlighet med vilket förakt man betraktar människor som bor i glesbygd. Det visar hur ointresserad man är av möjligheterna att driva företag också utanför storstadsområdena. Fru talman! Samma kritik som jag nyss har riktat mot Moderaterna kan också riktas mot Folkpartiet. Skillnaden är att Folkpartiet nöjer sig med att ge sig på järnvägsanslagen. De vill inte skära ned vare sig anslaget för betalnings och kassaservice eller de kommunala flygplatserna. Däremot kräver man en desto större nedskärning av anslaget till järnvägen. För övrigt framstår för mig Folkpartiets politik som något gåtfull och minst sagt vinglig. Det är bara ett par år sedan som Folkpartiet ville ha kraftigt minskade anslag till vägområdet jämfört med vad vi från regeringssidan då hade. För ett par år sedan var det alltså mycket lägre anslag, i fjol ungefär lika mycket och i år kraftigt ökade anslag. Vad blir det nästa år? Långsiktighet är knappast det som präglar Folkpartiets trafikpolitik. Det kan man konstatera. Fru talman! Som vanligt har Moderaterna dammat av sitt gamla förslag om att privatisera Vägverket Produktion. Däremot har jag i årets motionsskörd inte lyckats hitta Moderaternas tidigare omhuldade förslag att omvandla Vägverket till ett affärsverk och att koppla dess finansiering direkt till vägtrafiken. Det är möjligt att jag har gjort en miss, men jag har faktiskt inte kunnat hitta det förslaget. Vi socialdemokrater vill precis som tidigare invända starkt mot en sådan lösning både från transportpolitiska och statsfinansiella utgångspunkter. Vi menar att drift, underhåll och investeringar i vägnätet i huvudsak ska finansieras över statsbudgeten utifrån en samhällsekonomisk grundsyn. Det finns inte heller någonting i den nuvarande verksamhetsformen som förhindrar att man har ett tydligt resultat och ledningsansvar. Jag hoppas därför verkligen att det här innebär att Moderaterna har övergivit sin tidigare linje på det området. Det är i så fall en välkommen kursändring. Det är också väldigt svårt att se några poänger i det moderata förslaget om bolagisering och privatisering av Vägverkets produktionsenhet. Vägverket Produktion är en av många aktörer som verkar på marknaden på helt konkurrensneutrala villkor och på strikt företagsekonomisk grund helt utan subventioner från Vägverket i övrigt. Verksamheten är numera helt konkurrensutsatt, och Vägverket Produktion fyller en viktig uppgift genom att bidra till en bredare konkurrens på anläggningsmarknaden. Riksrevisionsverkets granskningar har visat att Vägverket på ett bra sätt lyckats utforma ett upphandlingssystem som är neutralt mellan Vägverket Produktion och dess privata konkurrenter. För oss socialdemokrater är det viktigt att staten äger Vägverket Produktion för att även fortsättningsvis ha inflytande på utvecklingen och kostnadsbilden när det gäller vägunderhållet. När det gäller själva bolagiseringsfrågan kan jag konstatera att det i varje fall för närvarande inte är aktuellt med någon bolagisering av Vägverket Produktion. Fru talman! Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om färdtjänst som engagerat många riksdagsledamöter och lett till ett stort antal motioner här i riksdagen. När vi 1997 beslutade om en mer tillgänglig kollektivtrafik och att färdtjänsten ska betraktas som en del i kollektivtrafiken var syftet med reformen att förbättra de handikappades möjligheter att resa i samhället. Vi avsatte då också 1 1⁄2 miljarder för att förbättra tillgängligheten för handikappade i kollektivtrafiken. Som framgår av många av de motioner som väckts i den här frågan så ifrågasätts tillämpningen av den nya lagstiftningen starkt. Som en följd av dessa krav från riksdagen pågår ett intensivt utvärderingsarbete, och inom de närmaste månaderna så ska flera av de pågående utvärderingarna redovisas. Det får inte vara så att det praktiska resultatet av en reform som kostade 1 1⁄2 miljarder och som syftade till att förbättra villkoren för de handikappade i slutändan tillämpas på ett sådant sätt att den leder till försämrade möjligheter att resa för människor med handikapp. Fru talman! Innan jag slutar vill jag nämna några ord om Riksdagens revisorers rapport som har åberopats bl.a. av Karin Svensson Smith och Elver Jonsson. Man kan konstatera att debattörerna har läst väldigt begränsade och väl valda delar i Riksdagens revisorers betänkande för att få stöd för sina synpunkter. Jag kan bedyra kammaren att om man läser rapporten så finns det inget stöd för att peka ut att beslutsunderlaget för just Botniabanan är särskilt mycket sämre underbyggt än för något annat projekt. Tvärtom kan man konstatera att det egentligen överallt där man går in och granskar projekt, oavsett om de är finansierade med PPP eller på traditionellt sätt, finns stora brister i beslutsunderlaget. Och så tror jag faktiskt att det alltid kommer att vara. Jag tror nämligen aldrig att vi kommer att hitta modeller där man med en samhällsekonomisk kalkyl kan räkna in alla de aspekter som måste vägas in när man planerar ett infrastrukturprojekt. Riksdagens revisorer konstaterar däremot att det som bör bli bättre är att man på ett bättre sätt redovisar de övriga avvägningar som ligger till grund och som inte ryms inom samhällsekonomiska kalkyler i samband med att man fattar beslut.

Innebär detta att Folkpartiet nu har bytt inställning när det gäller Botniabanan, så att man numera är emot den?

Fru talman! Hans Stenbergs inlägg innehåller ungefär samma tongångar som vi brukar höra från socialdemokraterna. De vidimerar att det är väldigt illa ställt med vägnätet i vårt land, att det degenererar och förfaller, men de förmår inte anslå mer pengar. Precis som jag sade i mitt tidigare inlägg så är detta precis samma tongångar som för tre år sedan. Då sade regeringen i sin proposition att man skulle tidigarelägga åtgärder i de nationella och regionala planerna så att eftersatt underhåll kan börja tas igen, rekonstruktion av vägnätet kan forceras liksom satsningar på höjd bärighet. Det är tre år sedan. Sedan dess har vi sett att förfallet har fortgått. Nu säger man att det ska bli lite ordning eftersom man anslår nästan 1 miljard till regionala satsningar. Men man säger ju samtidigt att detta anslag totalt sett är lägre än den nivå som krävs för att kunna genomföra fastställda infrastrukturplaner i planerad omfattning. Detta säger regeringen själv. Varför ska vi tro, Hans Stenberg, att det blir någon radikal ändring nu när det inte har synts något resultat av det som man sade för tre år sedan? Och alla medger att det är för lite pengar. När det gäller t.ex. drift och underhåll säger Vägverket i ett pressmeddelande att detta innebär en i stort sett oförändrad verksamhet jämfört med år 2000, eftersom ett kreditutnyttjande från år 2000 på 180 miljoner ska finansieras år 2001. Och i anslaget för 2001 ingår dessutom dessa 200 miljoner för reparation av översvämningsskador. Det är alltså i stort sett plus minus noll. Detta är den ena frågan där jag tycker att det måste bli mer än retorik. Det måste bli lite praktik i den socialdemokratiska politiken. Det håller inte längre att göra så här. Den andra frågan som jag gärna vill ha svar på från Hans Stenberg är: Är socialdemokraterna med på det som vi talade om i Burträsk på ett vägseminarium i vårvintras, nämligen att man ska slå fast en lägsta godtagbar standard så att alla vägar i vårt land i princip ska vara framkomliga året runt? Om jag uppfattade Hans Stenberg rätt vid detta seminarium så var han med på det då. Jag vill gärna ha bekräftat från denna talarstol att det är så.
Fru talman! Jag har exakt samma uppfattning nu som när vi var i Burträsk. Jag kan svara på samma sätt nu som då, nämligen att målsättningen och kravet naturligtvis måste vara att alla statliga vägar är farbara året runt. Jag sade i Burträsk, och jag säger det nu, att det är ett väldigt högt ställt mål, och det kommer att ta rätt många år innan vi är där. Vi har nämligen ett mycket stort vägnät i detta land, och vi har väldigt många sträckor med tjälproblem, och där man tyvärr måste stänga för tung trafik. När det gäller personbilstrafiken har vi inte på särskilt många områden bekymmer med framkomligheten. Man tar sig i alla fall fram även om vägarna på sina håll ser bedrövliga ut. Sedan är det naturligtvis så, Sven Bergström, att när vi nu nära nog fördubblar anslaget till de regionala planerna för att möjliggöra satsningar på tjälsäkerhet, bärighet och rekonstruktion så kan man inte kalla det för något annat än att man går från ord till handling. Sven Bergström och jag har skilda roller på så vis att jag tillhör ett regeringsparti som måste ta ansvar för att samhällsekonomin totalt sett går ihop. I opposition är det ju alltid lättare att lova mer till allt och alla. Men det är väl oppositionens privilegium och det privilegiet utnyttjar Sven Bergström och andra centerpartister till fullo.
Fru talman! Sanningen är, och det vet Hans Stenberg, att Centern har en balanserad budget där vi faktiskt avsätter 2 1⁄2 miljarder kronor mer än regeringssidan gör. Detta vet Hans Stenberg. Bekymret är att det blir dyrare att skjuta det så angelägna underhållet av våra vägar framåt i tiden. Det måste väl vara ett bekymmer också för Hans Stenberg att det blir dyrare. Som jag sade i mitt tidigare inlägg blir det därmed större och dyrare insatser jämfört med om vi skulle prioritera insatserna nu. Det är egentligen en huvudlös ekonomi att medvetet låta det här gå. Jag kan inte begripa att Hans Stenberg inte känner större oro för detta än han gör. Jag hoppas dock att Hans Stenberg gör vad han kan när det gäller att försöka få fram mer pengar. Det är nu, som sagt, andra gången på kort tid som vi hör att man ska prioritera detta men det blir inte särskilt mycket till resultat. Slutligen: Det här med regionala satsningar är välkommet, även om det är alldeles för lite. Kan Hans Stenberg på det området bekräfta att den justering som trafikutskottet gjorde i texterna innebär att de pengarna nu ska öronmärkas och styras till skogslänen där behoven är som störst och där vi har stora problem med tjälskjutningar och annat?

Fru talman! Det kan naturligtvis inte vara fråga om ett stopp på alla investeringar i fråga om de regionala planerna för områdena utanför skogslänen. Men med utskottets skrivning är det helt klart att den ökning som nu har kommit på det området är tänkt att i första hand gälla åtgärdsområdena tjälsäkring, rekonstruktion och bärighet. Det innebär de facto att pengarna går till de områden som har största bekymren med de här sakerna. Man får helt enkelt utgå från att regeringen följer riksdagens beslut. Något annat kan jag inte tänka mig. I praktiken innebär det väl att en större del av de här pengarna kommer att gå till skogslänen. Sedan gäller det min oro för ställningen vad gäller vägnätet.

Här görs faktiskt en ganska rejäl förbättring. Sedan kan man alltid önska sig mer - så är det ju alltid - men här vidtar vi faktiskt ganska kraftfulla åtgärder för att förbättra vägnätets situation.
Fru talman! Jag skulle först vilja be Hans Stenberg förklara var han har hittat dokumentet om att vi inte vill vara med och satsa på regionalflyget. Mig veterligt innehåller våra motioner inga sådana ställningstaganden. Använd alltså gärna talartiden, Hans Stenberg, till att förklara var det står att läsa om detta! Jag blir nästan beklämd när jag lyssnar här. Jag hade väntat mig ett budskap om offensiva satsningar, eller åtminstone viljeyttringar - även om det inte innehåller några pengar - om vad socialdemokraterna vill göra på trafikområdet, huvudsakligen beträffande vägarna. I stället får vi höra att det inte finns resurser, att man vill avväga ekonomin på ett sådant sätt att inte bl.a. likviditet och statsekonomi sätts i gungning. Självklart vill ingen av oss det. Alla partier som har redovisat sina budgetar tar ett ekonomiskt ansvar för helheten och där är vi inget undantag; det vill jag klart deklarera. Det är tur för Hans Stenberg att han har den moderata politiken att använda som vägg när han ska polemisera i debatten. Själv saknar han ju ett budskap att föra fram. Han säger att statliga utförsäljningar inte får komma till stånd därför att det rubbar den sociala tryggheten. Ja, det är möjligt att det kan uttryckas på det sättet. Men vad sade Hans Stenberg när vi sålde ut Telia? Var det så att vi då rubbade den sociala tryggheten? Vi har drivit den frågan väldigt länge och sagt att en utförsäljning måste ske. Nu har den kommit till stånd. Samma sak har vi sagt när det gäller SJ, alltså: Bolagisera och se till att SJ får modernare driftsformer! Den frågan har vi också vunnit. Hans Stenberg, vi kommer att driva på i de här frågorna tills ni socialdemokrater inser att ni ibland kanske tävlar i samma klass som en viss näringsminister utnämnde Norge till att göra.
Fru talman! Varifrån har jag fått detta med kommunala flygplatser? Ja, längst bak i vårt budgetbetänkande finns det en tabell där de olika partiernas ställningstaganden redovisas när det gäller olika anslag. Utifrån det kan man konstatera att moderaterna vill dra in anslaget till de kommunala flygplatserna. Men de kommunala flygplatserna är i många fall alldeles nödvändiga för kommunens överlevnad. Ta t.ex. Gällivare eller Vilhelmina där man avsätter stora kommunala pengar varje år ur en redan väldigt hårt ansträngd kommunal budget. Jag tror att få kommuner har en lika pressad situation. Man gör dock så därför det är absolut livsnödvändigt för att kommunen ska kunna upprätthålla ett fungerande näringsliv och även sysselsättningen. Att dra in det anslaget måste alltså innebära väldigt kraftiga försämringar för de här kommunerna. Det innebär helt enkelt att kostnader flyttas från staten till kommunerna. Jag sade inte att man hotar den sociala tryggheten om statliga företag säljs ut. Däremot hotar man den sociala tryggheten om nedskärningar görs i den sociala välfärden, som ju moderaterna föreslår. Det vill väl Lars Björkman inte förneka. Jag kan som exempel nämna a-kassan och maxtaxan på dagis. Där vill man ju inte gå på vår linje. Vi är definitivt inte motståndare till alla utförsäljningar. Men att massivt sälja ut för att göra av med pengar på investeringar är en kortsiktigt ohållbar politik.
Fru talman! Hans Stenberg, läs i tabellerna vad som sägs om de kommunala flygplatserna! Då får han se att vi har lika mycket pengar som regeringen har till dem. Om det sedan är tillräckligt eller inte kan vi båda undra över. Vad vi möjligen har uttryckt i motionsform är att vi vill slå vakt om att det i första blir trafik för pengarna. Över huvud taget ska pengarna inte användas till att bygga terminaler, för det är inte statens uppgift. Jag återvänder till frågan om bolagiseringar och på sikt även privatiseringar. Tiderna har förändrats men socialdemokraterna står kvar. Motvilligt medges att en och annan privatisering och en och annan utförsäljning kan vara rimlig. År efter år har vi drivit de här frågorna och jag återkommer till dem igen. Det gjorde jag också i mitt inledningsanförande och Hans Stenberg har kommenterat detta. När det gäller Vägverket Produktion, som Hans Stenberg själv här tog upp, kan jag säga att vi driver den frågan men inte därför att det är ett egensyfte att privatisera utan därför att vi tror att det ligger ekonomiska vinster och effektivitetsvinster i det. Därmed ligger det också samhällsvinster i det. Jag kan konstatera att vi i just den frågan har gott eldunderstöd. Chefen för Vägverket Produktion Tom Ramstedt talar samma språk som vi och välkomnar en bolagisering. Det är väl egentligen bara Hans Stenberg själv och hans partikamrater som hindrar att han får uppleva den förändringen. Hans Stenberg, det hade kanske varit prydligt om några av de viktiga frågorna kring nollvision och annat hade fått utrymme i anförandet. Jag vet att tidsskäl gör att inte allt kan inrymmas som man vill säga men när det gäller motståndet mot att ta in mer pengar till statskassan genom försäljningar skulle ni ändå ha kunnat få ett utrymme av dignitet ekonomiskt, att användas till att bygga bort de sämsta vägarna, sänka antalet dödsolyckor och därmed i varje fall komma i fas med den nollvision som vi alla står bakom.
Fru talman! Lars Björkman kan väl inte på fullt allvar mena att moderaternas förslag om 2 miljarder mer till vägarna och nedskurna anslag på järnvägssidan skulle innebära att vi fick ned antalet dödade på våra vägar. Det är knappast ett seriöst resonemang. Mer trafik på våra vägar, mer tung trafik på våra vägar, som moderaterna uppenbarligen vill ha, leder väl knappast till att man får färre dödade och svårt skadade i trafiken. I det budgetläge som vi har med ett system med ett utgiftstak, där utgifterna totalt sett är begränsade, måste man prioritera resurserna och välja det där de gör störst nytta. Och vi prioriterar. Vi har dragit ned på anslagen till nybyggnad av vägar för att i stället få mer utrymme för satsningar på trafiksäkerhet, underhåll av vägnätet, tjälsäkring, rekonstruktion och bärighet på vägnätet. Det tror vi är rätt politik.
Fru talman! Vi i oppositionspartierna har olika budgetar, och vi utgår från att socialdemokraterna inser och också ger oss erkännandet att de alla är i balanser, även om vi har olika lösningar på hur man kommer i balans. Vi noterar också att socialdemokraterna inte har angripit oss kristdemokrater för vår budget, ännu så länge i alla fall, utan tydligen tycker att vi har en smakligare lösning med vårt sätt att tillföra betydligt mer resurser till det här området. Vi hörde i inlägget att Hans Stenberg är övertygad om att ramarna kommer att öka, att det är nödvändigt att satsa betydligt mer på infrastrukturen. Vi har gemensamt alla partier utan undantag sagt att självfallet vore det önskvärt att vägsektorn, för upprätthållande av en god vägstandard, kunde tillföras ännu större resurser än vad regeringen nu föreslår. Ändå framstår det här i kammaren en stor diskrepans mellan vad som står i papperen och vad Vänstern faktiskt tycker. Vi får höra vad Miljöpartiet sedan har att utlägga. Men här har vi skrivit oss samman, det finns inga reservationer på det. Därför skulle jag gärna vilja att Hans Stenberg utvecklade hur de vackra orden och ambitionerna ska bli verklighet. Kan det verkligen bli det tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet? Hur är en sådan förhandling möjlig? Det vore intressant att få det utvecklat. Sedan är det ett dilemma att när vi sparar nu blir det dyrare sedan. Vi skrev gemensamt i betänkande att ett återställande kräver mer omfattande och betydligt kostsammare konstruktionsinsatser. Det går inte att komma ifrån. Det vi låter bli att göra nu genom att inte anta Kristdemokraternas budget blir dyrare sedan.
Fru talman! Jag är inte säker på att det skulle bli så värst mycket bättre med Kristdemokraternas budget när det gäller kostnaderna för framtida underhåll. Varje gång vi från utskottet blir uppvaktade av olika intressegrupper som vill komma med förslag om byggnation av olika vägar och i och för sig angelägna projekt runtom i landet, så brukar Kristdemokraternas representanter starkt hålla med. Så kommer de och uppvaktar oss och talar om angelägenheten av att satsa på just deras projekt. Jag har fått den uppfattningen i diskussioner med kristdemokrater under åren att de är väldigt intresserade av att utöka ramen för nyinvesteringar i vägnätet. Eftersom skillnaden mellan Kristdemokraternas och vårt budgetalternativ inte är så där jättelik på så vis att det skulle räcka till allt möjligt är jag ganska övertygad om att de ökade resurser som Kristdemokraterna i och för sig tillför budgeten huvudsakligen skulle komma att gå till nyinvesteringar. Vi har det utgiftsutrymme som vi har, med budgettaket satt, och då väljer vi att prioritera drift, underhåll och rekonstruktion för tjälsäkring och bärighet för att underhålla vägnätet. Självklart skulle jag önska mig mer pengar till nyinvesteringar, men tyvärr ser budgetläget ut så just i dag att det inte går, i varje fall inte i årets budget. Men jag är ganska övertygad om att vi i kommande budgetar kommer att få det utrymmet.
Fru talman! Det låter oerhört ambitiöst, och det är roligt även om inte förmågan är lika stor som ambitionen. Vi får väl höra näringsministern utveckla detta när han kommer tillbaka till kammaren. Jag vill bara påminna Hans Stenberg om att vi talar om 9 1⁄2 miljarder kronor mer än regeringen som Kristdemokraterna vill tillföra. Jag har gett exempel på PPP-projekt där en del av dessa pengar kommer att möjliggöra dessa projekt, åtminstone att starta. Men det är naturligtvis så att läget för vägunderhållet är så oerhört alarmerande att en god del av de pengar vi vill tillföra måste användas för att underhålla redan befintlig väginfrastruktur.

Fru talman! Det är knappt två år till nästa val, och fram till dess kommer vi och andra partier naturligtvis att ställas till svars för den politik vi för. När den dagen kommer får vi se om vi har lyckats leva upp till det jag nu säger, att jag är övertygad om att vi får mer pengar på det här området. Bortsett från valet är det så att om vi ska ha fortsatt god tillväxt i det här landet är det nödvändigt med mer pengar till infrastrukturen, till både vägar och järnvägar. Kristdemokraterna får väl fundera över sitt sällskap, sina tilltänkta regeringskolleger i Folkpartiet och Moderaterna, som vill skära ned kraftigt på järnvägsanslagen. Hur ska man sy ihop en hållbar trafikpolitik med dem? Det får ni fundera på. Jag är faktiskt övertygad om att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att inse att för att klara en god tillväxt och ge utrymme för social välfärd framåt kommer det att vara nödvändigt att satsa mer på infrastrukturen. Då handlar det om både vägar och järnvägar. Därför är jag väldigt optimistisk om att vi ska kunna prestera mer pengar till det här området inom en ganska kort tid.
Fru talman! Hans Stenberg låter så sympatisk när han på statsmannavis säger att propositionen är väl avvägd. Det är på snudd att jag nickar bifall, men jag hejdar mig när jag efter de sirliga artigheterna ändå konstaterar att regeringen har ett par tre miljarder mindre till vägar än vad oppositionspartierna har föreslagit och anvisat. Hans Stenberg klagar på att vi inte kan tala om allting när han tyvärr inte tog upp postfrågan. Det hindrar inte att han talar om både socialpolitik och järnvägar, som vi för övrigt ska tala om här om någon timma. Det kommer upp i nästa avsnitt, och då ska vi mera ingående gå in på det. Frågan är om Hans Stenberg kan ge svar på realfrågan om han känner sig nöjd med de underlag vi har. Riksdagens revisorer har kritiserat att det har brustit där. Jag uppfattar det nästan så att Hans Stenberg gör en dygd av att det är dåligt på andra ställen också. Enligt mitt sätt att se borde det ligga närmare att åtgärda detta än att säga att vi får leva med det, eftersom det är så svagt också på andra håll. Jag har inget nytt att säga om Botniabanans fysiska sida men när det gäller underlaget menar jag att det skulle vara ödesdigert om riksdagen skulle få flera förslag med ett sådant koncept och en sådan uppbyggnad. Hans Stenberg säger nu att han inte vill äventyra sociala ambitioner, men det finns i betänkandet inga förslag i den riktningen. Vi kan inte tänka oss utförsäljning, säger han i största allmänhet, men det kan åtminstone regeringen tänka sig. Den sålde ju påpassligt stora delar av Telia innan kursen föll alltför mycket. Man har också sålt Postgirot, även om Konkurrensverket kanske kommer att sätta stopp för det strax efter nyårsnatten. Därför är det en ett par år gammal skiva som Hans Stenberg spelar upp när han säger att man inte är beredd till utförsäljningar.
Fru talman! Det var bra att Elver Jonsson redde ut frågan om Botniabanan. Jag förstår av Elver Jonssons inlägg att Folkpartiet fortfarande tycker att Botniabanan är ett angeläget projekt, som ska genomföras. Det känns bra att moderaterna är isolerade i den frågan. Att sälja ut statliga företag för att finansiera olika typer av verksamhet är väldigt kortsiktigt. Om man ska äga statliga företag eller inte ska avgöras med hänsyn till vad som är bäst för företagen och för landet i varje enskilt fall. Att använda utförsäljning som ett slags massåtgärd för att finansiera reformer som man själv tycker är angelägna är, som jag ser det, att inte ta ansvar för statens och Sveriges medborgares egendom. Man måste ha ett mera långsiktigt synsätt. Diskutera gärna Posten! Det är en märklig debatt som Elver Jonsson för i den frågan. Riksdagen och näringsministern har slagit fast att vi fortsatt ska ha en väl fungerande postservice i vårt land. Det ska finnas en rikstäckande betalnings och kassaservice. Man ska ha möjlighet att betala räkningar med kontanter, kort eller check. Man ska kunna ta ut kontanter och kunna göra in och utbetalningar precis som man kan göra i dag. Vi ska också behålla lantbrevbärarverksamheten. Posten får ett anslag om 200 miljoner kronor per år för att upprätthålla denna verksamhet. Det har även träffats en överenskommelse med Posten om att detta ska ordnas. Självklart har man inte upphandlat någon ny intressent som ska ta över förrän man vet om
Fru talman! Visst är det välgörande att det upprepas att vi ska ha en väl fungerande kassaservice på post och bankområdet, men det är ändå högst oklart. En morgontidning i Stockholm har i dag en artikel där det redovisas att man har varit i kontakt med Postens ledning, och att döma av den artikeln hänger detta i luften. Jag förutsätter att näringsministern kommer att lämna betydligt klarare besked än vad han hittills har gjort. Hans Stenberg gav vidare en skön själs bekännelse när han sade att man i opposition kan vara ganska rundhänt. Det var socialdemokraterna också under sin oppositionstid. Jag kan som ett erkännande av Hans Stenbergs kritik säga att Folkpartiet borde ha satsat ännu hårdare på ökade väganslag under mellantiden. Vi tar oss därför nu samman och gör ett rejält lyft. Socialdemokraterna ville under oppositionstiden i början på 90-talet nästan fördubbla det väganslag som då gällde för en tioårsperiod och som socialdemokraterna något år tidigare hade ställt sig bakom, men så fort som man kom i regeringsställning blev det mer än halverat. Inte ens Folkpartiet har kunnat hänga med i denna katapultfart uppåt följd av ett fritt fall. Min sista fråga till Hans Stenberg gäller PPP och annan alternativ finansiering. Har ni övergett tanken på en sådan inför hotet av att ett och annat röststöd därigenom äventyras? Fru talman! Kvar står när vi nu läser trafikutskottets betänkande att regeringen i årets förslag till budget för trafiken har ett par tre miljarder mindre än vad den samlade oppositionen har.
Fru talman! Det är inte utan att man saknar Kenth Skårvik när man får höra hur Elver Jonsson räknar. Kenth brukar anstränga sig för att vara saklig och hålla rätt på siffrorna. Faktum är ju att Folkpartiet inte har mer pengar än vad vi har i budgetbetänkandet. Det kan också Elver Jonsson se. Ni får mer pengar till vägarna genom att skära ned på järnvägarna. Också Elver Jonsson förstår att detta leder till mer trafik, framför allt mer tung trafik, på vägarna, och till att den utbyggnad av järnvägssystemet som vi har planerat inte kan komma till stånd. Man kan naturligtvis fundera över hur det ageras i opposition och i regeringsställning. Elver Jonsson sade att Folkpartiet inte alls har hängt med när det har gått uppåt och nedåt. Jo då, Folkpartiet har hängt med väldigt väl. Ni har nästan genomgående velat anslå mindre pengar på det här området än vi, oavsett om ni har varit i regeringsställning eller i oppositionsställning. Det som har hänt under de senaste två åren är att vi har hunnit i kapp och har haft lika mycket pengar som ni. Under den övriga delen av 90-talets senare hälft har ni haft mindre pengar än vi. Vi har inte alls släppt tankarna på PPP. Vad som blir resultatet av vårt beredningsarbete i Regeringskansliet tror jag att Björn Rosengren är bättre lämpad att svara på än jag.
Fru talman! Jag hade inte tänkt begära replik på Hans Stenbergs inlägg, men eftersom han tydligt apostroferade mig måste jag passa på tillfället att klargöra att Vänsterpartiet inte vid något tillfälle har tagit ställning mot Botniabanan. Jag citerade ur sammanfattningen av revisorernas rapport, där man påpekar två saker. Den ena är att de nu upptagna lånen inskränker kommande möjligheter att ändra inriktningen av trafikpolitiken. Såsom miljösituationen ser ut, särskilt med tanke på klimathotet, finns det stor anledning att tro att vi måste dirigera om investeringarna, dels för att Banverket ska kunna få möjlighet att göra den upprustning som behövs, om näringslivet ska vara villigt att transportera mer gods på järnväg, dels t.ex. för att möjliggöra en sänkning av avkastningskravet på Sjöfartsverket. Sjöfarten är ett transportslag som har kapacitet att ta emot mycket mer av det gods som i dag transporteras på våra vägar med negativa konsekvenser för miljö, klimat och hälsa. Det andra påpekandet i revisorernas rapport handlar om att PPP är ett sätt att kringgå budgettaket. Vänsterpartiet gick till val på att det är dags för rättvisa. Vår huvudambition var att minska klasskillnaderna. Budgetlagen med dess stela tak har varit ett aktivt hinder för att ändra nivåerna i tandvårdsförsäkringen, i a-kassan osv. Vi är mot bakgrund av detta inte beredda att acceptera en gräddfil för väginvesteringar där man kringgår det budgettak som hindrar de sociala ambitioner som arbetarrörelsen har.
Fru talman! Revisorerna konstaterar mycket riktigt att om man lånefinansierar projekt eller väljer alternativ finansiering, som är ett annat sätt att lånefinansiera, inskränker man naturligtvis det framtida handlingsutrymmet. Det är självklart. Å andra sidan konstaterar revisorerna att man också tidigarelägger en del nyttigheter. Vi genomför inte projekt bara för byggandets skull, utan vi genomför projekt som behövs, och därmed ökar samhällets intäkter. I den slutsats som revisorerna faktiskt drar tar de inte ställning till om det är bra eller dåligt med lånefinansiering eller med PPP. Ett sådant ställningstagande finns inte i revisorernas rapport. Så långt borde vi kunna vara överens. Därför reagerar jag när man rycker ut lösa stycken ur rapporten och använder i debatten och påstår att revisorerna stöttar ens argumentation. Det blir fel, Karin Svensson Smith. Revisorerna har faktiskt inte sagt att det är fel att använda vare sig PPP eller lånefinansiering. De har lyft fram nackdelarna med lånefinansiering men också pekat på en del fördelar. De tar alltså inte ställning.
Fru talman! Man konstaterar att det är en metod att kringgå utgiftstaket. Vi tycker att det är felaktigt att man inte ska väga olika statsfinansierade investeringar mot varandra. Vi kan exempelvis återvända till skolområdet, som jag har tagit upp tidigare i debatten. Det är en mycket dålig investering att låta så många skolbarn lämna det allmänna skolväsendet utan att ha fått tillräckliga kunskaper för att etablera sig på arbetsmarknaden och leva ett fullödigt liv. Vi skulle gärna se att det var mer personal i skolan, för att minska de klasskillnader som riskerar att uppstå med dagens skolsituation. Budgettaket förhindrar oss att tillföra mer medel till detta område. Det är mycket märkligt att man inte vill investera i det som är vår framtid. Så länge det är så är vi inte beredda att göra undantag för någon annan investering. Alla statsfinansierade investeringar, för det är vad de är till syvende och sist, ska vägas lika. Vi vill ha en öppen redovisning och väga de olika projekten mot varandra.
Fru talman! Det finns en skillnad. Den trafik som går på våra vägar genererar en hel del skatteinkomster till samhället. Det gör naturligtvis också skolbarnen, sett i ett långt perspektiv. Den elev som går ut skolan, som får en bra utbildning, bidrar naturligtvis till samhällsutvecklingen långt fram i tiden när han eller hon kommer ut i arbetslivet. Från vägarna finns ett mer direkt återflöde av pengar. Det här pekar på svårigheten att göra den typ av granskning som revisorernas rapport innebär. Hur mäter man effektiviteten i godstransporter och jämför den med nyttan av att skolbarn får några fler lärartimmar? Hur mäter man effektiviteten i förkortad restid för människor i förhållande till miljöförstöring? Det är nästan omöjligt att få in det i en samhällsekonomisk kalkyl som kan vara ett bra underlag för oss när vi ska besluta om investeringar. Slutsatsen av rapporten kommer att bli att man filar på de samhällsekonomiska kalkylerna. De är ett bra underlag. Men man måste komma ihåg att det är oerhört begränsat. Det som behöver bli bättre och tydligare framöver är redovisningen i propositioner av övriga skäl för att vilja satsa på vissa enskilda projekt.

Fru talman! Nu står vi här med det tredje budgetbetänkandet sedan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna inledde sitt samarbete efter valet 1998. Det uppdraget vilade på att Sverige skulle ta steget in i 2000-talet med fler jobb, större rättvisa, bättre miljö och ökat samarbete. Samarbetet omfattar fem områden, nämligen ekonomi, sysselsättning, rättvis fördelning, jämställdhet och miljö. Partierna deklarerade att vi i samverkan var beredda att ta ansvar under denna mandatperiod. Det är naturligtvis genom uppgörelsen kring budgetpropositionen som vi visar att det finns en bred uppslutning kring en stabil och förutsägbar ekonomisk politik. Vi pekade på att samarbetet skulle bygga på ömsesidig respekt och gemensamt ansvarstagande och att det därmed fanns goda förutsättningar för ett långsiktigt samarbete under mandatperioden mellan oss tre partier. Jag ska senare under anförandet ge min syn på hur denna ömsesidiga respekt och detta gemensamma ansvarstagande har förvaltats via den budgetproposition avseende utgiftsområde 22, Kommunikationer, som kammaren nu behandlar. Ett område som vi behandlar i dagens betänkande är vägar. Genast blir det både svårt och lätt att vara miljöpartist. Det svåra handlar om utbyggnaden av de stora vägarna, som återfinns som investeringar i den nationella planen. I dagsläget finns en konflikt mellan denna utbyggnad och det transportpolitiska delmålet miljö. Låt mig dock slå fast följande. Det är inte bilismen det är fel på utan de fossila bränslena. Miljöpartiet anser att en skatteväxling med höjda skatter på bensin, dieselolja och annan energi är både det bästa och det enda verkligt effektiva sättet att lösa vägtrafikens stora miljöproblem, som annars kommer att drabba oss. Det är ett effektivt marknadsekonomiskt styrmedel som inte detaljstyr hur människor ska leva men ger var och en påtaglig och handfast information om vad miljöproblemen kostar. Det gör det möjligt att själv bestämma hur man vill ge sitt bidrag till en bättre miljö. Miljöpartiets förslag är inte ensidigt riktat mot bilismen. Vi ser tvärtom ett stort värde i bilen för att öka friheten för många människor. Men den ska användas där den är mest oundgänglig och andra alternativ där dessa är bättre. För storstädernas del måste på sikt miljöstyrande trängselavgifter införas. Vi måste få styrmedel som främjar en snabb teknikutveckling till energieffektivare och miljövänligare transporter. Bra transporter får inte bli en klassfråga eller ett sätt att ytterligare svälta ut landsbygden. Men detta löser man inte genom ett lågt bensinpris utan genom allmänna fördelningspolitiska, trafikpolitiska och regionalpolitiska åtgärder som gör det möjligt även för låginkomsttagare och människor i glesbygd att få en god transportförsörjning. Genom att redan nu fatta beslut om en långsiktig strategi för en skatteväxling och kommande prisförändringar får både företag och hushåll möjlighet att förbereda sig och planera för en omställning. Vi påstår inte att denna kommer att bli problemfri. Säkert finns det personer som kommer att uppleva det som svårt och känna sig orättvist behandlade. Säkert blir det en hel del frågor man får lösa genom nya beslut på vägen. Men de problemen, som vi tror blir ganska små totalt sett, får inte skymma det långsiktiga målet. Att låta kortsiktiga nackdelar med ett högre pris på bensin och annan energi bli till en ursäkt för att göra ingenting är verkligen att svika oss själva, våra barn och barnbarn och kommande generationer. Till det lätta tillhör den kraftiga förstärkning av resurserna för väginvesteringar och regionala planer, från 1,1 miljarder till 2 miljarder. Lätt känns det också att konstatera att om Göran Persson och jag är överens, då blir det resultat. Vi var nämligen överens om att öka pengarna till bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion på det regionala vägnätet. Grusvägarna får därmed en möjlighet att återuppstå som just grusvägar. Jag vill poängtera vissa saker som utskottet säger om uppföljning och utvärdering. Det berör vår politikerroll. Mycket av rikspolitikerns arbete går ut på att sätta upp mål för olika verksamheter. Budgetpropositionen för 2001 innehåller en utvecklad resultatinformation om såväl 1998 års transportpolitiska beslut som de post-, IT och telepolitiska målen. Utskottet ser positivt på att redovisningen av uppnådda resultat har byggts ut och koncentrerats mer på mål för olika verksamheter. Det visar sig dock att det i vissa fall är svårt att redovisa uppnådda resultat på grund av att de olika delmålen inom utgiftsområdet inte alltid är tillräckligt tydliga. Möjligheten att bedöma effektivitet och måluppfyllelse blir då begränsad. En viktig förutsättning för att utskottet ska kunna bedöma förslagen till medelsanvisningar är att det finns en resultatanalys av föregående års verksamhet. Det bör också finnas en bedömning av i vilken utsträckning som målen har uppnåtts och om de inte har uppnåtts, vad som är orsaken till detta. Enligt utskottets mening är det mot denna bakgrund angeläget med ett fortsatt utvecklingsarbete för att skapa tydliga, meningsfulla och uppföljningsbara mål samt information om resultat och resursutnyttjande som bl.a. går att jämföra över tiden. Detta är av betydelse för att systemet med mål och resultatstyrning ska kunna fungera. Jag nämnde i min inledning att den budgetproposition vi här behandlar är frukten av samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag vill avsluta med att utvärdera samarbetet såsom det har kommit till uttryck i detta betänkande. Processen ser ut som följer. Regeringen med dess resurser tar fram ett förslag till budgetproposition och tillfrågar Vänstern och Miljöpartiet om huruvida vi gemensamt kan anta förslagen, om de ska ändras eller rentav tas bort. Vi har möjligheter att själva komma med olika förslag. Detta har naturligtvis gjorts även för detta utgiftsområde. Är partierna nöjda går förslaget via regeringen vidare till riksdagen. Hur blir då mitt agerande i utskottet efter en överenskommelse? Jag undviker att reservera mig på de punkter där budgetpropositionen tydligt talar om hur regeringen - underförstått Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet tillsammans - tänker i olika sakfrågor. Jag har inte en enda reservation i detta betänkande. Jag menar att jag har tagit ett gemensamt ansvar och visat ömsesidig respekt för denna uppgörelse. Minns vad jag berättade i inledningen. När det gäller Socialdemokraterna i utskottet har jag inget att invända vad avser detta. När jag betraktar Vänsterns reservationer däremot börjar mina undringar. Jag tycker att åtta reservationer inte borde ha lagts fram om avsikten är att visa att Vänstern står bakom uppgörelsen. Jag tycker inte att Vänstern visar ömsesidig respekt och ett gemensamt ansvarstagande. För mig går det inte ihop med de brasklappar som kommer till uttryck i ett antal vänsterreservationer. Låt mig gå igenom dem. Vad avser reservation 10 angående prissättningen för Öresundsbron ser jag nyckelmeningar i reservationen. Där står: "Vi anser därför att regeringen bör omförhandla avtalet så att prisskillnaden mellan tåg och bil indexregleras." Så sent som i våras hade vi ett betänkande som handlade om villkoren för järnvägstrafik på den fasta förbindelsen över Öresund, efter det att vi tagit fram en proposition gemensamt. Det fanns en motion från Vänsterpartiet sedan allmänna motionstiden hösten 1999. Där föreslår man ett tillkännagivande till regeringen med innebörden att prissättningen på vägtrafiken på Öresundsbron måste utformas så att utförda miljökonsekvensanalyser och miljökrav efterlevs och avtalet med Danmark följs. Vänsterpartiet ställde sig bakom utskottets ställningstagande, och hade alltså ingen reservation vid tillfället. I betänkandet står att läsa: I den proposition som nu lagts fram skriver regeringen att huvudprincipen enligt avtalet ska ligga fast men att utgångspunkten för konsortiets fastställande av taxor bör kunna ske på en annan grund än de nämnda färjetaxorna. Regeringen lägger dock inte fram något konkret förslag, utan avser att återkomma till riksdagen om det blir aktuellt att ändra principerna för vägtrafiktaxorna. Frågan om vägtrafiktaxornas samband med färjetaxorna är således inte aktuell för närvarande. Utskottet anser inte att riksdagen bör ta något initiativ i denna fråga. Utskottet föreslår att riksdagen avslår de berörda motionerna. Centern reserverade sig, och Vänstern anslöt sig till detta. Där ser jag en nyckelmening som återigen handlar om Öresundsbron. Där står: "Det är därför nödvändigt att riksdagen nu tar initiativ till att det genomförs en utredning av Öresundsbrons ekonomi, så att allmänheten snabbt får en klar bild av hur bron skall bekostas." Utskottet påpekar mycket riktigt: "När det gäller Öresundsbrons ekonomi vill utskottet erinra om att regeringen i proposition 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. redan lämnat en utförlig ekonomisk redovisning." Vidare skriver utskottet: "Utskottet förutsätter att regeringen för riksdagen i lämpligt sammanhang redovisar trafikutveckling och ekonomiskt resultat. Motionen avstryks av utskottet." Motionen var i det här sammanhanget Centerns. Ser vi på frågan om återinförande av fritidsbåtsregister, som behandlas i reservation nr 20, finns där en text där jag ser följande nyckelmening: "Att fritidsbåtsverksamheten skall betala för de kostnader den ger upphov till -" Sedan fortsätter det i en annan mening: "Därför antar vi att Regeringskansliet överväger att återkomma med ett förslag". Det fanns beskrivet i budgetpropositionen hur regeringen tänkte. Detta var någonting som vi visste om i samband med förhandlingarna. Där står: Frågan om registrering av fritidsbåtar behandlades senast i budgetpropositionen för år 2000. Regeringen uttalade då att ett allmänt register borde bygga vidare på det frivilliga fritidsbåtsregister som administreras av Stöldskyddsföreningen. Regeringen har i år fortsatt den dialog med försäkringsbranschen som inleddes under år 1999 och har därvid stärkts i sin uppfattning att det frivilliga registret bör ligga till grund för ett allmänt fritidsbåtsregister. För att förbättra ersättningsmöjlighetena för skadelidande vid olyckor med fritidsbåtar avser regeringen att införa en obligatorisk ansvarsförsäkring för ägare av fritidsbåtar. En särskild utredare ska ges i uppdrag att utreda de närmare förutsättningarna för en sådan försäkring och för hur ett allmänt fritidsbåtsregister bör vara utformat. Sedan går jag vidare till reservation 21 om sjöfartens behov av forskning och utveckling. En nyckelmening, som jag ser det, är: "är det angeläget att den nya forskningsmyndigheten Verket för innovationssystem beaktar sjöfartens behov av forskning och utveckling". Jag tycker att det är tydligt och klart vad regeringen deklarerar. Den säger så här: Regeringen har under det senaste budgetåret inte funnit någon anledning att peka ut några av KFB:s verksamhetsområden som mer prioriterade än andra. KFB, och i framtiden FoU-myndigheten, bör göra bedömningar och anpassa verksamheten efter de förutsättningar som råder. Det finns dock ett undantag, och det pekar också regeringen ut. Det gäller det avtal som finns mellan svenska staten och fordonstillverkarna om ett samverkansprogram för utveckling av mer miljöanpassade fordon. Det är det enda undantaget som regeringen pekar ut. Reservation 22 handlar om luftfartens expansion. Där skriver Vänsterpartiet i reservationen: "Så är inte fallet med nya flygplatser som medverkar till en ytterligare expansion av luftfarten och därmed motverkar möjligheterna att nå miljömålen. Därför bör, som föreslås i motion T641 inga nya flygplatser byggas. Denna uppfattning bör riksdagen ge regeringen till känna." Av budgetpropositionen framgår regeringens inställning. Det står: På uppdrag av regeringen har Luftfartsverket gjort ett antal fördjupade analyser rörande flygplatskapaciteten i Stockholm på lång sikt. Utredningen har remitterats, och frågan är för närvarande föremål för beredning. Vad avser reservation 29 gällande förstatligande av kommunala flygplatser står, som jag ser det, som nyckelmening: "Flygets ohämmade tillväxt måste bromsas." För att så ska bli möjligt måste flygplatserna ägas av staten. "Regeringen bör, som föreslås i motion T641 , tillsätta en utredning med direktiv att klarlägga förutsättningarna för ett överförande av de kommunala flygplatserna i statlig ägo." I regeringens skrivning framgår bl.a. vad som föreslås för Luftfartsverkets organisation. Regeringen gjorde under hösten 1999 en översyn av Luftfartsverkets verksamhetsstruktur med syfte att belysa rollkonflikter inom organisationen, renodla verksamhetsstrukturen, utveckla verksamheten och därmed öka effektiviteten i luftfartssektorn. Utredningen har lett till diskussioner om Luftfartsverkets organisation. Regeringen har för avsikt att återkomma till dessa frågor. Längre fram står det också: Luftfartsverket har i en skrivelse i september år 2000 hemställt om vissa ändringar i verkets befogenheter när det gäller bolagsbildning, förvärv av aktier m.m. Regeringen har för avsikt att återkomma till dessa frågor. Det nämns ingenting om de kommunala flygplatserna. Det är tydligt att regeringen tänker återkomma i dessa frågor. Sedan handlar det återigen om luftfarten. Det gäller de miljöfrämjande åtgärderna, som behandlas i reservation 37. Jag ser som en nyckelmening: "I Sverige tillämpas redan ett system med buller och avgasdifferentierade landningsavgifter. Men, som redovisas i motion T641 är dessa avgifter så låga att de inte har någon miljöstyrande effekt." Luftfartsverkets miljöarbete är ambitiöst, men att det är lång väg kvar innan luftfartens andel av skadliga utsläpp och emissioner kan anses acceptabla. Mot denna bakgrund borde Luftfartsverket överväga en generell höjning av avgiftsnivån. Luftfartsverket därefter har sett över och höjt de miljörelaterade luftfartsavgifterna. Sedan konstateras det också i budgetpropositionen att prisrestriktionen för Luftfartsverkets trafikavgifter bör vara oförändrad. Det rör alltså nästa år. Vad avser Gotlandstrafiken så kommer jag nu till reservation 39. Där säger Vänstern: Vi anser att det statliga ansvaret för Gotlandstrafiken bör ligga på Vägverket, som redan i dag har hand om färjetrafik. Det finns ett antal sidor i budgetpropositionen som handlar om transportstödet till Gotland och Gotlandstillägget. Det pågår utredningar osv. Det jobbas med frågan. När det gäller regeringens analys och slutsats står det följande: Regeringen konstaterade i budgetpropositionen för 2000 att höghastighetsfärjan fyllde ett resebehov även under lågsäsong. Därför föreslår regeringen en budgetram för Rikstrafikens trafikupphandlingar som möjliggjorde trafik med höghastighetsfärjan även under vinterhalvåret. Ambitionsnivån för Gotlandstrafiken bör ligga kvar även för 2001. Det är tydligt och klart, anser jag. Min slutsats av Vänsterns alla brasklappar är att budgetpropositionen avseende utgiftsområde 22

Fru talman! Ibland måste man erkänna att man är överträffad och har mött sin överman. Den kritik av Vänstern som nyss har levererats överträffar vida vad vi i den borgerliga oppositionen har mäktat med. Det är uppenbarligen inte Vänsterns dag i dag. Detta ska naturligtvis Mikael Johansson ha en eloge för. Den bild som tecknades av Miljöpartiets och Mikael Johanssons agerande i regeringssamarbetet är vacker. Det talas om respekt och solidaritet. Det finns en lojalitet som gör att man inte reserverar sig. Med en sådan koalitionspartner skulle det vara roligt att bilda regering. Det är ju en berömvärd hållning, också i flera av de sakliga frågorna, som är värd att lyfta fram. Men om detta förtjänar ett TT-telegram, som vi just nu har hört, så förtjänar en av meningarna att omnämnas i Svenska Dagbladet som ett citat. Det var meningen: "Om Göran Persson och jag är överens, då blir det resultat". Det är lite att ta i, naturligtvis, eftersom man då också tar på sig ett oerhört ansvar för områden där inga resultat finns. Men det är uppenbarligen inte Mikael Johanssons val, eller roll, att se till att det blir ett så dåligt anslag till vägarna som vi faktiskt har. Han säger ju: "Det är inte bilismen det är fel på utan de fossila bränslena." Det kunde ju jag ha sagt! Faktum är att jag också sade det i mitt anförande tidigare. Nu vill jag be att Mikael Johansson fortsätter att distansera sig från Vänstern och tar avstånd från att
Fru talman! Huruvida det är Vänsterns dag eller inte ska inte jag bedöma. Jag gjorde en bedömning av hur Vänsterns arbetsinsats i betänkandet har varit. Vilka regeringar som framtiden har i sitt sköte får vi väl återkomma till. Det beror på valresultat och på vad i så fall borgerligheten - om vi nu ska slå ihop de fyra partierna till en borgerlighet - kan prestera som gemensamma bud till oss, i det fallet. När det gäller vägar kan vi naturligtvis diskutera detta. Vi gör en prioritering av det finmaskiga vägnätet - grusvägarna. Vi prioriterar definitivt inte de stora vägarna och motorvägarna. Där vill vi i stället styra på annat sätt. Vi vill även satsa på järnväg, naturligtvis. Detta kan alltså bli ett komplicerat spel. Jag kan bara konstatera att Göran Persson hade ett bud och en önskan om att samarbeta med oss efter valet 1998, och det har vi nappat på. Än så länge tycker jag att det går bra.
Fru talman! Det känns väldigt spännande med en koalitionspartner som ger en öppning och säger att det än så länge har gått bra, men att det naturligtvis är ett spel och att det finns en fortsättning. När Mikael Johansson som företrädare för sitt parti ger de här signalerna tror jag att det kommer att påverka debatten i framtiden. Vi är i halvlek nu - det är halva mandatperioden kvar. I och med den här öppningen för åtminstone de mindre vägarna är det naturligtvis intressant att samtala om att tillföra medel så att inte Sveriges vägnät alldeles går över styr. Fortfarande finns möjligheten att distansera sig från Vänstern och att ta avstånd från påståendet att Sveriges vägar är färdigutbyggda. Det kan faktiskt finnas vägar där också Miljöpartiet tycker att trafiksäkerheten skulle befrämjas av att man tog bort trafikfarliga avsnitt.
Fru talman! Vad gäller trafiksäkerheten så pågår en sådan satsning. Näringsminister Björn Rosengren har bl.a. initierat ett program för detta. Det sker en omfattande satsning, också i antal kronor, på området. Det gäller vajerräcken, rensningar av dikeskanter och annat. Det är naturligtvis ett arbete som måste få fortsätta. Jag har inte sagt att jag motsäger mig det här. Men man kan naturligtvis diskutera effektiviteten av trafiksäkerhetsarbetet, och även lägga in andra aspekter där vi också som enskilda har ett stort avgörande. Avstå från alkohol i samband med bilkörning! Avstå från droger! Sätt på bältet! Se till att alla i bilen eller fordonet har bälten påsatta! Detta är oerhört viktigt. Det finns även en annan aspekt, nämligen att jag som förare av ett fordon ska hålla mig till hastigheterna. Dessutom finns det här med vägunderlaget och hur klimatet ser ut för tillfället, dvs. om det snöar eller regnar eller är översvämningar osv. Det finns naturligtvis många olika saker att diskutera. Jag kan notera att politiken förstås också är ett spel - det håller jag med Tuve om. Jag får väl därför se kritiskt på denna lite välvilliga inställning till mig just nu. I och för sig har jag uppfattat att det även finns andra inom Kristdemokraterna som kanske t.o.m. hade önskat sig ett samarbete med oss i samband med en borgerlig regering redan efter valet.
Fru talman! Vi har uppenbarligen lite olika sätt att se på samarbetet de olika utskottsområdena emellan. I förra veckan satt vi och röstade på ett stort antal reservationer i miljö och jordbruksutskottet som Miljöpartiet väckt. Vänsterpartiets inställning är att vi har kommit överens om budgeten. Vi står fast vid alla de siffror som finns där. Ingen av våra motioner eller de reservationer som vi har fullföljt motionerna med ändrar på något av det ekonomiska innehållet i budgeten. Vi betraktar samarbetet som tämligen stabilt. Men samarbetet innebär ju inte att man ska utplåna sig själv som parti! Vi har en uppgift som jag antar att även Miljöpartiet - eller åtminstone dess väljare - anser att Miljöpartiet bör ha i att driva opinion och att gå vidare. För vår del handlar det om att öka rättviseperspektivet och att göra miljöperspektivet mer kraftfullt. Det gäller också arbetstidsfrågan osv. Men detta innebär inte att vi inte står fast vid det som vi har kommit överens om. I det sammanhanget skulle jag nog inte säga att vår lojalitet gentemot regeringssamarbetet är mindre än den som Mikael Johansson precis själv redovisade. Vi har inte erbjudit vår hand till den andra sidan, och har inte för avsikt att göra det heller. Det kan tyckas lite märkligt att man använder större delen av sin talartid till att redovisa och gå igenom vad ett annat parti företräder. Jag tror att en och annan av Miljöpartiets väljare hade tyckt att det var intressant att veta på vilket sätt Miljöpartiets partiprogram bättre kan utvecklas för att kunna tillämpas på den trafikpolitik som förs och den trafiksituation som finns i dag. Jag trodde att det fanns vissa skillnader och lite mer att göra. Men jag har inget emot att ni uppmärksammar vad vi gör. Ni får gärna ansluta er till den höga miljöambition som vi har redovisat i våra reservationer. Det är anmärkningsvärt att t.ex. fritidsbåtarna ska stå utanför och inte betala sina egna kostnader. Jag får återkomma i nästa inlägg.